Fru talman! Det är alltid trevligt att få diskutera med Christer Lindblom och Hans Nyhage -- med män som ägnar sig åt politikens mjuka frågor. När det gäller problemen inom gymnasieskolan tror jag att vi politiker också bör se på förhållandena inom grundskolan. En bra åtgärd som har vidtagits är enligt min uppfattning att man har tagit bort valet mellan allmän och särskild kurs. Det tror jag är alldeles riktigt, t.ex. för att bryta den sociala snedrekryteringen och för att tillgängliggöra olika ämnesinnehåll. Men tillgängliggörande handlar också om annat, Christer Lindblom. Det handlar om möten mellan människor. Det är i det sammanhanget som jag tror att den här regeringen är fel ute. Jag tror att man genom denna ivriga privatisering och genom startandet av fristående skolor egentligen skapar en separation mellan människor, som i unga åldrar behövde möta varandra -- för ämneskunskapernas skull och för det sociala livets skull. Jag tror att elever från Livets ords skola skulle må bra av att på skolan i Uppsala möta en elev som är fläckfri socialliberal eller tvättäkta marxist -- annars kan chocken bli för stor när de bli 15 år och kommer ut i verkligheten.
Fru talman! Vi är säkert alldeles överens om att det i hög grad handlar om möten mellan människor. Jag vill spinna litet grand på det. Inom den ''sömlösa'' skola som vi nu har diskuterat, med gemensamma läroplaner för den obligatoriska och den frivilliga skolan, handlar det väldigt mycket om kommunikationen från gymnasieskolan och ned till grundskolan. Det handlar om att alla, syokonsulenter och syopersonal över huvud taget, skall jobba med att försöka diagnostisera varje elevs specifika önskemål och förutsättningar, för att därmed försöka skapa en så god skolgång som möjligt i gymnasieskolan. Jag menar att det finns en grupp elever som kommer att må och lyckas bättre och få ett bättre självförtroende om de slipper de här ganska fyrkantiga kraven. Jag delar Björn Samuelsons uppfattning att det finns skolor som så att säga kan vara så speciella att man där inte får en bred bild av hur samhället ser ut. Men samma sak gäller där: Vi kan inte förbjuda de här skolorna, i och med att det faktiskt finns föräldrar som vill ha sina barn där. Sedan kan vi diskutera var gränsen går mellan föräldrarätt och barnens rätt, men det är en annan fråga.
Fru talman! Det här är intressant. Visst är kommunikationen från gymnasieskolan till grundskolan viktig, men det måste vara fråga om en reversibel kommunikation. Vi skall som politiker akta oss för att säga att grundskolan skall anpassa sig efter gymnasieskolans krav. Det måste här vara fråga om en kommunikation. Gymnasieskolan borde kanske i en hel del fall ta vara på erfarenheter från grundskolans tidigare mellanstadium. Jag tror det. Jag tror att man har mycket att lära där. Det gäller att bryta ner hierarkierna mellan lärare i ungdomsskolan. Det tror jag är viktigt. Jag tolkar det Christer Lindblom säger som: Skolan är till för barnen, för eleverna. Det är det primära. Vi i Vänsterpartiet är emot betyg. Vi kanske får 4 eller 5 % av den anledningen -- jag vet inte. Som politiker måste man också driva opinion, så jag bryr mig inte om ifall 90 % vill ha betyg, utan jag driver det som jag tycker är riktigt. Christer Lindblom och jag är överens om utvecklingssamtalen. Det är i det sammanhanget viktigt att gå ut och tala om att det inte får bli fråga om något hafsverk. Jag har nämligen varit på sådana samtal själv. 30 minuter tog det, och jag träffade tre lärare: 19.00--19.10, 19.10--19.20 och 19.20--19.30. Så får det naturligtvis inte gå till, utan utvecklingssamtalen skall ske i lugn och ro.
Fru talman! Jag vill litet grand förklara och utveckla vad jag menade med det jag sade om kommunikation. Det jag framför allt är ute efter när jag talar om att gymnasieskolan måste jobba emot grundskolan är någon form av marknadsföring, där man så att säga klargör vad de nya programmen är i förhållande till de gamla linjerna. Jag tror nämligen att det i dag kan finnas elever som t.ex. tidigare skulle ha valt linjen Handel och kontor, därför att något syskon eller kamrat kanske har gått där, men som nu har hamnat på Handel och administration, där man t.ex. läser 124 timmar företagsekonomi. Detta kan upplevas som kolossalt jobbigt. Den kontakt jag talar om, som då i och för sig är enkelriktad, handlar väldigt mycket om att förhindra felval, som kan ske utifrån att man är otillräckligt informerad. Också jag tror att det skulle vara väldigt lyckligt om man kunde hitta modeller som innebär att lärare kan tjänstgöra både i det vi i dag kallar högstadiet och i gymnasiskolan och kanske kan gå däremellan. På så vis kunde de kanske där bli den bro och den överbyggnad som vi skulle behöva för att få en ''sömlös'' skola och genomföra ett 1--12-tänkande, som omfattar alla årskurser från ettan i grundskolan till tredje året i gymnasiet, eller det som Björn Samuelson och jag så ivrigt eftertraktar,

Fru talman! Vi har alla stora ambitioner och knyter stora förhoppningar till utbildningsväsendet. Även om vi inte är så många i kväll som deltar i denna debatt, är utbildningsfrågorna livligt diskuterade här i riksdagen. Vi vill, liksom regeringen, att utbildningsväsendet skall vara en av de viktigaste förutsättningarna för det framtida välståndet. Vi är oense här i kväll i synen på skolsituationen. När man läser den socialdemokratiska partimotionen blir man också orolig och beklämd. Det talas om sådant som vår utskottsordförande också nämnde i sitt anförande: försämringar och nedrustningar och att entydiga rapporter om detta har kommit in. Ja, hur har då våra elever det ute i den svenska skolan? För att få ett samlad bild av hur det såg ut ute i kommunerna anordnade vi i höstas i utbildningsutskottet en offentlig utfrågning kring detta. Där fanns representanter från både socialdemokratiska och borgerliga kommuner. Socialdemokraterna var ivriga att få till stånd den här debatten och väntade sig väl nattsvarta rapporter. Också vi från regeringspartierna tyckte att det var bra med en utfrågning och välkomnade att den kom till stånd. Under utfrågningen visade det sig att de inbjudna talarna hade ett intryck av att utbildningen i stort var fredad i deras respektive kommuner, att den hade stått sig bra i konkurrensen med andra sektorer. Det visade sig att kvaliteten inte hade försämrats, utan att den snarare hade utvecklats och förstärkts. Den avreglering som hade skett inom skolans område tyckte man var väldigt bra, eftersom man nu hade fått friheten att organisera undervisningen i nya modeller, man hade mer samverkan med andra sektorer, med den sociala sidan, med fritidssidan, osv. Representanterna från kommunerna tyckte att det var bra att det var slut på centrala riktlinjer och detaljregleringar. Nu var det lättare att nå flexibla lösningar och ett mer rationellt utnyttjande av resurserna. Det var bra att få den här bilden. Vi gör alla våra besök i skolor, men här fick vi en samlad bild. Jag tror kanske att socialdemokraterna i utskottet var något besvikna, eftersom det inte riktigt stämde med deras beskrivning av hur det ser ut i den svenska skolan. Trots det kärva ekonomiska läget föreslår regeringen i årets budgetproposition betydande förstärkningar för att förbättra skolsituationen för elever med funktionshinder. Det blir satsningar på konsulentorganisationerna vid SIH, det blir utveckling och utökning av läromedelsproduktion och försöksverksamhet med utgivning av läromedel för dyslektiker, något som är väldigt viktigt, vilket vi fick höra inte minst i förrgår, vid en utfrågning här i riksdagen. Hur det står till med våra handikappade elever ute i skolorna är mycket intressant att få veta. Också om detta fick vi en del rapporter under utfrågningen i höstas. Det visade sig att elever med mycket stora behov, med vad man kallade särskilt särskilda behov, fick sina behov väl tillgodosedda. Läget för dem hade t.o.m. förbättrats. Man var ute i kommunerna väldigt mån om att betona att resurser måste finnas avsatta centralt i kommunerna för just dessa elever. Däremot oroade det mig, som arbetar mycket med handikappfrågor, att de mer tysta eleverna, med ''tysta'', icke väl kända svårigheter, hade drabbats av försämringar. Detta måste Skolverket mycket noga titta på i sin uppföljning, och vi måste vara mycket uppmärksamma på detta. De nya läroplaner som riksdagen nyligen har beslutat om ger stora möjligheter för varje enskild skola att organisera sin undervisning och presentera sina ämnen så att de tillgodoser alla elever efter deras specifika förutsättningar och behov. Jag känner särskilt mycket för flickornas rätt till en likvärdig utbildning. Gång på gång får vi rapporter om att det är pojkarna som uppmärksammas, det är pojkarnas intressen som tillgodoses och flickorna kommer på undantag. Trots att vi får alla dessa rapporter händer det väldigt litet. Det går framåt mycket sakta. Som jag ser det är lärarutbildningen en avgörande faktor. Ett annat område som måste åtgärdas är rektorernas utbildning och fortbildning. Den måste uppmärksamma flickornas speciella intressen. Vi ser ju hur stort behov det finns av flickors utbildning inom tekniska och naturvetenskapliga områden. Vi kan inte avstå från en sådan resurs i fortsatt utbildning. Det vore helt fel. Jag menar också att den internationella och svenska forskningen ger vid handen att en kompetent skolledning är den enskilt viktigaste faktorn bakom framgångsrika skolor. Jag hoppas att i den nya utbildningen, som regeringen anslagit 15 miljoner kronor ytterligare till för ledarskapsutveckling och kompetensförsörjning just skall ta upp frågorna kring flickornas rätt till en likvärdig utbildning i den svenska skolan. Fru talman! Vi har en god grundutbildning i Sverige, men när det gäller den akademiska sidan ligger vi efter våra konkurrentländer. Det är min fasta övertygelse att om vi skall klara oss som välfärdsnation så måste vi satsa på kompetensutveckling i vid mening. Jag återkommer till det som nämnts tidigare om det livslånga lärandet. Vi måste komma till rätta med den sociala snedrekryteringen. Vi måste se till att alla människor får del av olika former: komvux, bildningsförbund, folkhögskolor, högskolor och olika personalutvecklande åtgärder. I detta sammanhang vill jag betona hur viktigt det är att utbildning ges i decentraliserade former. Från en glesbygd vet jag hur svårt det är för människor att ta sig i väg och studera långt hemifrån. Här kan den nya data och teletekniken ge stora möjligheter som måste utnyttjas. Jag vill också nämna de små och mindre högskolorna. De måste kraftigt förstärkas och de måste få sina fasta forskningsresurser, som vi arbetar så väldigt mycket för inom Centern. Vi behöver i Sverige få en samlad kompetenspolitik. Det är inte bara viktigt, det är en överlevnadsfråga för oss som välfärdsnation. Jag tror att det också skulle behövas en samordning både på arbetsmarknad och utbildningspolitik för att vi skall få dessa insatser slagkraftiga. Vi saknar i dag en sådan samordning. Vi i Centern är beredda att gå i spetsen för ett politiskt nytänkande, alltså en samlad politisk strategi för kompetensutveckling.
Herr talman! Jag tackar för att Marianne Jönsson instämmer i vårt krav på ett brett nationellt kompetensprogram, för det behövs verkligen. Marianne Jönsson vill stödja mindre och medelstora högskolor. Det har funnits möjlighet till det, men Marianne Jönsson har tillhört den majoritet som har avslagit de socialdemokratiska kraven om detta under åren. Det blir en ny möjlighet i år då vi väcker ett nytt förslag om att ge ökade forskningsresurser till mindre och medelstora högskolor. Vi får se vad Marianne Jönsson väljer att göra då. Marianne Jönsson säger att hon blev bekymrad när hon i den socialdemokratiska partimotionen läste om försämringarna av skolan. Jag måste säga att jag blir orolig när det är den socialdemokratiska motionen som gör Marianne Jönsson bekymrad. Det borde faktiskt vara verkligheten. Vad vi har skrivit om är hur verkligheten ser ut. Marianne Jönsson säger att så sades det inte på utfrågningen. Jo, det gjorde det visst! Det jag tog upp i mitt anförande om att klasserna blir större, att halvklasstimmarna blir färre, att extrastödet till elever med särskilda behov minskar, att speciallärarresurserna krymper och att elevvården urholkas är direkta citat från utfrågningen. Visst är det sant att elever med fysiska, synliga handikapp inte än så länge har drabbats särskilt hårt av nedskärningarna, men alla de med osynliga handikapp har råkat väldigt illa ut. Vi kan glädja oss åt att under den här utfrågningen var kommunerna glada över avregleringen. Den står vi alla bakom. Men, Marianne Jönsson, när allt som regeringen gör är så bra, vill då Marianne Jönsson berätta vad det är för bra med att dra ned 120 miljoner på hemspråksundervisningen?
Herr talman! Då får jag börja bakifrån med hemspråksundervisningen. Vi har inte haft så mycket diskussion om det här i kväll. I den frågan anser jag att man under en tid på sju år ger eleverna med invandrarbakgrund en stor möjlighet: De kan läsa hemspråket som B-språk, som sitt fria val, man kan ta det utanför timplanebunden tid. Jag anser att det är en mycket bra och fin organisation för hemspråksundervisningen. Jag har läst igenom kompendiet ifrån utfrågningsdagen i höstas, och jag kan fortfarande inte få något annat intryck än att det var positiva signaler. Inte minst detta med avregleringen -- nu hade man ett instrument i sin hand med möjlighet att själv utforma sina skolor och sin organisation. När jag hör Lena Hjelm-Wallén är det som ett litet eko från det förgångna -- det var så bra med centralstyrningen osv. Jag kan inte instämma. Det har randats en ny tid med valfrihet och möjligheter till kreativa lösningar på lokal nivå. Genom decentraliseringen utlöser man en massa människors ambitioner och kreativa förmågor. När det gäller era krav att öka resurserna till de små och medelstora högskolorna har ert handlande inte varit konsekvent. Vi hade en diskussion om det i våras, och vi skall väl inte upprepa den nu. Under höstriksdagen året innan hade Centern mycket starka krav om att de små och medelstora högskolorna skulle direkt få förvalta forskningsresurserna, och vi ville ha det inskrivet i högskolelagen. Tyvärr fick vi inte något gensvar ifrån socialdemokraterna. Jag tycker nog att intresset nu är litet sent påkommet.
Herr talman! Jag tror att vi skall diskutera de små och medelstora högskolorna vid ett annat tillfälle. Men tidigare har Centern och Socialdemokraterna kunnat hålla ihop. Nu, återigen, håller ni ihop med Moderaterna och får det här dåliga resultatet av er politik. Så till hemspråken. Det är inte första gången de är aktuella för besparingar här i riksdagen. 1991 fanns också ett besparingsförslag, men då var situationen en helt annan. Då fanns mycket generösare bidragsbestämmelser för hemspråksundervisningen, och verksamheten var på en mycket högre nivå än i dag. Det fanns säkert utrymme att ta ett och annat ifrån hemspråksundervisningen då. Marianne Jönsson som undertecknare: Den allra allvarligaste effekten av regeringens förslag är dock att det ger felaktiga signaler som kan leda till ökade svårigheter både för personalen som svarar för hemspråksundervisningen och för de elever som omfattas av densamma. Det finns alltför många i vårt land som lätt finner förevändningar för att visa en negativ och ogenerös attityd gentemot flyktingar och invandrare från andra länder, och det vore illa om ett dåligt genomtänkt besparingsförslag skulle bidra till detta. Då hade vi ändå en mycket generös situation för hemspråksundervisningen, den tålde att skäras på. Nu är den nere efter stora besparingar som kommunerna tvingats till, och nu tål den inte att sparas mera på. I varje fall tål inte helheten av det man ger till invandrarbarnen att sparas på. Gör gärna om bestämmelserna, jag håller också med om det, men spar inte på invandrarbarnens undervisning!
Herr talman! Jag upprepar vad jag sade i min första replik till Lena Hjelm-Wallén: Här är det mycket generöst. Hemspråken -- med undantag av de nordiska språken, där vi inte har någon gräns -- får sju år. Genom de nya bestämmelserna kan de läsas som B-språk, som elevernas fria val, den möjligheten fanns inte 1991, och dessutom kan man läsa dem utanför timplanebunden tid. Inom den ram där vi har dessa resurser och denna organisation så tycker jag nog att det är väl tillmätt tid för att dessa elever skall kunna tillgodogöra sig kunskaper i hemspråken.

Herr talman! Först vill jag säga några ord om resurserna till skolan. Bl.a. har Göteborg diskuterats och den segregation som påstås ha blivit resultatet av den förda skolpolitiken från regeringens sida. Beatrice Ask nämnde tidigare att frågan har mycket med införandet av stadsdelsnämnderna att göra och även den bostadssegregation som finns i Göteborg som uppkom i huvudsak under socialdemokratisk regim. Jag är den första att beklaga att en del stadsdelsnämnder i Göteborg inte ger skolorna vad de behöver. Det är högst beklagligt. Vi har från mitt partis sida motionerat om en översyn av hur resurserna fördelas. Det gäller dels fördelningen till stadsdelsnämnderna, dels hur stadsdelsnämnderna sköter resursfördelningen. Det finns saker att uträtta på den punkten. I mars 1993 tillkallade regeringen en utredning om förlängd skolgång och sänkt skolpliktsålder. Flera av partierna tycks redan ha bestämt sig för att skolgången bör förlängas till tio år och att skolstarten bör ske vid sex år. Vilka modeller för förlängd skolgång och tidigare skolstart som kommer att belysas i det fortsatta utredningsarbetet redovisades i en första delrapport i augusti 1993. Jag tänker inte gå in på de olika modellerna utan vill gärna avvakta utredningens slutförande och försöka ha ett öppet sinne för de slutsatser utredningen kommer fram till och även vad som framkommer i remissomgångarna. Däremot tror jag inte det skadar att redan nu debattera vad vi vill och behöver uppnå med dagens och morgondagens skola och ställa detta i relation till skolgångens längd och vid vilken ålder skolstarten bör ske. Vilka problem är det vi bl.a. behöver komma till rätta med? Enligt mitt sätt att se är det ett par saker som, mer än många andra, hindrar den kvalitetsutveckling jag tror alla är intresserade av att se i dagens skola. Ett problem är den dåliga läsutvecklingen hos alltför många elever. Den har många olika orsaker. Jag har redan vid ett flertal tillfällen tagit upp de negativa effekter detta problem har för den enskilde eleven. Hela skolgången spolieras för många av dessa elever. Den bristande läsförmågan inverkar på kunskapsutvecklingen i snart sagt alla ämnen. Många av dessa elever riskerar att lämna skolan med en mycket låg kunskapsnivå och med ett självförtroende som är skadat för livet. De problem på gymnasiet som har tagits upp av en del talare i dag rör också problemet med läsförmågan. Bl.a. Björn Samuelson nämnde att det är viktigt att beakta grundskolan även när man talar om gymnasiet. Jag håller till fullo med om detta. Utbildningsutskottet hade så sent som i tisdags ett seminarium om dyslexi där en hel del värdefulla synpunkter kom fram. Även om det var svårt att få fram en klar och entydig definition av begreppets innebörd och företeelsens orsaker, var alla överens om att elever med uttalade lässvårigheter var i behov av tidig hjälp. Ett annat problem är att elever i dag går vidare utan de grundläggande kunskaper som egentligen krävs för att gå vidare. Detta problem är i stort sett förbisett. Eller är det kanske så att man på grund av skolans organisation inte anser sig ha möjligheter att på ett effektivt sätt ta itu med problemet? I ämnet svenska, det gäller både läsning, läsförståelse, skrivning och inte minst begreppsuppbyggnad, är man helt beroende av att bemästra ett steg i utvecklingen för att sedan kunna ta nästa steg. Detsamma gäller främmande språk, matematik och även vissa andra ämnen. Man kommer helt enkelt inte vidare innan man bemästrat nästa steg i kunskapsutvecklingen. Alla ämnen är naturligtvis i sin tur beroende av läsutvecklingen och begreppsuppbyggnaden. Inte heller när det gäller detta problem når man målet genom att ta till generella lösningar. I stället krävs individuellt avpassade lösningar. Den enskilde eleven måste ges tid att ta ett steg i taget. I många år har lärare, och förmodligen också en del skolpolitiker, insett att undervisningen borde individualiseras i betydligt högre grad än vad som nu sker. Som lärare är det ofta en av de saker man känner att man inte har lyckats med i den utsträckning man hade velat. Det har förvånat mig mycket att mina kolleger i utbildningsutsskottet under min tid i riksdagen nästan inte med ett ord berört den oro och de svåra förhållanden som försvårar meningsfull undervisning på många håll. Det är som om den verklighet som finns innanför skolans väggar inte existerade ens i tankevärlden i denna församling. Jag är övertygad om att den oro som finns är en av orsakerna till att många inte klarar av att genomföra den individualisering som man vet skulle vara riktig. Det är helt enkelt för stökigt för att inom klassens ram ägna sig åt en mer individualiserad undervisning. På många håll bedrivs ett beundransvärt arbete genom samarbete i lärarlag och utökade föräldrakontakter för att få en bättre undervisnings och inlärningsmiljö. Det återstår mycket innan individualisering har blivit en naturlig del av undervisningen. Kan de problem jag hittills skisserat lösas genom en omorganisation av skolan? Kanske i viss mån. Men det måste framför allt till inre förändringar. När det gäller svåra läsproblem är förmodligen en mycket tidig pedagogisk språklig träning av godo. Därför borde språklig utveckling vara av större intresse långt innan barnet kommer till skolan eller t.o.m. förskolan. Skulle en generell förlängning av skolgången till tio år för alla kunna lösa de problem jag har tagit upp? Jag tror inte det. Jag tror i stället att en större flexibilitet även när det gäller skolgångens längd skulle bidra till att minska de problem jag har tagit upp. Däremot skulle kanske en del elever behöva tio års skolgång, medan en del skulle säkert klara sig med färre än nio år för att kunna fortsätta på gymnasiet.

Herr talman! När Beatrice Ask talade här för en stund sedan sade hon att om hon hade velat vara elak skulle hon ha sagt att Socialdemokraterna inte bryr sig om barn och ungdomar. Sedan sade hon att hon inte ville vara elak. Det var tur det. Hade hon velat vara elak hade hon gjort sig skyldig till mer än en sak, nämligen en ren lögn. Nu har Beatrice Ask gått. Annars hade det varit intressant att få diskutera skolministerns syn på en sammanhållen grundskola. Vår utgångspunkt för att hårt hålla fast vid kravet på en sammanhållen grundskola är just barns och ungdomars behov. Barn och ungdomar som sinsemellan är olika, har olika bakgrund och erfarenheter med sig till skolan, kan där lära sig att jobba tillsammans och respektera varandra. Det är det som de kommer att få göra hela livet. Mot detta resonemang driver framför allt Moderaterna krav som ligger nära näringspolitiken. Som utgångspunkt har de etableringsfriheten. Det är det som är vägledande för regeringens politik i det avseendet. Vi Socialdemokrater vill värna alla barns rätt till en bra skola. Det skall vara en skola som har resurser att se till alla barns behov. Vi motsätter oss mycket skarpt den tudelning som vi nu ser många tecken på i skolan. Jag menar inte i första hand de privata skolorna, utan jag menar faktiskt den resursknapphet som gör att den allmänna skolan tvingas sätta barnen med speciella behov längst bak i kön. Skolan kan inte se till varje barns behov. Utbildningsutskottet har haft två utfrågningar. Vi har fått bekräftat att det är eleverna med de särskilda behoven och de osynliga handikappen som får bära besparingsbördorna. Jag är väldigt förvånad över att Marianne Jönsson inte fick samma intryck av utfrågningarna. Det var det allra tydligaste budskapet. Det är många samverkande åtgärder som får dessa effekter. Det är många samverkande åtgärder som drar åt fel håll. Det är framför allt besparingarna i kommunerna. Det är de orättvisa bidragssystemen som uppmuntrar bildandet av privata skolor. Det är fråga om de ändringar i läroplanerna som Lena Hjelm-Wallén nyss nämnde. Visst är det väl så, Christer Lindblom, att det svider i hjärtat på en och annan lärare i de privata skolorna. Men jag kan garantera att det svider lika mycket i hjärtat på lärare i en skola i ett mycket utsatt område i Jakobsberg, där man på grund av just de här reglerna har blivit av med en tredjedel av sina läare. Det svider kanske inte i första hand för att de har mist sina jobb, utan för att de vet att eleverna behöver deras hjälp. Vi tycker att det är viktigt att slå vakt om likvärdigheten i skolan. Det är omsorgen om alla barn och ungdomar som vägleder oss. Det är skolpolitikens grundpelare. Det står i skollagens portalparagraf. Jag vill säga till Marianne Jönsson att det är en rad organisationer, inte bara några socialdemokratiska kommuner, som har pekat på de här riskerna. Det är en rad organisationer som i allra högsta grad har intressen i skolan: elevernas organisationer, de fackliga organisationerna, föräldraorganisationer och våra utfrågningar. Mot denna bakgrund har vi föreslagit att Skolverkets utvärderingsprogram skall kompletteras med ett särskilt uppdrag och beskriva hur skolan uppfyller målet om en likvärdig utbildning. Det är bråttom med det. Dagens elever går inte i repris. De barnen har ingen mer chans. Vi kan inte heller acceptera regeringens förslag om att skära ned anslagen till invandrarbarnens undervisning med 120 miljoner. Det är ett dråpslag. En tredjedel av hemspråksundervisningen för den aktuella gruppen kommer att försvinna om detta genomförs. Ni får förlåta mig, men detta verkar inte ha ett dugg med utbildningspolitik att göra. Jag tror faktiskt att detta blott och bart är frukten av en mycket sen sammankomst mellan Wibble och Wachtmeister. Det har ingenting med utbildning att göra. Drag tillbaka detta och se till att vi får tänka över hur vi skall handskas med frågan så att inte invandrarbarnen hamnar i skottgluggen; de tål inte det. Visst, Marianne Jönsson, kan det på sina ställen gå att lösa detta med B-språk och med fria val. Men för det krävs stora grupper och det drar in resurser från kommunerna. Till sist vill jag ställa en fråga till Ingrid Näslund. När vi diskuterade särskolebarnens föräldrars rätt att välja skola och skolform för sina barn sade Ingrid Näslund att hon litade på att ett nej till vårt förslag, som skulle ha gett dem den rätten för nästan två år sedan, var det bästa sättet att ge dem den rätten. Litar Ingrid Näslund fortfarande på att det där nejet var det klokaste beslutet vid det tillfället?

Herr talman! Jag har svårt att förstå att Eva Johansson så engagerat kan göra spekulationer om vad som har förevarit i Finansdepartementet. Men visst kan man fantisera över sådana här beslut när man befinner sig på oppositionssidan. Jag står fast vid att det med den nya organisationen finns möjligheter att tillgodose elevernas behov med hemspråk. De får läsa språket som hemspråk i sju år och sedan som B-språk. De har möjlighet till detta genom hela skoltiden. Jag tycker inte att det är någon försämring. Under utfrågningen vi hade i höstas hörde vi hur man inom vissa kommuner, exempelvis min närstående kommun i Nybro, genom omorganisering tillgodosåg dessa elevers behov av undervisning i svenska språket. När det gäller barn med särskilda behov sade jag till Eva Johansson och till auditoriet här att jag också är oroad för det, även om man vid utfrågningen sade att man genom avregleringen har möjlighet att samverka med den sociala sektorn och fritidssektorn. Man har större möjligheter att tillgodose de behov man tidigare täckte med specialinsatser, t.ex. genom att skoldaghem flyttar in i skolan. Detta är något som jag tycker att vi måste vara uppmärksamma på. Men att de skulle ställas sist i kön tror jag är en stor överdrift. Ulf P Lundgren, som var med på utfrågningen, säger att man har obetydligt fjärmat sig från basresurser på 0,3 %. Man kanske kan mäta upp det i några procentenheter. Det är absolut inte bra. Men vi befinner oss i en svår situation. En förklaring till en del av dessa problem kan inte vara något annat än den ekonomi som socialdemokraterna satt oss i, som det flera gånger sagts.
Herr talman! Jag tror inte att vare sig talmannen eller någon annan person i Sverige har kunnat ungå att märka att den borgerliga fyrpartiregeringen anser sig ha råd att sänka skatterna med 25 miljarder kronor för de välbesuttna. Så kom inte och säg att det inte finns pengar! Det måste i stället finnas andra skäl till att regeringen lägger kraftiga besparingskrav på skolan. Ni ändrar inte enbart reglerna och ger skolorna en möjlighet att handskas friare med sina resurser när det gäller hemspråket, Marianne Jönsson, utan ni tar också resurserna från kommunerna. Det är det allvarliga i situationen. Vi socialdemokrater är beredda att se över regelverket. Det kan i enskilda fall finnas skäl till att styra om resurserna, inte minst för att ge invandrarelever en bättre grund i det svenska språket. Men det skall vi inte förhindra genom att ta resurserna ifrån kommunerna. Då blir det inte någon sådan undervisning. Det är alltså det allvarliga. Precis som Lena Hjelm-Wallén påpekar gav de här utfrågningarna som vi har haft, speciellt den första i höstas som handlade om kommunerna syn på utvecklingen i skolan, vid handen att man gärna vill behålla den frihet som decentraliseringen givit. Till denna decentralisering har både Centern och Socialdemokraterna bidragit. Men det som oroar mig är de entydiga beskeden om att de svaga eleverna drabbas av resursknappheten i skolan. Det borde oroa även dem som fattar besluten. Det är bråttom att få reda på hur situationen verkligen är. Barnen går som sagt inte i repris.
Herr talman! Jag förstår att Eva Johansson utifrån sina utgångspunkter är mycket upprörd av detta. Jag finner det också besvärligt att de svaga eleverna får stå tillbaka. Men jag håller absolut inte med om att de står sist i kön. Jag har läst skolplaner från mina närliggande kommuner. I samtliga skolplaner tas just upp att de svagpresterande elevernas behov måste tillgodoses, precis som det stod i LGR 80 en gång i tiden. Vi har nu den beslutsordningen att skolplaner skall godkännas av fullmäktige och att besluten skall fattas nära människorna. Det här är en fråga för kommunerna, och vi skall ge dem förtroendet att se till att de i sina kommuner får en organisation och utbildning som är rättvis och rättfärdig. Jag har stort förtroende för kommunpolitikerna på den punkten.
Herr talman! Jag är mycket upprörd över det som jag fått reda på genom utfrågningarna. Jag är också mycket upprörd över det som jag får veta när jag besöker skolor. Det som nu händer försämrar nämligen skolan. Det går stick i stäv med det som regeringen har deklarerat i regeringsdeklarationer och i andra dokument. Regeringen skall ju skapa Europas bästa skola. Regeringen talar med kluven tunga; det är inte bra. Jag är också upprörd över att det är så stört omöjligt att få någon företrädare för regeringspartierna att erkänna att mycket allvarliga försämringar i vår skola är på gång. En förutsättning för att kunna göra någonting bra är ju att man skaffar sig en verklighetsuppfattning. Den skall då ha med verkligheten att göra. Det vi i höstas fick höra var att barnen blir fler i varje klass, grupptimmarna blir färre, speciallärarresurserna blir färre och elevvården dras ned. Vilka är det, Marianne Jönsson, som drabbas av detta? Jo, det är de elever som mår bäst i en klass med inte fullt så många barn. Läraren har då möjlighet att se dem. Det är de barn som i vissa moment mår bra av en mycket liten undervisningsgrupp, där de kan få mycket hjälp. Det är de barn som behöver speciallärarens alla kunskaper och resurser och som behöver en kurator, en psykolog, en syo-konsulent osv. för att klara sina studier. Det är de barnens sämre situation i skolan som gör mig upprörd.
Herr talman! Jo, det är sant, Eva Johansson, att det sker neddragningar i kommuner, och främst naturligtvis i kommuner som har usel ekonomi. När det då sker neddragningar i kommuner med usel ekonomi drabbas framför allt de verksamheter som är personalkrävande och som kostar mycket pengar. Det är skolan och socialvården. Jag tycker inte att det skulle vara en särskilt trevlig uppgift att vara kommunpolitiker i dessa kommuner, därför att det måste vara fruktansvärt svårt att göra prioriteringar. Det är självklart att man inte, som det står i en dikt, slaktar med glad själ. Det här bereder säkert våra kolleger på kommunplanet många svåra bekymmer. Jag tror också att det är viktigt att vi inte bara fokuserar skolproblemen enbart på pengabrist. Vi satsar nämligen fortfarande kolossalt mycket pengar på grundskolan och gymnasieskolan i Eva Johansson sade i sitt anförande att det främst är utifrån näringsfrihets och etableringsfrihetsbegrepp som vi skapar friskolor. Det är inte alls så. De skapas utifrån ett behov. Det finns föräldrar som vill att deras barn skall vara elever i friskolor. Många friskolor har i dag långa köer. Men de skulle väl helst tas bort, då de inte stämmer med det fyrkantiga system som Eva Johansson förespråkar. Jag skall försöka att tala med Anne Wibble om vad hon eventuellt har haft för sig, men jag tror inte att jag kommer att få ett positivt besked i fråga om att det skulle vara en konspiration mellan henne och Wachtmeister som har resulterat i förslaget till reducering av hemspråkskostnaderna.
Herr talman! Det är ju ännu värre om det här förslaget är någonting som de fyra regeringspartierna har hittat på. Jag trodde att det var Ny demokrati som hade gjort det, därför att man i det partiet är kapabel till det. Jag hoppades att regeringspartierna inte var det. Men prata med Wibble om det! Det kan vara bra. Privata skolor skapas i dag därför att det är ett bra sätt att garantera barn mer resurser för skolgång. Jag undrar inte över att föräldrar gör sådana val -- det skulle vara konstigt annars. Men det måste ändå vara viktigt för oss som politiker och som ansvariga för alla barn och deras behov av en bra skola att se till att resurserna fördelas rättvist. Skolpengssystemet, som fördelar lika många kronor till alla barn, är inte rättvist. Det är det som nu håller på att genomföras i så många kommuner. Det måste inte nödvändigtvis vara så att förändringarna i skolan görs därför att kommunerna har dålig ekonomi. På många ställen är det beslut om att förändra resursfördelningen som ligger bakom. Så är det i många av kranskommunerna i Stockholm, som jag känner väl till. Där har man tagit pengar från de skolor som tidigare har fått litet mer än 100 % och gett till de skolor som har fått mindre. Det har man gjort i ett system där man har bedömt behovet. Det är väl inte att undra på om människor upplever att skolpengssystemet är grymt orättvist. Det är det faktiskt.
Herr talman! Jag vill bara göra några kommentarer. Det skolpengssystem som Eva Johansson beskriver innebär att man lägger alla resurser i en pott och inte behåller någonting centralt för t.ex. elever med behov av särskilt stöd och andra förstärkningsresurser. Jag tycker inte heller att det skolpengssystemet är särskilt bra -- om det inte införs i kolossalt stor skala, där det finns hundratusentals invånare i ett område. Vi är alltså överens om att det här kan slå mycket snett, och därför är det bra att man behåller förstärkningsresursen. Ett av de exempel som jag tidigare hänvisade till vad gäller kommuner med usel ekonomi var Varför har Göteborgs kommun usel ekonomi? Den dåliga ekonomin har ju inte uppstått bara därför att Sverige råkade få en borgerlig regering, utan den är naturligtvis följden av en lång kedja av händelser. Också andra kommuner, som tidigare var socialdemokratiskt styrda, har ekonomiska problem. Det är alltså inte regeringen Bildt som har förorsakat de kommunala problemen i budgetarna. Jag sade tidigare att det sved i hjärtat på de lärare som hörde Lena Hjelm-Walléns generalisering vad gäller överkompensation till friskolor. Den svedan beror på att de plötsligt, efter tilldelningen av 85 % av de resurser som går till kommunerna, kan få en anständig lön. Jag tror inte ens att Eva Johansson missunnar dem den. Om man hade behållit det gamla systemet skulle de ha levt kvar i ett slags lärarproletariat, bara därför att de arbetar i fristående skolor. Det är inte rättvist.
Herr talman! Christer Lindblom kan vara lugn! Det är ingen här i kammaren som förespråkar det gamla systemet, som han kallar det. Vad vi förespråkar nu är ett rättvist resursfördelningssystem mellan fristående skolor och kommunala skolor, där elevernas behov och inte huvudmannaskapet skall styra. Jag vet inte varför Göteborgs kommun har dålig ekonomi. Det kan finnas olika anledningar till det. Det kanske går att reda ut det med göteborgarna. Jag har tittat en hel del på de kommuner som ligger i närheten av mitt valdistrikt. Sollentuna kommun fördelar upp till 95 % per capita av sina skolresurser. Jakobsberg, som jag nämnde förut och där det här fick ett så otroligt stort utslag, fördelar 85 %. Den modell som kammaren har lagt fast för bidragen till de fristående skolorna har de alltså tagit över i ett skolpengssystem. Det får helt horribla konsekvenser. Var tycker nu Christer Lindblom att det är rimligt att lägga gränserna för de skillnader som får finnas, om det nödvändigtvis skall slås fast en procentsats? Jag tycker att vi med varm hand kan överlämna de här besluten till kommunerna. De har vana, erfarenhet och kunskap när det gäller att fördela resurser mellan skolor. Det har kommunerna hållit på med i ganska många år, och det kan de klara senare också. Jag tycker att vi kan lägga det ansvaret och det förtroendet på dem. Ni har sagt nej till detta gång efter gång. Beatrice Ask sade tidigare att vi hade ändrat vårt förslag från gång till gång, men det har vi inte gjort. Vi står fortfarande fast vid det förslag som vi ursprungligen lade fram.
Herr talman! Eva Johansson tog upp betydelsen av en likvärdig skola. Jag var inne på att det kan vara annat än ekonomiska resurser som gör att en skola inte utfaller likvärdigt för olika barn. Det är nämligen så att alla inte behöver lika lång tid på sig. Jag håller med om att alla inte heller behöver lika stora resurser. Men så som skolan har varit organiserad hitintills, har alla gått lika många år. Man har förväntats klara av läsinlärningen på lågstadiet på ungefär samma tid. Den som inte har gjort det har vandrat vidare, men har ingalunda varit färdig med denna grund. Detta har sedan visat sig i ett mycket dåligt skolresultat. Det var därför som jag i mitt inlägg var inne på detta, att jag inte tror att vi åstadkommer någon förändring på den här punkten om vi förlänger skolan med ett år för alla. Därför skulle jag vilja se en flexibilitet när det gäller skoltidens längd. Jag är, precis som Eva Johansson, bekymrad över att en del skolor får för litet resurser. I Göteborg har det bl.a. varit så att stödresursen, som man har behållit för att dela ut i olika delar av staden, kom alldeles för sent när det nya systemet hade införts. Det var helt fel, och jag beklagar det djupt. Det innebar att en del skolor inte alls hade tillräckligt för att kunna ge det stöd som vissa elever behövde. Jag har sedan hört att vissa av dessa skolor har klagat högljutt. Nu har de mycket pengar, men de har inte i tid kunnat anställa speciallärare. Det var en förfärlig miss, som jag inte förstår att man kunde göra. Vi har klagat på detta, och vi har bett att man skall utreda det och se till att det inte upprepas. Vi har också sagt att det över huvud taget är nödvändigt att se över det sätt på vilket resurserna till skolan fördelas.
Herr talman! Det är viktigt att barn och ungdomar får använda den tid de behöver för inlärning. Jag tycker inte att vi skall ha en skola där det förväntas att alla barn vid ett visst tillfälle skall ha nått lika långt. Det är bl.a. mot den bakgrunden som jag motsätter mig en tidig betygssättning och ett provsystem som just framkallar dessa förväntningar på barn och ungdomar. Det skulle vara intressant att höra Ingrid Näslunds kommentarer på den punkten. Jag vill också återkomma till frågan om rätten för föräldrarna till särskolebarnen att välja skola för sina barn. Ingrid Näslund! Var det bästa sättet att snabbt komma fram till ett beslut om detta att säga nej till det förslag till ny lag som låg på riksdagens bord för snart två år sedan?
Herr talman! Eva Johansson anser att olika barn behöver olika lång tid. Då kanske Eva Johansson också är beredd att fundera på om alla barn behöver en förlängning av skoltiden till tio år. Det kanske inte behövs lika lång tid för alla barn innan de kan börja gymnasiet. Detta är verkligen något som vi skulle behöva fundera på. Jag tycker för min del att skolstarten i fortsättningen skulle variera mer än den gör nu. Vi skulle behöva intagningar vid olika tider på året, kanske vid flera tillfällen under ett läsår. Jag vet att det finns organisatoriska problem med detta, men det vore en verklig utmaning att försöka lösa de organisatoriska problemen och se om vi kunde få en verkligt individualiserad skola. Det skulle jag kalla en likvärdig skola. När det gäller den fråga om särskolebarn som Eva Johansson tog upp vill jag tala om att jag har precis samma uppfattning som jag hade vid den tidpunkt då detta diskuterades. Jag är besviken över att regeringen inte har kommit till skott, att den inte har kommit med ett förslag när det gäller detta. Det var bl.a. jag som motionerade i den här frågan. Det förslag som låg här kom från mig. Jag är besviken över att det inte har blivit ett bättre resultat, att regeringen inte har tagit initiativ till att utöka valfriheten till att gälla alla föräldrar.
Herr talman! Vad bra att det finns en motion också till årets riksmöte. Ingrid Näslund kan komma över sin besvikelse genom att stödja den. Då kan vi -- visserligen med två års försening -- få ett beslut under det här året som ger särskolebarnens föräldrar samma självklara rätt att välja skola och skolform för sina barn som alla andra föräldrar har. Jag förstår besvikelsen. Det beslut som fattades för snart två år sedan var en ren undanmanöver. Ingrid Näslund borde ha kunnat se att det var det, att det inte var så mycket allvar bakom beslutet. Den referensgrupp som skulle tillsättas har inte gjort någonting. Jag kan försäkra att föräldrarna till de handikappade barnen är grymt besvikna. Det är inte bara Ingrid Näslund som är det.
Herr talman! Vad är det för mening med att generalisera på det sätt som Eva Johansson gör? Vad är det för mening med att måla allt som sker i våra skolor svart? Detta är inte sant. Eva Johansson gör sig skyldig till fruktansvärda anklagelser mot alla som arbetar i skolorna och mot dem som arbetar med skolpolitiken i vårt land. Det är utomordentligt allvarligt. Man lägger ned ett enastående arbete för att utveckla våra skolor för våra barns bästa. Vare sig kommunutfrågningen eller utfrågningen om dyslexi gav den entydiga bild som Eva Johansson här målar upp. Det fanns tvärtom oerhört mycket positivt i båda utfrågningarna. Herr talman! Att besparingar sätter sina spår är väl inte underligt. Det gäller att komma till rätta med svårigheterna i stället för att generellt måla allt i svart. Att vara så totalt fixerad av antalet kronor är förödande. Det satsas alltjämt oerhört mycket medel på de svenska skolorna och den svenska undervisningen. Det satsas mycket mer än i många andra länder. Varför görs då besparingar? Ingen kan väl vara okunnig om att vi har drabbats av en internationell lågkonjunktur som har satt mycket allvarliga spår även i vårt land. Ingen kan väl vara okunnig om att det har förts en politik då vi levde över våra tillgångar. När det inte längre går för sig måste man göra besparingar. Det är det som sker nu. Herr talman! Det är också nödvändigt att det förs en politik som ser till att vi återfår resurserna i det här landet. Den politiken för den borgerliga regeringen.
Herr talman! Beskyllningarna har jag inte riktat mot någon som arbetar i skolan. Personer i det här rummet borde ta åt sig den kritiken. Beskyllningarna vill jag rikta mot regeringen. Den har visserligen regerat under en lågkonjunktur, men den har själv i hög utsträckning spätt på lågkonjunkturen och medverkat till att resurserna totalt sett har blivit knappare i vårt samhälle. Det är klart att det då inte heller finns några resurser att fördela till skolan. Beskyllningarna riktar jag mot politiker som bara sitter och ser på när lärare och andra anställda inom omsorgen och vården i kommunerna sparkas ut i arbetslöshet. De får ersättning från arbetslöshetskassan i stället för att vara kvar på sina jobb, där de så väl behövs. Eleverna i skolan behöver dem. Det är skillnad, beroende på vem man har lyssnat på. Hans Nyhage! Läs utskriften från utfrågningen igen! Det gavs en svidande kritik. I skolan jobbar man nu under hart när omöjliga omständigheter, om man har ambitionen att leva upp till skollagens portalparagraf om likvärdighet i utbildningen. Kommun efter kommun sade att det är eleverna med särskilda behov -- de med litet lättare bekymmer och de med de osynliga handikappen -- som far illa i dagens skola. Det borde ha väckt många oroliga tankar också i moderata utbildningspolitikers huvuden.
Herr talman! Det är ofrånkomligt att det även under den socialdemokratiska regimen på 80-talet drogs in betydande miljarder från kommunerna. På vilket sätt tänker Socialdemokraterna åtgärda det, så att dessa pengar går tillbaka till kommunerna? Faktum kvarstår. Förutsättningen för att vi skall kunna öka resurserna ute i våra kommuner är att det förs en politik i det här landet som skapar inkomster, så att det blir mer att fördela. Herr talman! Jag påstår med bestämdhet att den socialdemokratiska politiken i stora avseenden motverkar just den resursskapande politiken. Där finns de verkliga grunderna för de besparingar som nu måste göras.
Herr talman! Det skulle vara mycket intressant att få reda på hur skattesänkningar för aktieägare, förmöget folk och människor med stora inkomster skall leda till att skolan förses med bättre resurser. Jag kan inte förstå detta. Det finns ingenting i den rullning av miljarder som regeringen håller på med, till dem som redan har mycket, som säger att det kommer att skapas ett enda nytt jobb. Om det är detta man vill borde man ha styrt över resurserna, just för att skapa nya jobb. En liten del hade faktiskt räckt om man hade velat se till att skolan, vården och omsorgen ute i kommunerna skulle kunna behålla de anställda i stället för att sparka ut dem till en säker arbetslöshet. Det är inte fråga om någonting annat än prioriteringar. Ni har prioriterat höginkomsttagare, förmögna och aktieägare. Vi prioriterar viktiga verksamheter för barn och ungdomar. Därför, herr talman, var det så viktigt att skolministern förut faktiskt inte sade det hon tänkte säga.

Herr talman! Det har i denna debatt om barn och skola diskuterats mycket ekonomi. Jag tror faktiskt att det bland det viktigaste man kan göra just i en kärv ekonomisk situation är att investera, och bland de viktigaste investeringar man kan göra är att investera i människor och framför allt i barnen. I den socialdemokratiska kulturmotionen föreslås en satsning på sammanlagt 500 miljoner kronor på kulturen. En stor del av dessa pengar föreslås gå just till barn och ungdomskulturen. Herr talman! Jag hade hoppats att vi skulle få en bred kulturpolitisk debatt i dag, och jag beklagar att man från regeringspartiernas sida inte -- i varje fall av talarlistan att döma -- visat något intresse för en sådan debatt. Det är viktigt att vi kan fullfölja den satsning på kultur i skolan som inleddes under den socialdemokratiska regeringens tid. Jag tror att det är viktigt att se till att skolbiblioteken kan upprätthållas. Med den utveckling som sker i skolan med minskade kulturinslag och neddragningar av skolbiblioteken är det viktigt att man också inom regeringspartierna funderar på vad som händer. Socialdemokraterna vill satsa mer på kultur i skolan, och vi vill ha en översyn av vad som egentligen händer med skolbiblioteken. Den andra punkten i den socialdemokratiska kulturmotionen handlar om att bekämpa främlingsfientligheten. Vi anser att det just i ett mångkulturellt samhälle är viktigt att stödja invandrarnas egen kulturverksamhet. Detta kan tillföra det svenska samhället väldigt mycket. Det finns gott om invandrade författare, musiker och sångare, som har berikat och kan fortsätta att berika det svenska kulturlivet. Man inser lätt att utan konstnärer blir det ingen konst. I en lågkonjunktur drabbas konstnärer speciellt hårt av arbetslösheten, och det är därför viktigt att vi ser till att förbättra konstnärliga yrkesutövares arbetsvillkor. I den tredje punkten i vår kulturpolitiska motion föreslår vi åtgärder för att ge konstnärer jobb till någorlunda rimliga villkor. Den fjärde punkten i den socialdemokratiska motionen handlar om att vidga deltagandet, att skapa jämlikhet. Det framlades i går en ESO rapport om kulturen. På många punkter delar jag inte de slutsatser som dras i rapporten. Tyvärr är det en sanning att vi med kulturpolitiken som medel ännu inte har lyckats vidga deltagandet i den utsträckning vi skulle vilja. Detta är en utmaning, och därför vill socialdemokraterna satsa resurser för att stimulera till ett vidgat deltagande. Här handlar det också om folkbildningen, och jag beklagar att den för folkbildningen ansvariga ministern lämnade kammaren för en stund sedan. Den nuvarande regeringen riktar nu för tredje året i rad attacker mot folkbildning. Denna gång skär man ned det redan hårt ansträngda anslaget med 100 miljoner kronor. Jag tycker att det nu får vara nog med dessa attacker, speciellt som riksdagen under den socialdemokratiska regeringstiden i bred enighet fastställde mål, riktlinjer och omfattning för satsningarna på folkbildningen. Herr talman! Det har hävdats att svensk statlig kulturpolitik relativt sett satsar alltför mycket på Stockholm. De som framför den kritiken har rätt. Jag anser att vi måste satsa mer på och bättre ta till vara den levande kultur som finns ute i landet. Just i en lågkonjunktur ger satsningar på kulturmiljövården oerhörda möjligheter. Jag gläder mig åt att bl.a. Stina Gustavsson har motionerat om en höjning av detta anslaget med 50 miljoner kronor i förhållande till regeringens förslag. Detta räcker emellertid inte, utan jag tror att det skulle krävas en tredubbling av anslaget. Herr talman! Det är framför allt två frågor när det gäller kulturhuvudtiteln som har diskuterats mycket i medierna. Den ena gäller regeringens fortsatta hackningar på Riksteatern. Man föreslår en minskning av anslaget till Riksteatern med 10 miljoner kronor. Därmed visar faktiskt kulturministern att hon är mer intresserad av Stockholm än av landet i övrigt, eftersom hon inte drar ner anslagen till de andra nationalinstitutionerna på samma sätt som när det gäller Riksteatern. Detta hugg mot teaterverksamheten runt om i landet är oacceptabelt, och anslaget bör därför inte skäras ner på detta sätt. På samma sätt tycker vi att det är fel att ge sig på Filminstitutets verksamhet på det sätt som sker i budgetpropositionen. Vi vill återföra 3,5 miljoner kronor av de pengar som regeringen vill minska anslaget till Filminstitutet med. Herr talman! I en satsning på utveckling av Sverige tror jag att kulturen spelar en helt avgörande roll. Riktlinjerna för hur vi skall fullfölja den satsningen anger vi i den socialdemokratiska partimotionen om kulturpolitiken.
Herr talman! Det skulle vara intressant att här i kammaren få en debatt om kulturens roll i skolan. Kulturen kan ju vara en mötesplats i skolan och tjäna som motvikt till eller vara en introduktion till den kultur man möter i TV och andra medier. Vi måste emellertid här lära oss något av historien. I slutet på 80-talet förändrades statsbidragskonstruktionen av lönerna till lärarna framför allt i gymnasieskolan. Med den förändrade konstruktionen försvann mycket av kulturinslagen framför allt i gymnasieskolan. På grund av denna teknikalitet tog man bort Timme till förfogande. En annan sak som vi måste dra erfarenhet av är nedläggningen av länsskolnämnderna. De tjänade många gånger som en samorganisation, som kunde erbjuda kulturarbetare möjligheter till sammanhängande turnéer till skolorna i länet. Det finns alltså mycket som måste komma med i en sådan här debatt. Det är viktigt att man får öronmärkta statsbidrag till kulturen i skolan. Men det bästa vore nog att återgå till sektorsbidraget till skolan. Detta har vi i Vänsterpartiet föreslaget. Härigenom får skolorna själva möjlighet att ta ansvar för kulturinslagen i skolan. Det är mycket som kan sägas i den här frågan, Åke Gustavsson, och det mycket som inte har blivit sagt. Vi har inga färdiga lösningar, och jag vill citera Värmlandspoeten Bengt Berg: En sak är i alla fall säker -- om snön ligger kvar till midsommar blir det en sen vår.
Herr talman! Det senaste är det lätt att instämma i. Jag tror att det är viktigt att vi ser över de nya planerings och ekonomisystemen i kommunerna. Ett resultat av de nya systemen har faktiskt blivit att kulturen i skolan har fått stryk. Det är emellertid en dålig ursäkt att bara skylla på planerings och ekonomisystem. Det förutsätter nämligen att det inte finns någon politisk vilja. Det är ytterst politikerna som har ansvaret för hur den politiska viljan förverkligas. Tyvärr har kulturen i stor utsträckning slängts ut ur skolorna. Nu hotas många skolbibliotek. Däremot tror jag inte att ett återinrättande av länsskolnämnderna på något sätt skulle rädda kulturen i skolan. Tvärtom tror jag att de medel som på det sättet frigörs från byråkratin i stället kan användas för direkt verksamhet. Kan jag tolka Björn Samuelsons inlägg så, att man från Vänsterpartiets sida är beredd att ställa upp på större satsningar på kultur i skolan och satsningar på skolbarnomsorgen, t.ex. speciella medieprojekt för barn och ungdom, eller satsningar på länskonstnärer, som arbetar tillsammans med skolan? I så fall har det i kvällens debatt givits åtminstone något konkret besked. Det skall ju komma en vår också efter valet.
Herr talman! På flera av frågorna i Åke Gustavssons senaste frågebatteri kan jag svara ja. Jag menar inte att vi skall återinrätta länsskolnämnder. Jag ville bara peka på den problematik som uppstod när länsskolnämnderna lades ned. Vi tror inom Vänsterpartiet vidare att det är viktigt att konstruktionen av statsbidraget till kulturen i skolan är sådan att det nationella ansvaret för kulturen i skolan tydliggörs. Jag vill i det sammanhanget säga att kulturen i skolan inte är oviktig i det perspektiv som vi har debatterat tidigare här i kväll. Likvärdighetsprincipen är oerhört viktig för eleverna i detta sammanhang. Jag tror att detta också kan ha en inverkan på den sociala snedrekryteringen till högre studier. Jag tror att vi och Åke Gustavsson säkerligen kan komma att mötas på ett mycket konstruktivt ideologiskt och politiskt plan i detta avseende.
Herr talman! Jag är mycket glad för den senaste repliken. Också jag tror att det förhåller sig på detta sätt. Tyvärr är inte de politiska förutsättningarna i Sveriges riksdag för närvarande sådana att man kan genomföra detta, men jag förutsätter efter detta replikskifte att ni inom Vänsterpartiet noga studerar den socialdemokratiska partimotionen på kulturområdet. Med tanke på de ideologiska utgångspunkter som Björn Samuelson här har redovisat -- vad gäller möjligheterna att öka människans självförverkligande och att komma till rätta med den sociala snedrekryteringen i olika avseenden -- tror jag att våra förslag i dessa sammanhang ligger ganska rätt.

Fru talman! Det är inte underligt att det finns en debatt utanför detta hus om att bilda ett nytt parti -- ett kvinnoparti! Det är inte underligt, därför att kvinnor ser vad som händer, upprörs och känner vanmakt. De ser hur kvinnorepresentationen har minskat. De ser hur pengar dras in från kommuner och landsting,trots att vård och omsorg behövs. De ser hur steg tas bakåt genom vårdnadsbidrag och genom förslag om skatteavdrag för pigor. De ser hur löneklyftorna ökar, hur kvinnors underordning består och till och med förstärks. Kvinnor känner vanmakt när de hör en jämställdhetsminister som pratar vackert, men som medverkar i en regering som driver i rakt motsatt riktning. Hur kan man då förklara det som sker? Vari består vår grundläggande kritik? Vi s-kvinnor valde väg för ungefär 25 år sedan. Vi myndigförklarade kvinnorna när vi hävdade att alla, kvinnor och män, skall ha sin frihet. Den får man genom det egna arbetet, den egna inkomsten. Då kan man välja liv, välja att leva ensam eller att bo ihop av kärlek och inte för att bli försörjd. Utifrån detta individperspektiv organiserades sedan samhället. Varje vuxen har ansvar, rättigheter och skyldigheter. Men samhället ställer å andra sidan upp med service. Vård och omsorg som tidigare utförts oavlönat i hemmet, blev avlönat arbete i den gemensamma sektorn. Barnen fick sitt eget utrymme i tillvaron, förskolan blev det viktiga komplementet till familjen. De äldres integritet förstärktes genom en mångfald av boende och omsorgsnivåer. Detta sätt att organisera samhället bygger på en kvinnlig, eller mänsklig om man så vill, ekonomi. Motsatsen är ett samhälle där familjen är minsta ekonomiska enhet och där familjen förutsätts, ja, i Tyskland t.o.m. genom lagen tvingas, att ta hela ansvaret för barn och gamla. Det är ett samhälle där omsorgen är privatiserad i hemmet, där kvinnor är ofria och sina mäns fruar och där allt fler kvinnor nu hänvisas till lågbetalda lågproduktiva arbeten. Detta vill inte vi ha. Vi var på god väg mot ett jämlikt och jämställt samhälle. Men det som sker i Sverige i dag är ett återtåg till de gamla tingens ordning. När de tidigare målen för den ekonomiska politiken och kampen för full sysselsättning ersätts av mål som inflationsbekämpning och prisstabilitet, drabbas kvinnors rätt till arbete och därmed frihet. När massarbetslösheten tillåts stiga och urholka statsfinanserna, drabbas den service som är nödvändig för att vi kvinnor skall kunna gå trygga till jobbet med barnomsorgen och äldreomsorgen ordnad. Då ligger det i tiden att utreda om inte skattesubventionerade pigor kan bli en utväg ur arbetslösheten. Pengar kan tas från den gemensamma sektorn och föras över till vissa välbärgade familjer. Man hjälper de stackars arbetslösa, eftersom det väl ändå är bättre med ett lågbetalt, lågproduktivt arbete än inget alls? Och så tas nya steg mot att, som Margret Thatcher en gång sade, tämja löntagarna. Man vill få dem mjuka i ryggen så att de inte kräver så mycket vare sig av lön eller andra rättigheter. De stackars dubbelarbetande, välbetalda kvinnorna med trilskande män kan släppa den privata kampen för ett jämställt hemliv. Det köps och finansieras av andra, inklusive de ensamstående mammorna. Då ligger det i tiden att ge en del andra, de som inte har råd med denna hjälp, ett litet vårdnadsbidrag. Alf Svensson säger att det inte kommer att bli så dyrt, eftersom många kommer att avstå från barnomsorg. Han sade vidare i en intervju att det visserligen inte är så högt, men att det är en början. Om jämställdhetsministern hade varit här hade jag frågat honom om vad det är en början på. Fru talman! Det här är början på ett systemskifte. Det är början på det andra samhället, det som vi skvinnor en gång valde bort. Detta är vad som upprör så många kvinnor. Det är dags att avslöja jämställdhetsministern Bengt Westerberg. Att vara den ropande rösten i öknen, dvs. i den här borgerliga regeringen, håller ett tag. Men det är över nu. Verkligheten säger sitt och kvinnorna likaså.

Fru talman! Är jämställdhet en kvinnosport? Skämt åsido. En titt i talarlistan talar sitt tydliga språk. Är det en tillfällighet? Nej, det är lika illa i Jämställdhetsrådet. Både där och här känner jag mig som man mycket ensam, även om jag trivs mycket bra tillsammans med Bengt Westerberg. Tyvärr har jämställdhetsarbetet för många blivit lika med rödstrumpor, stödstrumpor och andra mer eller mindre militanta vänsterkvinnor. Gudrun Schyman brukar ofta göra sig till tolk -- ''vi kvinnor'' är ett av hennes favorituttryck, och hon anser sig vara något slags ambassadör för det starkare könet. Det är motbjudande och inte så lite förmätet. Jag känner åtskilliga kvinnor, men inte någon som identifierar sig med Gudrun Schyman, tvärtom! Jag förstår kvinnor som tycker att det största hotet mot just jämställdhet är kvinnorna själva och kvinnopartier. Tala om att vara ett könsobjekt! Nej, man skall visa respekt. Kvinnor är faktiskt också unika individer. De är inte ett könskollektiv. Vad är jämställdhet? När är ett samhälle jämställt? När man lyssnar på den vanliga jämställdhetsdebatten verkar det ofta som om det var synonymt med symmetri, alltså fullständig likhet. Är det så när det är ungefär jämn könsfördelning överallt i samhället, på dagis, i skolan, på sjukhusen, i malmgruvor och gjuterier? Förvirringen i begreppsfloran är påtaglig, och det är inte så konstigt. Det finns uppenbarligen ingen någorlunda konkret definition. Allmänna floskler och verbala luftmaränger vimlar det däremot av. Kan jämställdhetsministern kanske bringa lite klarhet? Det är ju bra om man vet när man nått målet. Hur ser ett jämställt samhälle ut? Ammar fäderna? Nej, jag skall inte vara ironisk, men frågan är allvarligt menad. Jag tycker också att det är fullständigt självklart att män och kvinnor skall ha samma lön för samma arbete, vilket i praktiken innebär att kvinnor skall ha högre lön än män i många yrken, eftersom de ofta är mera energiska och har bättre simultankapacitet. Lika självklart är att vi skall ha samma möjligheter och rätt till utbildning, arbete, anställnings och arbetsvillkor etc. Ja, jag vet att detta brister på många håll, men det stora problemet är inte att fixa detta. Tänk om män och kvinnor faktiskt vill olika saker, och att det faktiskt finns könsbundna genetiska olikheter som styr. Är det okej? Nej det är det inte, i alla fall inte enligt JämO. JämO hävdar nämligen på grundval av jämställdhetslagen, att för att kunna vara jämställd måste man bl.a. vara ekonomiskt oberoende, vilket i praktiken för de flesta människor är detsamma som att ha en egen lön av anställning. Är en s.k. hemmafru jämställd? Hon är ju inte ekonomiskt oberoende. Är en ensamstående mamma, som försörjer sig själv, mer jämställd? Är bidragsförskottsberoende mammor jämställda? Astras forskningslaboratorier är kolossalt kvinnodominerade och kvinnorna där är välutbildade. Men inte är det jämställt! Eller är det? Bofors forskningslaboratorier har en kolossal mansdominans och männen där är också välutbildade! Men inte är det jämställt! Eller är det? Snabbköpskassorna -- kolossal kvinnodominans! Jämställt? Jag ställer många frågor. Jag tycker nämligen att det är viktigare att söka svar på frågor som är svåra än att med vänsterrabiat tvärsäkerhet och förmyndarmentalitet kasta ur sig aldrig så engagerade floskler som förpliktigar till ingenting. Förhoppningsvis kan debatten blir mer försök att hitta svar än det traditionella trumpetandet. Detta är nämligen ett genuint kvinnoproblem först och främst. Visst finns det machotyper och mulliga mansgrisar, men de är trots allt ett ganska litet bekymmer. Ett avsevärt större bekymmer är kvinnor som inte respekterar andra kvinnor som väljer att göra det de vill göra. Fråga kvinnor som väljer att vara hemma och själva ta hand om sina barn. Vilka är det som nedvärderar och smutskastaar dem? Inte är det män! Den s.k. pigdebatten är det senaste bidraget, en sjuk och ovärdig debatt! Och den förs av kvinnor mot kvinnor! Städa och tvätta toaletter på ett hotell är ett respektabelt och utvecklande yrke, men gör man samma sak hemma i en villa är man en sketen piga. Tala om drängargument och drängkammarmentalitet! Jag tycker att var och en ska ta reda på sin egen skit, sade en flicka i TV häromdagen. Brukar du göra det när du bor på hotell också? frågade reportern. Då blev det tyst. När ska vi börja respektera allt arbete som lika viktigt och värdefullt? Alla ni arbetets märkta döttrar? Arbetets söner lyser ju som vanligt med sin frånvaro. Att massor av kvinnor och män inget hellre vill än att få hjälp med hem och markservice spelar tydligen ingen roll, inte heller att ännu fler kvinnor och män gärna skulle ta sådana arbeten. Vad är det för fel på att ha en butler? Får en butler vara kvinna? Eller varför inte en privatchaufför? Gärna kvinnlig för kvinnor kör bättre! Får man säga så? Är det jämställt att kvinnor kör bättre? Förmodligen inte! JämO! Dags att ingripa! Det är också väl känt att kvinnor är bättre traversförare än män! Fy, så ojämställt! Bättre betalt får de också eftersom de är bättre trots att de har ''samma'' Varför är det fint och status att vara au pair-flicka? Hon är ju den verkliga superpigan! Är det språket som är skillnaden? I så fall kan ni ju kombinera hemspråksundervisning med arbete i hemmet så har vi lösningen för alla er som ogillar pigor! Är det OK att ha drängar i köket som diskar och skurar toan? Nej, det är verkligen beklämmande att lyssna på denna pigdebatt! Tala om attinte vilja minska arbetslösheten! Tala om att inte vilja lyssna på hur medborgarna vill ha det! Fru talman, när skall jämställdhet bli respekt för varann vare sig vi är män eller kvinnor? Och respekt för att vi är väldigt olika, vill olika saker osv.? Kanske kan debatten i dag ge några svar?

Fru talman! Runt om i världen har den svenska jämställdheten framstått som en modell för många kvinnor. Vi svenska kvinnor vet att det finns åtskilliga brister i den jämställdhet som vi haft, men vi har ändå kommit betydligt längre än på de flesta andra håll i världen. Det är därför nedslående att det under den senaste tiden har skett så många försämringar och så många förslag till det sämre. Den borgerliga regeringen har inom den korta tid den har verkat kommit med en rad förslag som kraftfullt försämrar kvinnors situation i vårt land. Jag tänker naturligtvis på vårdnadsbidraget. Jag tänker på pigavdraget. Jag tänker på ändringen av arbetsskadebegreppet som innebär att förslitningsskador som speciellt drabbar kvinnor inte räknas på samma sätt. Jag tänker vidare på hur arbetslösheten inom landsting och kommun drabbar kvinnor, där man medvetet ifrån regeringens och borgerliga kommuners och landstings sida kastar ut kvinnor i arbetslöshet i stället för att låta dem göra den uppgift de faktiskt behövs till. Vi kan fortsätta och göra listan lång på de olika försämringar som den borgerliga regeringen medvetet gör för jämställdheten och för svenska kvinnor. Det hjälper inte att vi har en jämställdhetsminister som väldigt ofta tar upp och talar om dessa saker och säkert har en god vilja. Gärningarna talar desto mer. Jag skulle vilja ta upp en rad konkreta förslag för att öka jämställdheten som Vänsterpartiet har framlagt. En väsentlig fråga som vi är klara över är löneskillnaderna i vårt land. Löneskillnadsutredningen har pekat på att det rör sig om mellan 1 och 8 % i löneskillnad för exakt samma jobb. Jag anser att det är viktigt att komma till rätta med detta. Den fråga som rör att kvinnor och män väljer olika arbeten och att man får sämre löner i kvinnodominerade yrken bör vi också komma åt. Men det är ännu mer iögonenfallande när man faktiskt utför samma arbete och ändå får lägre lön. Vänsterpartiet har i en motion föreslagit att man skall göra en undersökning utifrån lagstiftningen i Ontario i Canada. Eftersom jämställdhetsombudsmannen har riklig erfarenhet därifrån tror jag det finns goda förutsättningar att se på vilka delar av lagstiftningen i Ontario som vi skulle kunna använda oss av. Där har man en lagstiftning mot lönediskriminering och könsrelaterade löneskillnader. Ett förslag skulle kunna vara att varje företag med över 100 anställda skulle vara ålagd att göra en plan och redovisa vad man faktiskt gör för att förändra lönerna för att se till att män och kvinnor har samma lön. En annan fråga som också rör jämställdheten är att jämställdhetsombudsmannen har väldigt små resurser. Man får i årets budget 6,5 miljoner, medan barnombudsmannen har 7,5 miljoner för sin verksamhet. Jag är personligen mycket engagerad i frågor som gäller barns rättigheter, och jag är naturligtvis glad att barnombudsmannen har dessa resurser. Jag vill på intet sätt nagga på dem, men jag menar att om jämställdhetsombudsmannen verkligen skall kunna driva frågor om jämställdhet så krävs betydligt mer resurser. Margareta Winberg och Stefan Kihlberg och andra som skall delta i debatten: Hur ställer sig era partier till dessa förslag? Fru talman! Frågan om sex timmars arbetsdag är en politisk klassiker numera. Från vårt partis sida har vi länge drivit den. Till och från har vi fått anhängare, åtminstone från kvinnoorganisationerna inom de andra partierna. Att få med sig de övriga partierna tycks däremot vara vida svårare. Jag vill fråga dem som ändå är positiva till detta: Är ni intresserade av att ställa upp på det förslag som Vänsterpartiet har väckt om en försöksverksamhet, där företag skulle kunna ansöka om pengar för att kunna genomföra det här? En vanlig kritik är ju att man inte kan genomföra det eftersom det kostar för mycket för det enskilda företaget. Vi föreslår i vårt budgetförslag 1 miljard till en sådan försöksverksamhet och att man skulle sikta mot att fram till år 1997 komma ned till en arbetstid på sju timmar om dagen. Självklart kan sex timmars arbetsdag inte genomföras utan några som helst extra kostnader. Totalt sett tror jag dock att vi kommer att vinna på att genomföra sex timmars arbetsdag, och man måste börja någonstans. Jag ställer alltså min fråga till både Margareta Winberg, Stefan Kihlberg och övriga: Hur kommer ni att ställa er till det här? Är ni villiga att medverka till detta? Jag skulle också vilja rikta mig direkt till Ny demokrati och Stefan Kihlberg, som talar om att han inte känner någon enda kvinna som skulle stödja Gudrun Schyman eller de frågor hon driver. Vad jag kan förstå måste det bero på att Stefan Kihlberg rör sig i väldigt exklusiva kretsar. Jag kan med glädje presentera Stefan Kihlberg för ett antal kvinnor som stöder just Gudrun Schymans politiska åsikter och det arbete hon bedriver. Stefan Kihlberg talar om att vi andra håller oss med floskler när vi talar om jämställdheten. Jag kunde inte höra ett enda konkret förslag från Stefan Kihlberg om hur Ny demokrati skulle vilja öka jämställdheten i Sverige.

Fru talman! Jag fick en fråga om hur vi ställer oss till vissa av de förslag om anslagsökningar som Vänsterpartiet tydligen har lagt fram i sitt budgetalternativ. Jag vill gärna meddela att även Socialdemokraterna i sitt budgetalternativ har en uppräkning av vissa anslag som rör just verksamheter som är viktiga för jämställdheten. Det handlar om pengar till Statistiska centralbyrån för att den skall kunna ta fram statistik. Tankar skall alltid byggas på kunskap. Denna kunskap kan man ofta hämta ur statistiken. Därför menar vi att Statistiska centralbyrån måste få mera pengar -- en miljon. Vi vill ge ett par miljoner till JämO dels för att hon skall kunna ha litet fler personer som arbetar på kansliet, dels för att hon skall kunna göra undersökningar på jämställdhetsområdet. Vi vill också satsa mera pengar till ROKS. ROKS gör ett oerhört värdefullt arbete, oftast med frivilliga insatser. I vårt budgetalternativ har vi avsatt tre miljoner extra till det. Likaså har vi en miljon extra till Riksförbundet för sexuell upplysning för uppsökande verksamhet, företrädesvis bland arbetslösa kvinnor och ungdomar. Det här är några exempel, och jag vet att Ingegerd Sahlström senare kommer att redovisa det här mer i detalj. När det gäller arbetstidsförkortningen, Eva Zetterberg, har vi olika syn på den i Vänsterpartiet och Socialdemokraterna. Vi har sagt att arbetstidsförkortningen, sextimmarsdagen, aldrig får vara ett medel för att få bukt med arbetslösheten. Den skall vi komma till rätt med genom en annan ekonomisk politik där fullsysselsättningen blir det övergripande målet. Att ha sextimmarsdagen som medel för detta betyder egentligen att man delar på arbetslösheten. Fullt så defaitistiska och pessimistiska är inte vi socialdemokrater.
Fru talman! Flera av de socialdemokratiska förslagen som Margareta Winberg nämnde är mycket bra. Vi stöder de förslagen. Men jag kan inte vara ense med Margareta Winberg när det gäller sex timmars arbetsdag. Jag är oehört förvånad över att Margareta Winberg tror att vi inom ett par års tid skall ha fått bort arbetslösheten totalt. Jag tror inte att man kan använda sex timmars arbetsdag som det enda botemedlet för att få ner arbetslösheten. Men jag tror definitivt att det är en bidragande faktor om vi kan dela på arbetena i högre utsträckning. Vi behöver naturligtvis dessutom skapa nya jobb. Jag har mycket svårt att förstå det motstånd som det socialdemokratiska partiet har mot det här förslaget eftersom det finns mycket starka önskemål om det ute bland kvinnor på arbetsplatserna. Winberg som jag inte hann med tidigare. Det socialdemokratiska kvinnoförbundet har varit starkt kritiskt till Pensionsberedningens arbete och det förslag som den har lagt fram. Hur kommer det sig att Margareta Winberg och det socialdemokratiska partiet inte ens har stött kravet om att skicka ut förslaget på bred remiss? I stället har man nu accepterat att snabbt gå till beslut.
Fru talman! Om man går ut och frågar arbetslösa kvinnor och män om de tror att det vore bra att dela på jobben är det klart att de svarar ja. De vill ju inget hellre än att arbeta. Det är i sig en sund inställning. Man måste ändå fundera litet vidare än så. Framför allt måste man ha en filosofi om hur man vill att framtiden skall se ut när det gäller arbetsmarknaden. Vi socialdemokrater hävdar bestämt att det går att skapa full sysselsättning om viljan finns, men inte i morgon, inte nästa år eller året därpå. Efter den här regeringen kommer det att ta ganska lång tid. Men det gäller att välja rätt metod och rätt väg så att vi inte hamnar snett framöver. När det gäller pensionsbeslutet har Eva Zetterberg fel. Vi socialdemokratiska kvinnor har i stället bidragit till att pensionsgruppens förslag nu går ut på remiss. Våra kvinnoklubbar, kvinnodistrikt och arbetarkommuner kommer att få möjlighet att arbeta med den remissen. Vi kommer dessutom att anordna en stor hearing här i riksdagen. Dit är Eva
Fru talman! Jag tror inte att sex timmars arbetsdag löser hela arbetslöshetsfrågan, Margareta Winberg. Men tanken att nå full sysselsättning på kort tid är så fullständigt orealistisk. Jag förstår inte hur Margareta Winberg ens kan uppehålla sig vid den. Jag och mitt parti tror att det för med sig andra värden om vi kan dela på jobben. Då kan vi åstadkomma ett mänskligare och mer jämställt samhälle där män och kvinnor arbetar kortare tid och får tid över till annat. Vi kan se en utveckling i vårt samhälle där ett fåtal människor arbetar alltmer övertid, sliter och inte hinner med hem och barn medan andra inte har någon sysselsättning alls. Då kan man bli frestad av tankar på pigavdrag osv. Ur det perspektivet måste ju även Margareta Winberg inse att det finns klara fördelar med sex timmars arbetsdag. Vi borde kunna jobba med det parallellt med att vi jobbar för att öka sysselsättningen och få fram nya jobb, speciellt inom miljöområdet. Det är bra om pensionsfrågan kommer att gå ut på bred remiss. Jag har inte uppfattat det så. Jag har uppfattat att man har skyndat på Pensionsberedningen väldigt mycket för att snabbt få igenom ett beslut i den frågan innan valet. Det är djupt olyckligt. Den frågan är så grundläggande för hur vi utformar framtiden i Sverige att den inte skall hastas igenom. Det är bra med en hearing, Margareta Winberg, men jag undrar om inte ert kvinnoförbund kräver mer än så.
Fru talman! Eva Zetterberg ställde några frågor till mig. Jag skall försöka svara, men det är inte alldeles enkelt. Av frågorna förstod jag att Eva Zetterberg inte har lyssnat eller förstått mitt anförande. Visst fanns där förslag. Innan man kommer med förslag till hur man skall öka jämställdheten måste man ju definiera den. Med hjälp av RUT och JämO har jag letat efter en definition, men det finns ingen som går att använda. Det går inte att mäta och avgöra när vi har nått jämställdhet. Det är detta som är så förtvivlat tråkigt. Det är viktigt att visa respekt för frågans komplexitet. Jag har en djup respekt för den, och jag har ett djupt engagemang som är mycket gammalt. Detta är inte en partifråga för mig. Den är alldeles för viktig för att det skall förekomma partipolitiska piruetter kring den. Jag har jobbat mycket praktiskt med detta. På den tiden när de flesta företag började bilda jämställdhetskommittéer satt jag som utbildningschef på en stor affärsbank. Vi startade ett jätteprojekt som kallades för Tjejprojektet. Det var mycket lyckosamt och mycket lärorikt. Det var då jag fick respekt för frågornas verkliga komplexitet. Om vi tittar på de anställda på bankerna t.ex. är det 50 % män och 50 % kvinnor. Om vi sedan tittar på toppchefstjänstemän ser det förödande illa ut. Det är 95 % män och 5 % kvinnor. I USA är det 50--50 tvärsöver, även när det gäller topptjänstemännen. Då kan man undra vad sådant beror på. Sverige är inte världsledande i jämställdhet, långt därifrån. Vi har tvärtom mycket att lära av andra länder, inte minst från USA där kvinnor har ett betydligt starkare skydd mot diskriminering i lagstiftningen. Jag har ett litet förslag till, Eva Zetterberg. Jag tror att vi var de första som skrev i en motion att det är självklart att man skall kunna dela pensionsrätten. Vi slåss för det. Nu har Pensionsberedningen tagit upp frågan, men den är fortfarande kontroversiell. Vi tycker att det är fullständigt självklart att man skall kunna dela pensionspoäng.
Fru talman! Stefan Kihlberg säger att Sverige inte är världsmästare i jämställdhet. Det kan jag verkligen instämma i. Så är det inte. Just därför nämnde jag några konkreta exempel på hur vi kan förändra och förbättra vår lagstiftning. Jag tog upp ett exempel från Canada. Stefan Kihlberg valde att uppehålla sig i USA och inte kommentera det konkreta förslag som vi har lagt fram om hur man skall komma åt de löneskillnader som finns mellan män och kvinnor. Det skulle vara intressant att få ett svar från Stefan Kihlberg på den frågan. Jag vill också kommentera frågan om kvinnlig representation i näringslivet. Den är ju bevisligen oerhört dålig på höga nivåer. Vi som är politisk aktiva klagar och tycker att andelen kvinnor här i riksdagen, drygt 30 %, är låg. Den har dessutom sjunkit. Men om vi ser på bolagsstyrelser handlar det inte om 30 % utan kanske om 3 %. Det gör att det är oerhört viktigt att få in fler kvinnor på höga poster och i bolagsstyrelser i näringslivet. Vad vi från Vänsterpartiets sida har föreslagit och krävt -- jag utgår från att Ny demokrati nu kommer att stödja detta -- är att näringslivet i sina årsredogörelser skall lägga fram en plan där man talar om vad man skall göra för jämställdheten och klart skall ange hur många kvinnor som sitter i styrelserna. Det är bara att välkomna Ny demokrati att stödja detta förslag. Till slut, Stefan Kihlberg: Visst kan man vända sig till RUT och leta i uppslagsböcker efter definitioner av jämställdhet. Det är intressant och viktigt i sig. Men man behöver inte gå så långt ut bland människor i verkligheten, som nydemokraterna brukar tala om, för att höra om svenska kvinnor i dag upplever sig vara helt jämställda eller inte. Mitt svar är att väldigt många svenska kvinnor inte anser sig vara det, eftersom de får ta huvudansvaret för familj och hem samtidigt som de har ett tufft arbete att sköta. Man behöver alltså inte ha de här olika definitionerna för att komma med konkreta förslag till att förbättra jämställdheten.
Fru talman! Problemet, Eva Zetterberg, är att många män inte heller känner sig jämställda. Det är faktiskt på det sättet. Jag tycker därför att det är viktigt att diskutera vad det här gäller. Är det en fråga om symmetri eller om respekt för varandra och varandras starka och svaga sidor, varandras olikheter? Det är den diskussionen som jag efterlyser, inte dessa ytliga förslag. Jag rör mig inte i särskilt exklusiva kretsar. Jag har en ganska enkel bakgrund. Jag har träffat och sällskapat med många vänsteranhängare. De tycker inte om Gudrun Schyman, tvärtom. De tycker att hon bara ger uttryck åt sig själv. Hon representerar inte deras mera ödmjuka syn på kvinnor. Också jag tycker att löneskillnaderna är uppenbara. Jag har arbetat mycket med sådana. När jag arbetade som rekryterare sade jag till varenda tjej att stå på sig, efterson ett av skälen till att kvinnor får sämre löner i det privata näringslivet, där man måste hugga för sig, är att de är sämre förhandlare. Jag hjälpte också åtskilliga kvinnor att hugga för sig. Vi har föreslagit att man skall komma åt olikheterna genom att sänka manslönerna. Det är ett snabbt och elegant grepp, men vi har inte lyckats få stöd för det. Det gäller här inte en fråga om kön utan om person. Man löser inte problemet genom att sätta in en kvinna, som bevisligen är av honkön. Jag hävdar att många kvinnor företräder män mycket bra och att många män företräder kvinnor mycket bra. Jag har i bankstyrelser sett åtskilliga kvinnor som inte företräder traditionellt kvinnliga värden. Tvärtom har de varit mycket mera av machotyper än många män som jag träffar. De har långt ifrån vad som kallas androgyna egenskaper. Jag har blivit skrämd av dem. Jag vet också varför de blir sådana. De tvingas ibland ta på sig manliga beteenden för att kunna göra karriär. Jag tycker att det är viktigt att gå litet djupare och diskutera vilka värderingar som ligger bakom vårt beteende och vad vi menar. Hur ser det ut när vi ökar jämställdheten? Jag köper inte de ytliga förslagen.
Fru talman! Stefan Kihlberg talar om att inte heller män är jämställda och att det handlar om att visa respekt människor emellan. Självfallet skall vi visa respekt för varandra, oavsett om vi är kvinnor eller män, sitter i riksdagen eller är grannar i ett bostadsområde, men jag tycker att detta är elementärt och inte riktigt har med den här saken att göra. Det går inte att som Stefan Kihlberg tycks försöka göra, komma ifrån att det finns könsskillnader i vårt land och orättvisor i mäns och kvinnors levnadsvillkor. Men det finns också en annan aspekt, som jag tror att Stefan Kihlberg inte heller vill tillstå, nämligen att det finns klasskillnader i vårt land. Det finns definitivt män som är utnyttjade och som får stå tillbaka i arbetslivet och på olika andra områden. Det beror i stor utsträckning på att de tillhör arbetarklassen och inte har kunnat ta för sig. Jag menar att man om man bortser från perspektivet kön och klass inte kan komma särskilt långt i en total analys av samhället. Det räcker inte med att vi är vänliga mot varandra. Det krävs att vi skall kunna se litet längre. Fru talman! Jag skulle också vilja bemöta det som sades om Gudrun Schyman. Jag är oerhört förvånad över att Stefan Kihlberg väljer ett sådant här tillfälle att i mina ögen tala illa om en annan riksdagsledamot, min partiledare. Vad Stefan Kihlberg anser om Gudrun Schyman personligen tycker jag inte riktigt hör hemnma här. Vad jag vill betona är att det runt om i vårt land finns tusentals kvinnor som stödjer de krav och den politik som Gudrun Schyman bedriver. Även om Stefan Kihlberg inte tycker om den, menar jag ändå att han får respektera andra partiers företrädare. Jag menar att Stefan Kihlberg inte gjorde det i det här fallet. Till slut: Stefan Kihlberg säger att Ny demokrati är berett att stödja konkreta förslag, men jag har ännu inte hört någonting i den vägen -- inte annat än att Stefan Kihlberg personligen har puffat fram kvinnor på sina arbetsplatser. Det tackar vi för.

Fru talman! Låt mig först be de föregående talarna om ursäkt för att jag inte var här och lyssnade på dem. Det berodde på att i den arktiska kyla som råder i Helsingfors frös bromsarna på det flygplan som jag skulle åka med. Det tog en stund innan man lyckades tina upp dem, och jag blev därför försenad. De s.k. stödstrumporna, som för närvarande får ganska mycket publicitet, har formulerat ett slagord för jämställdhetskampen som jag med lätthet kan ställa mig bakom: Hela lönen, halva makten! Jag tycker dock att det är viktigt att till detta lägga: Delat ansvar hemma! Jag tänker ägna mig litet åt att diskutera utifrån dessa mål. ''Hela lönen'' handlar naturligtvis om ett kvinnoperspektiv i produktionen. Vi vet att det finns stora löneskillnader mellan kvinnor och män. Löneskillnadsutredningen har påvisat att det finns osakliga löneskillnader, som man bedömer uppgår till mellan 1 och 8 %. Men det är kanske ändå inte det allra allvarligaste. Det finns betydligt större skillnader mellan kvinnor och män, som beror på att man har olika karriärmöjligheter, olika befattningar osv. ute i näringslivet. Generellt gäller att kvinnodominerade yrken är lägre värderade än mansdominerade yrken. Det har bl.a. i vissa kommuner i Sverige gjorts en del försök att jämföra yrken på ungefär samma svårighetsnivå, och man har då kunnat konstatera att arbetsuppgifter som ligger på samma svårighetsnivå men som är mansdominerade är bättre betalda än de kvinnodominerade yrken som ligger på ungefär samma svårighetsnivå. Det är en orättvisa i samhället vid sidan om de osakliga löneskillnaderna vilken vi med alla medel måste försöka rätta till. Som ett led i det är det viktigt att skapa en ökad synlighet i förvaltningar och företag, dvs. att tydligt i statistiken påvisa att dessa skillnader finns. Går man ut och frågar en förvaltningschef eller en chef i svenskt näringsliv om de behandlar kvinnor och män olika, får man praktiskt taget alltid svaret: Nej, det gör vi inte. Vi behandlar män och kvinnor på samma sätt. Men likväl kan man vid en noggrannare analys av hur situationen ser ut på förvaltningen eller företaget upptäcka att det faktiskt är fråga om olika behandling av kvinnor och män. Det här är en bakgrund till att Löneskillnadsutredningen har föreslagit en skärpning av jämställdhetslagen med krav på att alla företag med tio eller fler anställda skall kartlägga de skillnader som finns mellan kvinnor och män i företagen. Jag tycker att det är ett utomordentligt bra förslag, som också kommer att finnas med i den proposition om jämställdhetspolitiken som vi kommer att lägga fram för kammaren om några veckor. Det är därtill nödvändigt för att skapa jämställdhet i näringslivet och i den offentliga sektorn att man mycket medvetet rekryterar kvinnor framför allt till ansvarstyngda befattningar, till chefsbefattningar av olika slag. Om man inte gör det medvetet, kommer man inte att nå resultat. Om man tror att det skall gå av sig självt lever man på en illusion, eftersom det inte kommer att göra det. Det krävs en mycket stark medvetenhet i rekryteringsarbetet. Det andra mål som stödstrumporna har formulerat och som vi kan instämma i handlar om halva makten, dvs. att kvinnor och män skall dela på makten i samhället. Så är det som bekant inte. Vi fick rösträtt och valbarhet för kvinnor redan 1921 i Sverige, men ännu i dag, drygt 70 år senare, finns inte mer än litet drygt 30 % kvinnor i Sveriges riksdag. Det finns naturligtvis inga vettiga skäl till att det inte är ungefär jämnt fördelat -- fifty-fifty -- i Sveriges riksdag. Det är det inte heller i andra politiska beslutande församlingar på landstingsnivå och på kommunal nivå. Ändå är den situationen bättre än den som vi möter när vi kommer ut i företag och offentlig sektor, där det i mycket hög grad är så att det finns mest män där makt finns. I näringslivet dominerar männen stort. På chefsnivå i näringslivet finns det inte mer än knappt 10 % kvinnor. Situationen är för övrigt ungefär densamma i USA. Det är inte lika andel män och kvinnor, vilket Stefan Kihlberg sade förut. Det framgår av en jämförelse som redovisas i den nyligen framlagda utredningen om chefssituationen i näringslivet. I universitetsvärlden möter vi samma bild. 94 % av professorerna vid våra universitet är män. Bara 6 % är kvinnor. I den offentliga sektorn i övrigt ser det litet bättre ut. Ungefär 30 % av cheferna är kvinnor. Då skall man ha klart för sig att de anställda till ungefär 70 % är kvinnor. Om man ser till antalet anställda och hur chefsrekryteringen går till är situationen inte så kolossalt mycket bättre än vad den är ute i det privata näringslivet. Också detta måste vi förändra. Det kommer inte att kunna ske utan en mycket medveten chefsrekrytering och en mycket medveten inställning från de politiska partiernas sida. Utan det kommer maktförhållandena inte att påverkas. Vi kommer inte att nå målet om halva makten för kvinnor. Det finns sedan några år tillbaka en målsättning som riksdagen har ställt sig bakom om att vi skall ha en successivt ökande andel kvinnor i statliga styrelser, kommittéer och liknande. Målet var att nå upp till 30 % 1992. Det målet nåddes. Nu är nästa mål 40 % 1995, och det skall vara 50 % 1998. För varje ytterligare steg som skall tas kommer man att stöta på större och större svårigheter, inte minst därför att det kommer att krävas att män makar på sig om vi skall nå dessa mer ambitiösa mål. Om målet om halva makten skall nås kommer män över huvud taget att tvingas avstå från en del av sin makt. Annars kommer detta mål aldrig att nås. Det tredje målet -- delat ansvar hemma -- är enormt viktigt. När jag växte upp på 40-talet och under början av 50-talet ägnade min pappa mycket litet tid åt oss som var små barn då. När mina barn eller i alla fall deras generationskamrater växer upp och får barn någon gång på 90-talet är situationen annorlunda. Det har hänt en hel del i utvecklingen från strax efter kriget och fram till nu. Likväl måste vi konstatera att ansvaret för hemarbetet och ansvaret för barnen i allt väsentligt är kvinnornas. Om man tittar på uttag av föräldraledighet är det mindre än 10 % som utnyttjas av papporna och färre än hälften av papporna som över huvud taget tar ut någon föräldraledighet. Man kan tycka att detta är familjernas ensak och ingenting som vi politiker skall lägga oss i. Men faktum är att ansvarsfördelningen i hemmen avspeglas i maktfördelningen i samhället i övrigt. Vi kommer aldrig att kunna nå målen om hela lönen och halva makten om vi inte också kan påverka den arbetsfördelning som familjerna har i hemmen. Därför är det oerhört viktigt att vi med olika medel kan stimulera pappor att ta ett större ansvar. Det är naturligtvis bakgrunden till det förslag om en pappamånad som jag har framfört i debatten under ett år och som regeringen kommer att lägga fram i en proposition till riksdagen om några veckor. Jag hoppas att det skall vinna riksdagens gillande. Det har kommit en rad invändningar under debatten mot det här förslaget. Man har bl.a. sagt att det finns många oumbärliga män ute på arbetsmarknaden. Av någon konstig anledning finns det inga oumbärliga kvinnor. Det finns män som absolut inte kan vara borta en enda dag från sitt arbete, men det finns inga kvinnor i samma situation. Sanningen är naturligtvis att både kvinnor och män är oumbärliga för sina barn men nästan ingen annanstans i samhället. Nästan alla män jag har träffat som säger sig vara oumbärliga erkänner att de ändå tar semester -- inte bara en gång i livet, utan kanske en månad varje år. Att de då inte under flera års tid skulle kunna ta ut en månad för att vara hemma med sina barn är faktiskt inte riktigt trovärdigt. Jag tycker fortfarande att det ligger mycket i det som Eva Moberg skrev i sin uppmärksammade artikel om kvinnans villkorliga frigivning redan i början på 1960-talet: Vi bör sluta att tala om kvinnans två roller. Både män och kvinnor har en huvudroll -- den som människor. I människorollen ingår som nödvändighet och moralisk plikt men också som rik tillgång, ljuv upplevelse och mycket annat att ta väl hand om avkomman. Det är lika sant nu, 1994, som det var 1961.

Fru talman! Då har vi återigen fått höra ett vackert tal -- ett vackert tal om jämställdhet. Som jag sade i min inledning handlar det nu, när vi står inför en valrörelse, om att bevisa vad som är gjort och hur man har levt upp till det vackra talet. Det går an att säga ''hela lönen'' till dem som har ett jobb, men allt fler kvinnor ställs i situationen att inte ha ett arbete, inte ha sin frihet och inte kunna försörja sig själva. Då klingar talet om ''hela lönen'' något falskt i deras öron. Det handlar i grunden om vad man menar med jämställdhet, Bengt Westerberg. För oss socialdemokrater och s-kvinnor är grunden för jämställdhet ett eget arbetet, en egen lön och egen frihet. Folkpartiet som regeringsparti skapar en utveckling som går i rakt motsatt riktning genom att föra en politik där man inte har full sysselsättning utan inflationsbekämpning och prisstabilitet som den övergripande målsättningen. Ni tillåter en hög arbetslöshet. Det betyder i sin tur att kvinnor inte kan få denna frihet. Det tal som Bengt Westerberg håller är inte sanningsenligt. Det klingar falskt. För de kvinnor som ändå har ett jobb kan det möjligen kännas skönt att det finns de som talar för att kvinnor skall få ''hela lönen''. Jag vill fråga hur ni vill komma till rätta med den strukturella löneskillnad som finns. Jämställdhetsministern sade att han vill rätta till situationen med alla medel. Han talade om en skärpning av jämställdhetslagen. Kommer det att gälla alla företag eller bara de som har mer än tio anställda? Det hölls en diskussion i Löneskillnadsutredningen om det. Kommer det bara att gälla kartläggning, eller kommer man att göra en analys av varför det är som det är och försöka hitta metoder att rätta till det? Vad gör Bengt Westerberg åt målsättningen att det skall finnas 30 % kvinnor i statliga verk och styrelser? Den nåddes väl inte.

Fru talman! Det är självfallet vår ambition att färre kvinnor skall bli arbetslösa. Vi kan dock notera att det är fler män än kvinnor som är arbetslösa under den arbetslöshetskris som vi nu har. Det är väl också skälet till att socialdemokraterna huvudsakligen inriktar sig på olika åtgärder för att stimulera manlig sysselsättning -- t.ex. ROT verksamhet och infrastrukturinvesteringar -- när de vill gå vidare och föreslå åtgärder utöver dem regeringen har föreslagit. Vi är helt överens om att det är viktigt för jämställdheten och för välfärden att vi kan pressa ned arbetslösheten och komma tillbaka till en situation av full sysselsättning. Där råder det ingen som helst oenighet mellan oss. Margareta Winberg frågar om den skärpta lagstiftningen. Jag skall återkomma till riksdagen inom några veckor med ett konkret förslag till hur den nya jämställdhetslagen skall se ut. Den kommer utan tvekan att innebära en skärpning av den lag som Margareta Winberg och hennes partivänner tidigare har varit med om att driva igenom här i kammaren. Utöver det som står i lagstiftningen är det också viktigt att vi påverkar chefsrekryteringen. Det råder inget tvivel om att kvinnor har en bättre situation i de företag och förvaltningar där det finns kvinnliga chefer eller där det åtminstone är en jämn fördelning mellan manliga och kvinnliga chefer. Det är också en fråga som vi kommer att behandla i propositionen och i den fortsatta opinionsbildningen. Margareta Winberg tog upp frågan om representationen i statliga styrelser och kommittéer. Hon har fel. Vi nådde målet 30 % representation 1992. Nu siktar vi in oss på att nå målet 40 % 1995. Vi är på god väg mot detta mål, men vi behöver nog tiden fram till 1995 för att kunna nå det. När vi väl har kommit dit tar vi sikte på målet 50 % till 1998.
Fru talman! Nej, Bengt Westerberg, vi har inte samma politik för att nå full sysselsättning. Där skiljer sig våra partier åt och för all del också regeringen och socialdemokratin. Man kan ju välja två vägar i den ekonomiska politiken. Man kan välja att göra som regeringen har gjort och gör, nämligen att prioritera inflationsbekämpning och prisstabilitet. I andra länder kan vi se vad det leder till. Det är väl känt att det leder till stor arbetslöshet, till massarbetslöshet. I stället kan man välja att prioritera full sysselsättning, och det har varit arbetarrörelsens mål så länge vi har funnits till. Vi var på god väg att lyckas när ni tog över regeringsmakten. Men det gick fort att nå kontinentala arbetslöshetssiffror när man valde den andra vägen. Det är inte sant att vi i vårt budgetalternativ prioriterar manliga sysselsättningar. Vi lägger exempelvis pengar på att de vårdbiträden, undersköterskor och städerskor som nu varslas på grund av att det dras åt i kommuner och landsting kan få vara kvar. I vårt budgetalternativ har vi också pengar till 30 000 utbildningsplatser, som skall höja kompetensen hos de många kvinnor som måste gå vidare för att inte fastna på okvalificerade och lågt betalda arbeten. Jag vill också ta upp vårdnadsbidraget. När man började diskutera det sade Alf Svensson: Det blir inte så dyrt, därför att många kommer att välja bort barnomsorgen. 2 000 kronor är inte så mycket, men det är en början. Så såg han på det: Man kommer att välja bort barnomsorgen, och det är en början. Jag vill fråga jämställdhetsministern: En början på vad då? I mitt inledande anförande beskrev jag nämligen hur detta systemskifte, som drabbar kvinnor så hårt, just nu pågår.
Fru talman! Det är alldeles riktigt att vi inte har samma politik för full sysselsättning. Socialdemokraterna har ju i själva verket inte någon politik alls för full sysselsättning. 80-talet är den viktigaste förklaringen till den situation som vi befinner oss i nu. Ni misslyckades med att klara prisstabiliteten. Det gjorde att svenskt näringsliv prissattes ur arbetsmarknaden, förlorade marknadsandelar under hela 1980-talet och befann sig i en väldigt utsatt situation när vi gick in i den internationella lågkonjunkturen i början av 1990-talet. Det är detta som svensk ekonomi lider av för närvarande. Men vi är på god väg att reparera de skador som ni tillfogade svensk ekonomi. Därför har vi trots allt anledning att se optimistiskt på resten av 90-talet. Men säkert är både Margareta Winberg och jag lika bekymrade över den aktuella situationen. Möjligen kan vi glädja oss åt att kvinnor inte har drabbats så hårt som männen den här gången. Jag vill gärna svara på Margareta Winbergs fråga om vårdnadsbidraget. Man kan ha en hel del synpunkter på detta; det vet vi ifrån många debatter här. Men om man upplever vårdnadsbidraget som ett hot mot jämställdheten, måste man känna sig minst lika bekymrad inför en förlängd föräldraförsäkrning. Båda dessa stödformer, som i själva verket är varandra ganska lika, riskerar naturligtvis att leda till att en del kvinnor väljer att stanna hemma under längre tid, få längre förvärvsavbrott och därmed minskade möjligheter på arbetsmarknaden. Det ligger alltså i allas intresse att göra klart för kvinnor -- för det handlar framför allt om dem -- att detta innebär ett visst risktagande. Det är angeläget att de kommer tillbaka till arbetsmarknaden. Därför har vi varit angelägna om att alla som vill skall ha rätt till barnomsorg från 1 års ålder. På den punkten har vi gått mycket längre än vad Socialdemokraterna har gjort, både före regeringsskiftet och i den teoretiska debatten. Socialdemokraterna har bara velat ha barnomsorg från 1,5 års ålder. Det är viktigt att barnomsorgen finns. Men det är också viktigt att visa respekt för dem som av olika skäl vill stanna hemma under något längre tid, och det är viktigt att de kan få ett mindre ekonomiskt avbräck med vårdnadsbidragets hjälp.
Fru talman! Det är alldeles utmärkt att Bengt Westerberg lyssnar på de krav som Maria-Pia Boe thius och de andra stödstrumporna ställer. De kraven är djupt förankrade hos många kvinnor -- och män -- i vårt land. Problemet är att regeringen talar vackert om jämställdheten men i praktiken har gjort mycket för att försämra den. Jag vet inte när Bengt Westerberg infann sig här efter händelsen med det nedfrysta flygplanet, så jag kan nämna det som jag och Margareta Winberg tidigare tog upp angående dessa försämringar. Det gällde naturligtvis vårdnadsbidraget och sänkningen av nivån i föräldraförsäkringen. Det gällde också arbetslösheten, som nyss diskuterades. Den har ännu inte fullt ut drabbat kvinnor, men om regeringens planer fullföljs kommer den i hög grad att drabba just kvinnor inom kommun och landsting. Ändringen av arbetsskadebegreppet gör att kvinnor med förslitningsskador inte i samma utsträckning som hittills kan hävda arbetsskada. Det finns alltså en rad olika förslag som regeringen har lagt fram för att försämra för kvinnor och för jämställdheten. Därför vill jag ställa några konkreta frågor om en del av detta till Bengt Visst är en pappamånad jättebra; vi stöder förslaget fullt ut. Men varför sänks föräldraförsäkringen för att bekosta den? Vi vet ju att Bengt Westerberg själv inte har varit positiv till det. Det kan inte leda till annat än att färre pappor är villiga att ta ut ledighet, precis som Bengt Westerberg var inne på. Löneskillnadsutredningen har pekat på? Och vad säger Bengt Westerberg om vårt förslag om en modell som den i Canada med arbetsvärdering för stora företag?
Fru talman! Jag vill först ta upp föräldraförsäkringen. Det är alldeles riktigt att vi har känt oss mycket tveksamma till en sänkning av ersättningsnivån. Men för några veckor sedan kunde vi konstatera att Socialdemokraterna, där Margareta Winberg i hög grad har varit pådrivande, har belutat att föreslå en sänkning från 90 % till 80 %. Då stod vi tillsammans med Vänsterpartiet ensamma kvar vid uppfattningen om 90 %. I längden skulle det naturligtvis inte var möjligt för oss två att hävda denna uppfattning mot en mycket stor riksdagsmajoritet på ungefär 85 %. Det finns en risk i detta. Men jag tror inte som Eva Zetterberg att det med nödvändighet leder till att färre pappor utnyttjar föräldraförsäkringen. Den tillfälliga föräldrapenning som pappor kan få ut i samband med barns födelse, de tio pappadagarna, ersätts bara med 80 % i dag men utnyttjas av mer än 80 % av papporna. Det känns ändå ganska lovande. När vi nu, i alla fall i regeringen, har fått igenom förslaget om att en pappamånad och en mammamånad skall ersättas med 90 % så känner jag mig ganska hoppfull om att den sammantagna effekten skall bli ett ökat utnyttjande av föräldraförsäkringen från pappornas sida. Eva Zetterberg efterlyser också ökade resurser till Jämställdhetsombudsmannen. Jag instämmer till fullo i detta och återkommer snart till riksdagen med förslag om att Jämställdhetsombudsmannen skall få ökade resurser.
Fru talman! Jag har svårt att förstå Bengt Westerbergs tveksamhet inför att vara ensam med Från vår sida har vi alltid stött sakligt underbyggda förslag, oavsett från vilket parti de kommer. Jag trodde inte att sällskapet skulle genera Bengt Westerberg på det viset, när nu Socialdemokraterna beklagligtvis har gått ifrån sin tidigare inställning till föräldraförsäkringens ersättningsnivå. Jag skulle vilja kommentera frågan om JämO. Det är alldeles tydligt att det behövs mer resurser. Jag frågade Bengt Westerberg vad han anser om vårt förslag angående lagstiftningen i Canada -- som är ett föredöme på området. Är ni villiga att titta på förslaget innan ni skriver propositionen? Det vore välkommet. Bengt Westerberg tog också upp frågan om representationen i statliga styrelser och i näringslivet. Vi har i en motion krävt att börsnoterade företag skall redovisa styrelsens sammansättning vad gäller kön och vissa planer på förändringar. I vilken mån är man från regeringens sida villig att ta med de funderingarna och förslagen i en kommande proposition om jämställdheten?
Fru talman! Låt mig konstatera att även om Vänsterpartiet och Folkpartiet är överens, utgör vi inte mer än ungefär 15 % av ledamöterna i denna kammare. Det är svårt att hävda en uppfattning som bara dessa två partier omfattar. Jag kan inte lagstiftningen i Canada i detalj. Jag vet att den är intressant. Lena Svenaeus, vår nya jämställdhetsombudsman, har varit arbetsmarknadsattaché under några år i Canada och har studerat denna lagstiftning. Jag hoppas att vi skall kunna tillgodogöra oss hennes kunskaper i det fortsatta arbetet på området. Vidare har vi frågan om representationen i näringslivet. Utredningen om mäns föreställningar om kvinnor och chefsskap har överlämnats till mig. Den är utförd av jämställdhetsombudsmannen och med medverkan av kvinnor och män som har arbetat med sådana frågor under flera år. Där finns en del förslag som kommer att behandlas i jämställdhetspropositionen som skall läggas fram för riksdagen i slutet av februari. Jag instämmer helt och hållet i ambitionen att vi måste se till att det blir fler kvinnor i styrelsen, i de privata företagen och på chefsnivå i hela det privata näringslivet.
Fru talman! Det kanske förvånar församlingen, men jag instämmer gärna i uttrycket hela lönen, halva makten och delat ansvar hemma. Men jag konstaterar att jag har misslyckats i min egen familj. Jag har inte hela lönen. Min kära hustru tar hand om den. Jag har bara veckopeng. Jag har inte ens halva makten. Vi har tre barn. Vi har misslyckats med maktfördelningen. Det är 60 % kvinnor och 40 % män. Men vi upplever inte problemet som ett problem. Det hela handlar inte om symmetri 50--50. Det handlar om respekt för varandra. Där har vi inga problem. Vi har inte heller problem med det delade ansvaret hemma. Jag upprepar: Astras forskningslaboratorier i Södertälje är våldsamt kvinnodominerade, även på chefsnivå. Är det ett jämställdhetsproblem? Bofors forskningslaboratorier är precis tvärtom, dvs. våldsamt mansdominerade. Är det ett problem? Jag tycker att det är intressant att diskutera vad det beror på att kvinnor väljer olika yrken. Varför väljer kvinnliga civilingenjörer mycket hellre biokemiska eller biologiska inriktningar än elektroniska eller liknande? Då tycker jag att man kommer in i en diskussion värd namnet. Kära jämställdhetsminister. Jag sade inte att det är 50--50 i USA. Jag sade att det var i amerikanska banker. Bank of America -- världens största bank, åtminstone för några år sedan -- har 50 % kvinnor på sina chefsbefattningar. Det är inte medvetenheten som är problemet. Jag tror att vi alla är medvetna om problemet. Problemet är att vi är oense om medtoderna och att det finns olika värderingar om vad som är jämställdhet. Är en hemarbetande kvinna jämställd, dvs. en kvinna som har valt att vara hemma och ta hand om barnen? Hon har ingen inkomst. Han är fullständigt beroende av mannens inkomster. Är hon jämställd?
Fru talman! Den sista frågan är fullständigt omöjlig att besvara generellt. Låt oss titta tillbaka på det svenska samhället på den tiden majoriteten av gifta kvinnor med barn arbetade i hemmet och var beroende av bidrag från sina män. Jämför deras möjligheter med männens möjligheter senare i livet. Det råder inget tvivel om att det då inte rådde jämställdhet mellan dessa två grupper. Den kvinna som väljer att stanna hemma flera år har betydligt sämre möjligheter senare i livet. Det har också visat sig att de kvinnor som är hemma flera år möter sådana svårigheter och trivs mindre bra på arbetsmarknaden när de väl kommer ut än de kvinnor som också under småbarnsåren har valt att förvärsarbeta. Låt oss beskriva en kategori av kvinnor, nämligen kvinnor som väljer att stanna hemma under många år när barnen är små. Deras möjligheter till ett jämställt liv är betydligt sämre än för dem som väljer att fortsätta att hålla kontakt med arbetsmarknaden under småbarnsåren. Det behöver inte vara något bekymmer att Astras laboratorier domineras av kvinnor och att Bofors laboratorier domineras av män. Men däremot är det ett problem när vi ser ett tydligt mönster i hela samhället. Det kan vara att på chefsnivå i näringslivet finns nästan bara män. Det är ett problem när vi ser ett tydligt mönster att män rekryterar män, att kvinnor slås ut och stöter på ett glastak. Det är ett problem när kvinnor inte får möjlighet att ta sig fram i näringslivet. Det är också ett problem för samhället. Det innebär ett sämre utnyttjande än möjligt av de resurser som finns. Vi utnyttjar inte de kvinnliga resurserna tillräckligt bra i det svenska samhället. Det skulle vara bra för Sverige och svensk samhällsekonomi om vi utnyttjade kvinnor bättre än vad vi gör för närvarande.
Fru talman! Jag vänder mig i grunden mot den basvärdering som ligger i jämställdhetsbegreppet, nämligen att man inte kan vara jämställd om man inte förvärsarbetar. Jag tycker att det är kränkande. Det innebär att kvinnor eller män inte kan vara jämställda i samhällen som inte har vår calvinska arbetskultur. Jag tycker att det är ett oändligt mycket djupare begrepp än så. Vidare har vi frågan om chefer. Jag har jobbat civilt med denna fråga. Kvinnor är generellt sett, med de krav som ställs i dagens samhälle, ofta mycket bättre chefer. I det gamla, diktatoriska peka-medhela-handen-ledarskapet var män bra. Men med dagens mål och relationsorienterade sätt att leda är kvinnor ofta mer framgångsrika. Jag vet att många män blir skräckslagna när de ser kvinnorna komma. Men fortfarande är ett av problemen att många kvinnor avstår. Det beror på de uppoffringar som krävs. Att ha en chefspost på toppnivå är ett fruktansvärt krävande jobb. Jag tycker att det är en utmärkt lösning -- det tycker Maria Leissner också, vi är väldigt överens på den punkten -- att ge förvärsarbetande män och kvinnor en chans att slippa detta helvetes dubbelarbete. Förlåt att jag svor. Men det är så. De upplever ett inferno. Låt dem få köpa tjänsterna. Låt dem ha butlers, pigor, privatchaufförer och drängar. Varför är det så hotfullt? Varför är det så kränkande? De blir också jämställda. De får också en förvärsinkomst. Men denna diskussion går knappast att föra i Sverige. Då blir det den s.k. pigdebatten. Det är ett bottenmärke i modern tid och kränkande mot män och kvinnor. Då får man vidare höra att de skall välja bort barnomsorg. Nej, man väljer bort institutionell barnomsorg och väljer kanske i stället äkta omsorg, kärlek och omtanke om sina barn.
Fru talman! Först och främst tycker jag att en viktig del i jämställdhetsarbetet är att både kvinnor och män skall kunna försörja sig själva. Denna rättighet till försörjning är ett mycket viktigt inslag. För att det skall kunna förverkligas är det nödvändigt att man är beredd att dela på ansvaret för hem och barn. Stefan Kihlberg säger att kvinnor är bättre chefer. Detta understryker vad jag säger. Bristen på kvinnliga chefer är en stor förlust för Sverige som nation. Vi skulle vinna mycket, samhällsekonomiskt och på annat sätt, om vi hade fler kvinnor på sådana positioner. Vidare säger Stefan Kihlberg att för att underlätta för kvinnor och män skall de få slippa dubbelarbete. Man kan inte slippa arbetet med hem och barn. Barnen behöver naturligtvis sina föräldrar. Det handlar om fördelningen av arbetet mellan kvinnor och män. Den faktiska situationen i dag är att kvinnor tvingas att vara mycket flexibla. Kvinnor får ta ansvar för hem och barn och för försörjning och arbete, medan männen när barnen kommer till världen fortsätter som och ingenting har hänt. Det är de förhållanden vi måste förändra i det svenska samhället. Personligen tycker jag att det finns mycket starka invändningar mot det Vinellska förslaget. I det svenska skattesystemet har vi en grundprincip som innebär att utgifter som är nödvändiga för inkomstens förvärvande får dras av men däremot inte utgifter för privat konsumtion. Vi skall hålla fast vid den principen. Det är den enda rimliga princip som man kan hävda i det svenska skattesystemet. Det tycker egentligen utredaren Vinell, men av någon outgrundlig anledning har han ändå valt att lägga fram detta förslag.

Fru talman! Möjlighet att fritt forma sitt liv är ett eftersträvansvärt mål för kvinnor såväl som för män. Det är långt kvar innan det målet kan förverkligas. Samtidigt är vi beroende av varandra. Tillvaron är inte svart eller vit; den är inte så enkel. Framför allt är den olik för var och en av oss. En del tror att kvotering är allena saliggörande, medan andra tror mer på kompetensutveckling. Vi moderater har alltid tagit ställning för höjd kompetens och konkurrens. Det har lett till att moderata kvinnor går bra i våra provval. Storstadsregionerna går före i denna allt kvinnovänligare trend. Moderaterna har fler kvinnliga kommunstyrelseordförande än övriga partier tillsammans. 40 % av våra kommunalråd i Stockholms län är kvinnor. Våra kvinnor har ordförandeposten i landets tre största parlamentariska församlingar. Vi tror inte att det hjälper att kvotera fram kvinnor om man inte hunnit få den erfarenhet som krävs för uppdraget. Tvärtom ser vi gärna att kvinnorna tar chanser när de får dem, att de skaffar sig den kompetens som behövs och därmed blir valda. Visst behöver mycket göras när det gäller att stötta, utveckla och skapa möjligheter. Men det går i alla fall framåt. Det är heller inte riktigt bra för landet med ständigt nya medieproducerade partier. Det senaste tillskottet, Kvinnolistan, utgör inget undantag. Under åratal har i denna kammare beslutats om fler utgifter än vi haft råd med, och därför har vi nu en ekonomisk situation som kräver partier som är beredda att ta ansvar. Den turbulens som nu uppstått i riksdagen beror just på att denna fråga blivit skärningspunkten i ett parti. Om turbulensen breder ut sig och parlamentet får beslutsvånda, drabbas vi alla genom försvagat internationellt förtroende för Sverige. Den goda utvecklingen av kronkursen riskerar då att skadas. Medier med samhällsansvar borde mer koncentrera sina resurser på politiker som talar om blod, svett och tårar än på dem som vidareutvecklar det jultomteteorem som vi redan sett misslyckas! Det är just bristen på realism som är så framträdande i Kvinnolistans önskelista eller s.k. Felet med den politik som bedrevs på jämställdhetens område under många år var att den grundade sig på föreställningen att jämställdheten var genomförd, eller nästan genomförd. Inskränkningen av JämO:s tillsyn till en knapp tiondel av arbetsmarknaden, dvs. endast till arbetsplatser som saknar kollektivavtal har kritiserats hårt av oss moderater. Vi har velat ge resurser för att driva jämställdhetsärenden även inom kollektivavtalsområdet. En JämO utan verktyg fyller föga funktion. När det fattades beslut om den nya jämställdhetslagen försökte vi moderater att få in även sextrakasserierna, men det förslaget föll på grund av juridiska betänkligheter. Men nog skulle det bättre behöva belysas om brottsbalken här är till fyllest. Sedan länge har vi drivit EU:s regelverk för lika lön. Vid lönesättningen skall man bl.a. ta hänsyn till den anställdes utbildning, erfarenhet, ansvar, arbetsinsats och situation. Både gamla JämO och nya JämO stöder många av dessa moderata förslag. Facket har fått ta hand om jämställdhetsfrågan på de flesta arbetsplatser. Frågan är om det resultatet är alldeles lyckat. Snarare vore det av värde om JämO kunde får mer erarenhet av jämställdhetsärenden innan det blir aktuellt att driva jämställdhetsärenden i EG-domstolen. Då måste JämO:s kompetens vidgas. Det räcker att läsa SoU 1994:3 Mäns föreställningar om kvinnor och chefskap för att man skall inse att förmågan att ta till vara befintlig kvinnlig kompetens är föga utvecklad, med de ekonomiska konsekvenser detta får. Enkelt uttryckt: Män ser män. Men kvinnor ser både män och kvinnor. Det framgår tydligt i denna utredning. De största jämställdhetsfrågorna ligger sannolikt inte i jämställdhetslagstiftningen. Attityder, samhällsanda och arbetsmöjligheter avgör så mycket mer. Många lagstiftningar berörs. En av de känsligaste, när det gäller synen på kvinnan, är naturligtvis hur lagen skyddar henne vid sexuella övergrepp. Det har aldrig varit moderat politik att släppa ut våldtäktsmän efter halva tiden. I konflikten mellan den våldtagna kvinnan och våldtäktsmannen har vi moderater alltid tagit kvinnans parti och prioriterat hennes skydd. Vi har framför oss ett viktigt beslut att fatta om jämställdheten, nämligen pensionsfrågan. Moderata kvinnor har i decennier drivit frågan om delad pension. Den dag pensionerna i familjen delas, dvs. är gemensamma precis som möbler och annat giftorättsgods får kvinnors arbete en verklig uppvärdering, både på arbetsmarknaden och i hemmet. Pension betraktas som uppskjuten lön och borde egentligen ha samma ställning som det som köps för lönen i familjen. Nu föreslås en möjlighet att dela pensionen i de familjer som så önskar. Men man kunde kanske tycka att giftorätt borde vara norm även på pensionssidan, detta i all synnerhet som Canada är verkligen ett föredöme i jämställdhetsfrågor. I Canada delas pensionspoängen om någon av parterna så önskar. Skulle det kanske kunna bli nästa steg i utvecklingen mot ett rimligare pensionsskydd? Det är dags att sluta lagstifta som om jämställdheten redan vore här. Det gäller att lagstifta så att det stimulerar till ett jämställt beteende. Men den som då gör misstaget att tro att alla kvinnor vill leva på samma sätt riskerar att delvis hämma jämställhetens utveckling. Åtgärderna måste innebära att det hålls öppet för olika sätt att leva, arbeta och ordna sin barnomsorg och att de inte hindrar personliga lösningar för den som har speciella arbetstider eller speciella personliga förhållanden.
Fru talman! Jag såg Charlotte Cederschiöld på TV 4 härommorgonen. Hon talade där om hur jämställt det är i Moderata samlingspartiet och om hur många kvinnor som skulle komma in i riksdagen nästa period. Det är bra. Det behövs. Moderaterna är nämligen näst sämst i riksdagen vad gäller kvinnorepresentation, därefter kommer Ny demokrati. Moderaternas kvinnorepresentation utgör 24 %. Ny demokrati har rekord med 13 %. I andra tidningar kan man läsa att i Ingvar som toppar listan. I Norra Älvsborg är det Arne och Stig som toppar listan; den tredje personen är en kvinna, som sannolikt inte kommer in. I mitt eget distrikt kan jag notera hur man byter en kvinna mot en man osv. Då blir Charlotte Cederschiölds påstående inte så självklart för mig längre. Det vore intressant att få höra en kommentar till detta. Charlotte Cederschiöld talar om Sverige och om regeringen och om hur viktigt det är med anseendet utomlands. Jag hållar med om att det är väldigt viktigt för ett land att bedriva en ekonomisk politik som gör att man får gott anseende utomlands. Frågan är: Har denna regering gjort det? Har denna regering, med ett budgetunderskott på nära 200 miljarder kronor och med en skenande statsskuld visat upp en sådan bild utomlands? Ger OECD:s senaste rapport belägg för att Sverige i ett internationellt sammanhang är så bra? Det vore intressant med en kommentar till detta, Charlotte Resonemanget som förs vad gäller delad pensionspoäng är litet lustigt. För oss socialdemokrater är det självklart att om man är en individ i den aktiva arbetsåldern, med rätt och ansvar att försörja sig själv, skall detta gälla även pensionen. När man är ute i arbetslivet delar man inte på lönen; man bestämmer möjligen tillsammans vad man skall köpa för lönen. Precis på samma sätt bör man göra med pensionen. Det förslag som ligger på riksdagens bord är ju i och för sig ganska harmlöst. Kvinnor lever ju litet längre än män, och därför får män dela med sig litet extra av pensionspoängen. Jag tror därför inte att detta är något större problem. Men själva principen vore intressant att diskutera.
Fru talman! Det vore mig fjärran att påstå att Moderata samlingspartiet har flest kvinnor i riksdagen. Det har jag aldrig påstått, vare sig i TV eller här i kammaren. Vad jag däremot har försökt visa på är den utveckling som vi har med fler kvinnor på olika områden. Det gäller även i riksdagen. I TV framhöll jag särskilt storstadsområdena, vilket jag gjorde även här i kammaren. Jag skulle kunna ta Stockholm, Göteborg och Malmö som exempel. Vid de tre senaste provvalen har kvinnorna besatt de tre eller fyra första platserna av de fem första i Stockholm. I Göteborg är två kvinnor först, och även i Malmö går det väldigt bra för kvinnorna. Jag skulle även kunna nämna Dalarna, och det finns även mindre områden där det är på det här sättet. Men framför allt går storstadsområdena i spetsen. Jag säger inte att detta är tillräckligt bra, men vi är på väg. Det är uppenbart att många av de moderata medlemmarna klarar att skilja på män och kvinnor och alltså att rösta på kvinnor. Utvecklingen går i den riktning som vi vill, även om vi naturligtvis inte är ända framme. Det handlar om utveckling, och det sker inte över en natt. Margareta Winberg tog upp ekonomin. Hon sitter i ett glashus, med hänsyn till vad hon nyss sade. Hon tog som ett negativt exempel att vi försöker få en sund ekonomi i det här landet. Hon framhöll inflation, en ekonomi som leder till hög arbetslöshet, som någonting positivt. Det är just den ekonomin som har lett till att vi har hamnat i den här situationen. Det är inte alls så, som Margareta Winberg sade, att problemen uppkom när den borgerliga regeringen tillträdde. Arbetslösheten exploderade, och därför förlorade Socialdemokraterna det förra valet. Investeringar flyttades utomlands under den socialdemokratiska perioden, och därför ökade arbetslösheten.
Fru talman! Jag påstod inte att jag hade hört Charlotte Cederschiöld säga att Moderaterna var bäst. Jag tyckte bara att det var märkligt att hon fick så lång tid i TV. Man kunde lätt få uppfattningen att det var något unikt med Moderata samlingspartiets kvinnorepresentation. Nu nyanserade hon detta litet grand. Jag vill bara påpeka för Charlotte Cederschiöld att Sverige består av mer än Stockholm, Göteborg och Malmö. Landet finns även utanför dessa städer. Jag antar att ni får ett och annat mandat även där -- även om jag hoppas att ni inte får något. Jag ville därför ha en kommentar till de tidningsartiklar som redovisar att flera män toppar listorna och att kvinnor från andra delar av landet riskerar att inte komma med. När det gäller ekonomin blandar Charlotte Cederschiöld ihop inflationsbekämpning och målet om full sysselsättning. Det är två olika ekonomiska teorier. Man kan välja att prioritera full sysselsättning. Det kan ibland ske till priset av en något förhöjd inflation, och då får man försöka att komma till rätta med det. Jag hann inte utveckla detta i debatten med Bengt Westerberg. Det här var precis vad den socialdemokratiska regeringen försökte göra i slutet av 80-talet, när vi fick till stånd ett stabiliseringsavtal, Rehnbergavtalet, och en uppgörelse om jordbrukspolitiken. De här båda sakerna skulle dämpa inflationen, och samtidigt kunde vi hålla arbetslösheten i schack. När ni tog över regeringsmakten, Charlotte Cederschiöld, var arbetslösheten mellan 2 och 3 %, och i dag är den som bekant väsentligt högre.
Fru talman! Oavsett vad Margareta Winberg tycker är intressant i fråga om storstäder och land, var det så att man på TV tyckte att det var intressant att moderata kvinnor stod sig så bra i storstadsområdena. Man gjorde programmet därför att man hade upptäckt att moderata kvinnor klarade sig alldeles utmärkt, utan kvotering eller andra insatser. Vi satsar på kompetensutveckling och utbildning, och det lönar sig. Det var det som uppmärksammades i TV. När det gäller förhöjd inflation har vi helt olika syn på vart det leder. Att tro att förhöjd inflation i längden skulle kunna leda till låg arbetslöshet är fel. Som vanligt har Socialdemokraterna en mycket kortsiktig politik -- kanske fram till valet -- men sedan kommer eftertankens kranka blekhet. Det går nämligen inte i längden att driva inflationspolitik och tro att det kommer att leda till full sysselsättning. Jag tror att Socialdemokraterna får tänka om. När man hör Socialdemokraterna diskutera med sina europeiska vänner inser man också att de kommer att få nyansera sin syn.

Fru talman! Jag vill börja med att citera Kjerstin Dellert, som var hos oss 180 centerkvinnor i går när vi genomförde ett kvinnokonvent. Hon sade så här: ''Livets mening är att förändra och att förändras.'' Samhället förändras ständigt. Men rätt förändringar kräver att också kvinnor skall finnas med där besluten fattas. Jag vill påstå att 1994 års val kommer att bli ett trovärdighetsval. Kommer partierna verkligen att leva upp till det som man nu pratar vitt och brett och vackert om? Detta gäller alla nomineringar. Det finns fortfarande nämnder och styrelser där inte en enda kvinna är representerad. Det kan vi inte acceptera. Många har redan tidigare sagt att näringslivet måste skärpa sig, så jag skall inte utveckla det mer än att noga understryka det. Makt kan mätas på många olika sätt. Om man lägger ihop alla församlingar där beslut fattas som berör andra människor, kan man se att kvinnor har 13 % av den totala makten. Det måste slås fast att det inte är bra, och vi måste naturligtvis ändra på det. Vi är i Sverige stolta över att vi har en hög förvärvsfrekvens. Det har varit relativt lätt att uppnå i expansiva tider och i högkonjunktur. Men det är nu som det gäller. Kvinnorna får inte vara enbart en arbetskraftsreserv i högkonjunktur. En stor del av framtidens arbeten kommer att finnas inom tjänstesektorn, både offentlig och privat sektor. En rad möjligheter till eget företagande växer fram som alternativ i den offentliga tjänstesektorn. I takt med förändringar och rationaliseringar, både på det offentliga och på det privata området, försvinner många traditionella kvinnojobb. Det gäller ofta äldre kvinnor, som har arbetat länge med arbetsuppgifter som nu blir omoderna. Det är angeläget att dessa kvinnor nu får utbildning, så att de kan vara med och konkurrera på den totala arbetsmarknaden, vara med och slåss om alla jobb. Utbildningsvikariat är ett sätt att höja kompetensen och skapa jobb även i fortsättningen. De konjunktursvängningar som vi i dag ser på arbetsmarknaden har lett till en stor obalans. Medan många människor går arbetslösa har andra väldigt mycket övertid. Med en annan fördelning av arbetstiden skulle det bli fler arbetstillfällen. Detta är oerhört viktigt. Om vi räknade om all övertid i dag, skulle ungefär 50 000 nya jobb kunna fixas. Flexibla arbetstider blir allt vanligare, även i kombination med olika jobb. Alla lokala försök som har gjorts, enligt de anställdas önskemål, visar på ökad trivsel, ökad effektivitet och ökad produktion. Både arbetsgivare och arbetstagare tjänar på sådana här system. Målet måste långsiktigt vara att vi strävar efter sex timmars arbetsdag eller 30 timmars arbetsvecka. Därför behövs en ny arbetstidsutredning, som har som direktiv att fixa ytterligare jobb. Vi har i debatten hört en hel del om att löneskillnaderna ökar, och det kan vi inte acceptera. Olika företrädare för SAF håller inte ens en gång med om att det finns löneskillnader, så vi har inte kommit speciellt långt i debatten. Det krävs omfördelningar av den befintliga lönepotten. Det är ett väldigt tufft steg att ta. När det egentligen inte finns några utrymmen alls för löneökningar måste vi välja omfördelningar. Här har facken en oerhört viktig uppgift när det gäller att hjälpa till att skapa förståelse för kvinnors orättvist låga löner. För det krävs ett arbetsvärderingssystem. Ett sådant har man tagit fram i Canada, och på det sättet har man där verkligen lyckats. Vi tar kvinnors otålighet på allvar. Vi har under allmänna motionstiden lämnat in en omfattande motion med 56 krav som syftar till förändringar i riktning mot jämställdhet. Kvinnor och män måste ha rättigheter, skyldigheter och möjligheter att dela på ansvaret både hemma och i arbetslivet.
Fru talman! Jag har läst motionen med alla kraven, Karin Starrin, och den är mycket imponerande. Den omfattar allt från småskalig livsmedelsproduktion till sambandet kyrka--stat. Den spänner alltså över stora fält. Jag skall senare återkomma till ett par av de fälten. Karin Starrin sade att årets val blir ett trovärdighetsval. Det är alldeles riktigt. Och jag tror inte att trovärdigheten bara ligger i en jämn fördelning mellan kvinnor och män, även om det är nog så viktigt. Det handlar faktiskt om vilken politik de olika partierna står för, och där har vi ju facit från de gångna tre åren. Om man tar listan med önskemål från de kvinnor som står utanför de politiska partierna och jämför den med vad den nuvarande regeringen har åstadkommit och vad den vill åstadkomma är resultatet inte så uppmuntrande. Det går helt enkelt på tvärs mot deras önskemål. Är det för de kvinnor som finns utanför Riksdagshuset som man skall framstå som trovärdig får man nog ändra politiken. Det handlar om vårdnadsbidraget, som inte alls går ihop med det som Karin Starrin sade om att kvinnor inte skall vara en arbetskraftsreserv. Det handlar om en annan sak som Karin Starrin inte tog upp men som jag vill diskutera med henne: skattesubventionerade pigor. När det förslaget framfördes tog Helena Nilsson på Gotland kraftigt avstånd från det och talade om en återgång till gamla tider. Karin Starrin däremot talade några veckor senare -- jag minns inte om det var i tidningen eller i TV -- om att det skulle vara väldigt skönt att på fredagen komma hem till ett städat hem och bara behöva pynta och lägga på några rena dukar. Var står Centern i den här frågan? Hur skall vårdnadsbidraget finansieras? Det har vi inte diskuterat här i dag, men eftersom Centerpartiet ingår i regeringsunderlaget så kanske ni har någon idé om det. Vilken roll kommer Ny demokrati att få spela i den debatten?
Fru talman! Med uttalandet att det här valet kommer att bli ett trovärdighetsval menar jag naturligtvis den totala uppläggningen. Jag talade om representationen, men naturligtvis är innehållet i politiken också oerhört viktigt för mig. Där tycker jag att vi för kvinnors talan, Margareta Winberg. Vi betonar en rättvis fördelning -- det är ett huvudkrav för mig. Margareta Winberg kopplade det genast till frågan om vårdnadsbidraget och frågade hur det kan gå ihop med uppfattningen att vi försvarar kvinnors situation. För mig innebär vårdnadsbidraget ökad valfrihet. Jag kan inte förstå att man kan tycka att ökad valfrihet innebär en försämring. De kvinnor som i dag förvärvsarbetar och har dagisplatser eller annan barnomsorg som är bra behöver ju inte se någon som helst förändring genom att vi tar steget att införa ett vårdnadsbidrag. De kan fortsätta precis som de hittills har gjort. Det här blir ett komplement som innebär ökad valfrihet. De föräldrar som vill det kan välja att förkorta sin arbetsdag. Vi har aldrig påstått att just vårdnadsbidraget skulle vara en ersättning för en hel förvärvsinkomst. Rättvisa och valfrihet ser jag i vårdnadsbidraget. Jag återkommer till pigorna i min nästa replik.
Fru talman! Det är nästan patetiskt att höra en företrädare för Centerpartiet tala om en rättvis fördelning. Det är väl det vi minst har sett något av från den nuvarande regeringen. Är det en rättvis fördelning att sänka skatterna med drygt 20 miljarder för de mest förmögna samtidigt som man höjer skatterna med ca 30 miljarder för löntagarna? Vari ligger rättvisan där, Karin Starrin? Är det rättvist att man genomför förändringar i arbetsrättslagstiftningen och a-kasseersättningen så att det drabbar just dem som har det sämst? Listan över orättvisorna i den nuvarande regeringens politik skulle kunna göras lång. Jag noterar sedan att Karin Starrin håller fast vid det som hon tidigare har sagt om att vårdnadsbidraget skulle kunna användas för att förkorta arbetstiden. Men då tror jag att Karin Starrin har läst på litet dåligt. Det går inte att göra det. Enligt det senaste förslaget när det gäller vårdnadsbidrag får man 2 000 om man inte har någon barnomsorg alls. Har man 1--15 timmars barnomsorg per vecka får man 1 350, och har man 16--30 timmars barnomsorg får man 700. Har man mer än 30 timmars barnomsorg får man ingenting alls. Om man vill ha kvar barnomsorgen men vill gå ned i arbetstid kan man alltså inte ersätta den lön som man förlorar med vårdnadsbidraget. -- Det måste vara en miss, och jag ser att det också har tagits upp i den motion som Karin Starrin tidigare hänvisade till.

Fru talman! Jag börjar med att kommentera förslaget om pigorna. Jag måste hålla med Stefan Kihlberg som sade att det är en förnedrande debatt. Som jag ser det måste man i den här debatten verkligen känna ansvar för att uppvärdera allt arbete, inklusive hemarbetet. Allt arbete måste göras. Vi vet också att tiden inte räcker till för många. Det blir en stressig och jäktig situation. Jag tycker inte att vi skall gå så långt att vi tillåter avdrag för sådana tjänster. Däremot måste vi öppna diskussionen så att det blir mer legitimt att använda olika sådana köpta tjänster. Mitt förslag i somras var att vi skulle göra det möjligt för ungdomar att ta sådana arbeten och eventuellt sänka de sociala avgifterna så att det inte blir fullt så dyrt och på så sätt få i gång en viktig arbetsmarknad. Alla parter skulle tjäna på det -- både alla de stressande förvärvsarbetande och de arbetslösa ungdomarna, som ingenting hellre vill än att ha ett arbete, även om det är tillfälligt. Det är ändå ett arbete som ger ersättning och även viktiga erfarenheter.
Fru talman! Jag blev väldigt uppiggad av Karin Starrins anförande. Hon talade om vilket intresse När jag nu lyssnar på replikväxlingen med Margareta Winberg blir jag synnerligen konfunderad -- det är så motsägelsefullt. Karin Starrin lyfter upp frågan om pigorna. Hon talar om möjligheten till avdrag, så att ungdomar skall kunna ta dessa jobb. Det skulle så att säga ligga i den förkortade arbetstiden. Vad det handlar om är just sex timmars arbetsdag som ger alla möjlighet att leva ett bättre liv -- det tog Karin Starrin upp i sitt första anförande. Det handlar om att man skall dela på de jobb som finns. Jag har inte läst hela Centerpartiets motion i denna fråga. Jag skulle därför nu vilja höra av Karin Starrin vad det är som gäller. Är ni intresserade av sex timmars arbetsdag eller inte? Det har ju, Karin Starrin, gjorts flera utredningar på detta område. Det som behövs nu är väl snarast att man går till handling. I vårt budgetförslag finns förslag om 1 miljard kronor till försöksverksamhet. Företag som inte anser sig ha råd med en förkortad arbetstid skulle då ändå kunna prova på det. I botten vet ju både Karin Starrin och jag att det finns ett flertal försök runt om i landet, i Kiruna, Blekinge, Södertälje m.m., där man har genomfört eller är på väg att genomföra sex timmars arbetsdag med bibehållen lön. Det har gått väldigt bra. Jag skulle också vilja höra litet grand om detta med könsrelaterade löner och lagstiftningen i Canada. Tänker Centerpartiet stödja förslaget som innebär att vi skall se hur vi i Sverige kan ta till vara lagstiftningen i Canada?
Fru talman! I Centerpartiets partiprogram finns det inskrivet att vi måste sträva efter målet om sex timmars arbetsdag. Det inkluderar mer flexibla arbetstider. Vi ser i dag att det är oerhört svårt att direkt fatta ett beslut om att övergå till sex timmars arbetsdag med bibehållen lön. Det vi säger nu i vår motion är att det är dags att kräva en ny arbetstidsutredning som skall ta reda på hur vi kan nå målet om en kortare arbetsdag. Jag tycker absolut inte att vårt förslag om ett vårdnadsbidrag, som vi förhoppningsvis ganska snart skall få ett beslut om, strider mot detta översiktliga mål. Ett vårdnadsbidrag skulle möjliggöra för familjer att förkorta arbetsdagen. Vårdnadsbidraget skull kunna täcka den lön som de förlorar genom att dra ner på arbetstiden. Den valfriheten överlåter vi till föräldrarna själva att bestämma över. Jag litar på att föräldrarna vet vad som är bäst i just deras familjesituation. I förslaget om ett vårdnadsbidrag ser jag just valfriheten för föräldrarna.
Fru talman! Jag tycker inte att det, efter Karin Starrins replik, är mycket klarare hur ni vill förverkliga sex timmars arbetsdag. Det är självklart att det inte går att genomföra från ett år till ett annat. Det är ingen som har krävt eller hävdat det. Vi har talat om en målsättningen att det år 1997 skall vara sju timmars arbetsdag. Det vore ett bra steg på vägen. Jag vill återigen säga till Karin Starrin: Varför inte bifalla vårt förslag? Varför inte stödja oss och driva kravet om en utvidgad försöksverksamhet för enskilda företag? Detta, till skillnad från nya arbetstidsutredningar, skulle vara ett väsentligt bidrag till att förverkliga en förkortad arbetstid. När det gäller vårdnadsbidrag och pigavdrag vill jag säga att jag tror att det bästa är att föräldraförsäkringen förlängs. Det ger valmöjligheter. Den är mycket flexibel. Man kan använda den på det sätt som man själv vill. Till sist, fru talman och Karin Starrin, vill jag ytterligare varna för detta med pigavdrag. Jag kan berätta för Karin Starrin att jag har en mamma som är 84 år. Hon har varit yrkesarbetande under hela sitt liv. Hon har inte levt med pigor, men hon har levt med hembiträden och folk som har hjälpt till hemma. Hon har ju en lång livserfarenhet, och när hon hör den här diskussionen frågar jag henne: Tycker du att det är bra att vi skall slippa detta dubbelarbete? Hon svarar: Nej, återvänd aldrig till den tiden då andra människor utförde hemsysslor. De går att genomföra om man har en förkortad arbetstid och om man har en verklig jämställdhet i hemmet. Lyssna på gamla människor som har upplevt detta system.
Fru talman! I vår motion står det mycket tydligt hur vi vill komma fram i frågan om sex timmars arbetsdag. Vi tycker att det behövs en ny arbetstidsvärdering. Det är helt nya förutsättningar som gäller i dag än då den tidigare arbetstidsutredningen gjordes. Då var det brist på arbetskraft. Nu är situationen precis tvärtom. Det är klart att det är lätt för Eva Zetterberg att tycka att vi kan bifalla förslaget i vänstermotionen. Det kostar en miljard. Jag är inte alldeles övertygad om att vi i nuläget gagnar jämställdhetsarbetet bäst genom att prioritera en miljard just på den frågan, när det är så snålt med resurser totalt sett i ekonomin. Jag måste be Eva Zetterberg att verkligen lyssna. Jag har aldrig sagt att vi skall tillåta pigavdrag. Jag har sagt att vi måste höja nivån på debatten om det arbete som måste utföras i hemmet. Jag tycker att det är förnedrande när man säger att detta är ett arbete som egentligen inte får ta någon tid och kraft eller några pengar i anspråk. Vi måste uppvärdera det obetalda arbetet. Det ligger i jämställdhetsarbetet. Man uppvärderar det obetalda arbetet genom att erkänna att det behöver göras. Jag tycker att vi skall hitta former som möjliggör för familjer att välja, att göra sina egna prioriteringar. Om man vill anställa människor i hemmet är det upp till familjerna. Jag vill inte heller gå så långt som till att införa ett avdrag.

Fru talman! När man har kommit så här långt i talarlistan finns det risk för att en hel del av det som redan har sagts kommer att upprepas, men jag antar den utmaningen. Det är positivt med den nytändning av jämställdhetsfrågorna som vi nu har fått här i vårt land. Vi kan kanske till stor del tacka den massmediala diskussionen och hotet om bildandet av ett kvinnoparti för detta. De olika politiska partierna har mer eller mindre tvingats anstränga sig för att ta jämställdhetsfrågorna och kravet på halva makten och lika lön på allvar. Kvinnornas ökade intåg på arbetsmarknaden är en av de mest genomgripande förändringar som svenskt arbetsliv har genomgått under de senaste decennierna. Det har givit kvinnorna större rörelsefrihet och gjort att vi är mer ekonomiskt oberoende och mer delaktiga i samhället än vi har varit tidigare. I lagar, förordningar och avtal står det att kvinnor och män skall ha samma rättigheter. Den svenska arbetsmarknaden skall således vara jämlik mellan könen. Statistiska data visar dock att det inte är så. Detta har belysts tidigare i debatten. Löneskillnaderna tycks inte heller minska mellan kvinnor och män. De ökar i stället. Löneutvecklingen varierar också mellan olika sektorer på arbetsmarknaden. Generellt gäller att det kvinnor utför är mindre värt än det män utför. En bidragande orsak till den stora skillnaden mellan kvinnors och mäns löner är just könssegregeringen på arbetsmarknaden. Vi har en kvinnlig och en manlig arbetsmarknad. Kvinnors arbeten värderas lägre därför att de ofta är en direkt förlängning av hemarbetet i den offentliga sektorn. Arbetsmarknaden har inte heller fullt ut tagit hänsyn till att kvinnor och män har olika fysisk konstruktion. Arbetsredskap och annat har varit och är fortfarande utformade efter männens konstitution och villkor. Bl.a. den medicinska forskningen har utgått och utgår fortfarande från mannen som norm. Med det synsättet är kvinnan således en onormal avvikelse. Löneskillnaden mellan könen och situationen inom arbetslivet påverkar effektivt hur mycket framför allt kvinnor och män med små barn förvärvsarbetar och hur arbetstiden fördelas mellan arbetsliv och hem. När ett barn blir sjukt ligger det nära till hands att den av föräldrarna som gör den minsta ekonomiska förlusten stannar hemma med barnet. Beslutet att den som tjänar minst också är den som väljer deltidsarbete baseras i hög grad på familjeekonomiska överväganden. Detta har också påverkat kvinnors möjligheter att få chefstjänster, att avancera och att göra karriär. Det är också en viktig bidragande orsak till att kvinnor och män, trots att de har samma utbildning och yrke, finns på olika lönenivåer och inte har lika kvalificerade arbetsuppgifter. Det obetalda och nedvärderade hemarbetet präglar framför allt kvinnornas möjligheter på arbetsmarknaden. För att komma till rätta med den orättvisa lönesättningen och de ökade löneskillnaderna mellan kvinnor och män krävs kraftfulla åtgärder. I den pågående översynen av jämställdhetslagen måste ingå att jämställdhetsombudsmannen ges sådana befogenheter att den osakliga löneskillnaden kan försvinna från arbetsmarknaden, dvs. i de fall då kvinnor som individer eller grupp betalas mindre än män av orsaker som egentligen inte har någonting att göra med deras arbete. Kvinnor måste också få större möjligheter att få ledande positioner inom näringsliv, offentlig sektor och samhället i övrigt, vilket har sagts här tidigare i dag. Arbetsmarknaden måste bli mycket mera flexibel än vad den är i dag. Det finns många positiva förslag om hur man skulle kunna öka flexibiliteten genom att bl.a. individualisera arbetstiden mera för både kvinnor och män. Det som i dag finns inbakat i regeringens familjepolitik kan just bidra till ett mer flexibelt samhälle. Genom förslaget till vårdnadsbidrag uppvärderas och synliggörs hemarbetet. Det anser jag är en jämställdhetsfråga. Varför skall arbetet i den s.k. osynliga sfären inte ha något värde? Jag kan inte förstå socialdemokraternas ängslan för vårdnadsbidraget. Anser inte socialdemokraterna att arbete, även om det utförs i hemmet, har ett värde? Jag fattar inte hur man från centralt socialdemokratiskt håll så kan gå emot den egna väljarkåren, vilken vid flera olika mätningar uppenbarligen har ansett att hemarbetet och vården av barn måste uppvärderas. Vad är man rädd för? Är man rädd för att familjen skall få bestämma över sin egen situation och att kollektivet inte skall få bestämma hur familjerna skall ordna sin barnomsorg? Eller är man rädd för att valfriheten skall öka? Att säga att vårdnadsbidraget skulle vara negativt för kvinnan är att nedvärdera familjers förmåga att planera. Jag vill också påstå att den negativa synen på vårdnadsbidraget är ett uttryck för en negativ gradering av olika arbetsuppgifters värde. I stället för att motarbeta positiva förslag borde kinnoorganisationer och politiska partier samfällt påverka arbetsmarknadens parter till en förändrad syn på arbetstagarnas, kvinnornas och männens totala situation, dvs. helheten. De flesta av oss lever i ett socialt sammanhang tillsammans med människor som på olika sätt är beroende av oss. Hitintills har debatten om jämställdhet i stort enbart gällt kvinnans situation på arbetsmarknaden i förhållande till mannens. Barnen och deras behov berörs sällan i den debatten. Den situation som har rått och råder på arbetsmarknaden när man värderar kvinnors och mäns arbetsinsatser så olika, medför att jag kan ställa upp på bl.a. regeringens förslag om en pappamånad. Det är ett bra förslag, och det kan påskynda att männen tar sitt ansvar för hem och familj.

Fru talman! Jag har den allra största respekt för Margareta Viklunds analysförmåga i de flesta sammanhang. Jag undrar dock hur det är ställt på jämställdhetsområdet, eftersom Margareta Viklund talar om att det förekommer en nytändning och alltmer högljudda krav. Förstår man inte från kds sida varför kritiken kommer nu och varför det har skett en nytändning i debatten? Ett huvudskäl är att den borgerliga regeringen kan sägas ha tagit ett steg framåt på några få områden men två eller flera steg bakåt på många andra områden. Sammantaget har det skett en försämring på jämställdhetsområdet. Det är detta som tvingar kvinnor och män, som är engagerade på det här området, att gå ut aktivt. Jag har räknat upp en rad försämringar, som i mina ögon är allvarliga, som regeringen har genomfört eller tänker genomföra. En fråga som dock inte har nämnts i någon större utsträckning i dag är hoten mot abortlagstiftningen. I tidigare sammanhang har kds utmärkt sig för att vilja ändra abortlagstiftningen på ett sätt som väldigt många kvinnor och män har reagerat starkt emot. Man vill inte låta kvinnan själv få avgöra om hon skall göra abort eller inte. Jag menar att det är ett allvarligt hot mot jämställdheten. Margareta Viklund måste förstå varför den här aktiva debatten förs just nu. Jag vill också ställa en fråga om hemarbetet. Vi vill inte införa vårdnadsbidrag eller pigavdrag. Karin Starrin konkretiserade det med att säga att ungdomar skall få skattelättnader om de tar sådana arbeten. Jag vill inte undervärdera hemarbetet, och det tror jag inte heller att socialdemokraterna vill göra. Men vi vill med andra medel skapa förutsättningar för alla människor -- män och kvinnor -- att utföra hemarbetet. Det kan t.ex. vara fråga om att utöka föräldraförsäkringen. Vi föreslår också sex timmars arbetsdag. Vi vill inte införa den typ av bidrag som har föreslagits.
Fru talman! Eva Zetterberg kritiserar min analysförmåga. Det är okej. Det får hon gärna göra. Hon tycker att jag har kommit fram till fel slutsatser när det gäller nytändningen av jämställdhetsdebatten. Eva Zetterberg vet väl liksom många andra att debatten slår fram och tillbaka med pendelslag. Just nu är jämställdhetsdebatten aktuell. Det är klart att många är oroliga för den strukturförändring som man kan märka i samhället. Den är dock nödvändig för att vi bl.a. skall komma till rätta med den ekonomiska situationen och annat som den tidigare förda politiken har ställt till med. Från Vänsterpartiets och Socialdemokraternas sida har man en konstig syn på hemarbete eller på arbete över huvud taget. Man verkar vara ängslig över att den syssla som vi utför i hemmet, och så har gjort sedan generationer tillbaka, skulle vara ytterst lågt värderad. Man kan t.ex. jämföra med industrin. Vi vet att en man som står vid det löpande bandet i Volvos fabrik inte alltid har möjligheter att kunna köpa bilen han tillverkar, eftersom hans ekonomi aldrig kommer att tillåta det. Denne persons arbete nedvärderas ändå inte. Det är ett mycket värdefullt arbete i det sociala sammanhanget och på arbetsmarknaden. Varför skall då inte hemarbete och vården av barn kunna värderas i sin fulla utsträckning? Det är något jag inte kan förstå. Jag får återkomma till frågan om abortlagen senare.
Herr talman! Hemarbete är viktigt. Det är viktigt att man inte behöver stressa i arbetslivet. Det är viktigt att man inte behöver stressa i hemsituationen med barn och familjeliv. Det går att lösa problemet på olika sätt, Margareta Viklund. Jag tror att vårt recept skulle leda till betydligt större jämställdhet. Vi vill minska arbetstiden så att både män och kvinnor kan vara hemma mer. Vi vill behålla föräldraförsäkringen på en hög nivå och förlänga den. Jag vill återkomma till frågan om jämställdhetsdebatten. Jag tycker att det är mycket bra att vi har en intensiv jämställdhetsdebatt och att den har legat i träda under några år. Vad jag beklagar är, Margareta Viklund, att många av de förslag som vi diskuterar innebär att vi går bakåt. Då har vi åter frågan om vårdnadsbidrag och frågan om avdrag för hembiträde -- piga, eller vad vi nu skall kalla det för. De förslagen menar jag är kraftigt negativa. Om vi hade stannat kvar där vi var och hade gett oss i kast med övriga frågor när det gäller jämställdhetsarbetet -- det gäller då lönediskriminering, sexuella trakasserier och en rad andra viktiga områden inom arbetslivet och familjelivet -- skulle vi ha kunnat gå vidare, uppåt. Som jag ser saken är det, tyvärr, inte så i dag. Vi måste ju försvara de positioner som vi ändå har uppnått i jämställdhetsavseende. Jag beklagar alltså att kds aktivt medverkar i nämnda avseende.
Herr talman! Ja, visst kan hemarbetet lösas på många olika sätt, Eva Zetterberg! Det är just det som är anledningen till att vi ställer oss bakom -- och har stridit för -- införandet av vårdnadsbidraget. Det gör, som framkommit i debatten, att man har möjlighet att på ett mera flexibelt lösa sin barnomsorg. Det ger också möjlighet till ökad valfrihet. Dessutom får man mera tid för barnen. Egentligen är det väldigt många frågor som förenar oss kvinnor. Men jag tycker att de frågorna har belysts väldigt litet i debatten här i dag. Jag tänker då mera på de mjuka frågorna. Det gäller prostitutionsfrågan, pornografifrågan och många andra frågor. En fråga som man vill göra till något skiljande mellan oss är abortfrågan, som egentligen alltid tas upp när kds finns med. I det samhälle och den situation som vi lever i kommer, det vet vi, aborter alltid att förekomma. Det kommer vi aldrig ifrån. Men sedan beror det på vilken syn man har på människan och på människovärdet. En abort måste alltid vara så att säga den yttersta nödfallsutvägen. Jag tycker att det är ett dåligt betyg för samhället om en kvinna måste göra abort av sociala skäl. Det kan ju vara så att ekonomin inte tillåter kvinnan att föda sitt barn. Det kan vara bostadsskäl osv. Då är det fel på samhället, och då måste de problemen lösas. Man måste göra allt som göras kan för att på andra sätt förebygga aborter, t.ex. genom hälsovårdsinsatser.

Herr talman! Det är alltid intressant att lyssna på Margareta Viklund -- därmed inte sagt att jag delar hennes uppfattning eller instämmer i hennes slutsatser. Margareta Viklund är i varje fall duktig på att debattera. I likhet med Eva Zetterberg tycker jag att det brister i fråga om en slutsats i dagens debatt. Det gäller då just detta med att motivet för att jämställdhetsdebatten återigen är het i högsta grad är att kds har inträtt i denna riksdag. Det är ju detta som många kvinnor utanför det här huset ser som ett stort hot mot det som de betecknar som frihet och jämställdhet, som något som man vill ha kvar och som man nu ser hotat. Jag nämnde inledningsvis systemskiftet. Jag skulle vilja ha en kommentar från Margareta Viklund. Ute i Europa, där Margareta Viklunds partibröder och systrar i stor utsträckning styr, har man ju det här andra samhället. Där organiserar man samhället på ett annat sätt. Man gör det mera utifrån familjen som minsta ekonomiska enhet -- familjen som kollektiv, som jag brukar säga -- i stället för att, som vi vill, organisera samhället utifrån individperspektivet: Alla människor är individer med rättigheter och skyldigheter. Man sluter sig samman i en familj av kärlek, inte för att bli försörjd. Det är just detta som många kvinnor inser håller på att hända i Sverige. Den gemensamma sektorn urgröps, därför att den behövs som en stötta för att man skall kunna ha individperspektivet när det gäller samhället. Ni medverkar till att pengar tas därifrån. Pengarna föses i stället in i de privata familjerna. Det framgår t.ex. av diskussionen om vårdnadsbidraget. I pigdebatten gör man på samma vis. Man ''privatiserar'' alltså de här frågorna, som tidigare har varit politiska och som hanterats i gemensam regi.
Herr talman! Jag tycker också att det är trevligt att vi debatterar, Margareta Winberg! Jag tror att vi nu egentligen har kommit åt kärnan när det gäller den rent ideologiska skillnaden mellan oss. Det gäller då vårt sätt att se på vården, omsorgen och familjens plats i samhället. Vi utgår från, och arbetar utifrån, den lilla enheten. Det är utifrån den enheten som vi vill bygga upp samhället. Vi anser att de beslut som kan fattas på den låga nivån, dvs. så lågt som möjligt, också i största möjliga utsträckning skall fattas där. De beslut som kan fattas i familjen skall familjen själv få fatta. Men sedan finns det beslut som familjen ensam inte kan fatta. Det finns också frågor där den enskilde ensam inte själv kan bestämma. De besluten måste ankomma på andra instanser som får fatta beslut som är gemensamma för oss alla, därför att de angår oss alla. Vi i Kristdemokraterna vill arbeta för den enskilde individens eget personliga ansvar. Vi har ett ansvar för oss själva och för den tid som vi lever i. Det är detta som är en av våra utgångspunkter.
Herr talman! Nej, Margareta Viklund, ni arbetar inte för individernas ansvar utan för familjens. Vad ni då bortser från -- det finns en utmärkt svensk vetenskaplig undersökning i det sammanhanget -- är att det också i familjen finns en maktstruktur. Gjorda undersökning visar att mannens behov kommer först. Sedan kommer barnens behov. Kvinnan får ta det som blir över. Det är vad som händer när man organiserar på familjenivå på det sätt som ni vill. Vi har gått ifrån det, därför att vi anser att kvinnor och män är lika mycket värda som individer. De behöver, för att kunna vara det och för att kunna fungera mera jämställt i en familj, den stötta som den gemensamma sektorn i form av barnomsorg och äldreomsorg kan ge. Alf Svensson har sagt, och jag vill gärna upprepa det för att få en kommentar från Margareta Viklund, att vårdnadsbidraget inte kommer att kosta så mycket, eftersom så många färre kommer att efterfråga barnomsorg. Men allting kan inte finnas i ett samhälle. Man måste faktiskt välja väg. Det finns ju inte pengar till allting. Men Alf Svensson löste det hela genom att säga att barnomsorgen inte kommer att efterfrågas så mycket, och att det då blir pengar över till vårdnadsbidraget. Vidare har han sagt: Visserligen är det nu bara 2 000 kr, men det är en början. Detta gör mig oerhört orolig. Jag ser genast här en öppning till den andra sortens samhälle. Alf Svensson talar om en början -- en början till vad? Om jag förstod Margareta Viklund rätt så bejakar hon den utveckling som vi fortfarande ser i t.ex. Tyskland, där Kristdemokraterna styr mot nämnda mål, vilket är annorlunda jämfört med vårt.
Herr talman! Jag börjar väl med det sista som sades -- dvs. att vårdnadsbidraget inte kommer att kosta så mycket, därför att många kommer att utnyttja det och inte ägna sig åt ett yrkesverksamt liv. Jag kan inte stå för vad Alf Svensson har sagt, utan jag måste svara för vad jag själv säger. Margareta Winberg får själv ha en diskussion med Alf Det finns inte bara ekonomiska värden i ett vårdnadsbidrag utan också andra gemenskapsvärden som inte kan mätas i pengar. Dem tycks Margareta Winberg inte alls ta hänsyn till. Dessutom finns det ett rättviseskäl, ett rättvisekrav, i vårdnadsbidraget. Staten subventionerar ju i dag den kommunala barnomsorgen. Det rör sig om en massa pengar, 90 000 kr per vårdplats. De pengarna borde väl de barn som inte utnyttjar den kommunala barnomsorgen få tillbaka i någon form -- eller hur, Margareta Winberg? Jag tycker att det är ett rättvisekrav. Jag tycker att den här debatten om jämställdhet, som jag tidigare har sagt i talarstolen, väldigt mycket handlar om kvinnans situation och kvinnans jämställdhet. Men vi måste komma ihåg att det är tre personer som spelar de här olika rollerna i samhället och som hör till den sociala gemenskapen: mannen, kvinnan och barnet. Ändrar man på en roll i samhället får det konsekvenser för de andra rollerna. Det påverkar barnens situation. Jag tycker således att vi alldeles för litet har belyst mannens, pappans, roll i nämnda enhet. Därför tycker jag att det är bra att man nu försöker stärka papparollen genom den extra pappamånaden. Det finns ju män som kan behöva den här insparken för att kunna ta ett större ansvar.

Herr talman! Samhällsklimatet hårdnar. För många har det blivit mycket tufft att leva. Undersökningar visar ett klart samband mellan den stigande arbetslösheten och ökningen av våldet i hemmen och i det civila livet. Den rädsla och oro som många känner resulterar ibland i hot och slag mot dem som finns i den omedelbara närheten. Innanför hemmets väggar sker dagligen en mängd våldsbrott. För många kvinnor är hemmet den farligaste platsen att vistas på. Detta är ingen nyhet för oss. Men våldet i hemmen ökar, tyvärr, i dag. Varje vecka avlider en kvinna till följd av skador förorsakade av en man som hon känner. Varje dag anmäler ca 40 misshandlade kvinnor sina misshandlare hos Polisen. Varje dag anmäls ca 3 våldtäkter mot kvinnor. Landets kvinnojourer får ständigt nya hjälpsökande. Det här är ingen ''mjuk fråga'', ingen mjuk företeelse, Margareta Viklund, utan detta är en stenhård verklighet. Vi måste fråga: Vem skall stötta kvinnojourerna? Jag hävdar med bestämdhet att vi i Sveriges riksdag har ett ansvar.

I så fall skulle vi redan denna vår kunna lämna ett bidrag till de kvinnor som kanske behöver det allra mest. Naturligtvis skulle det vara skönt om vi hade ett samhälle där kvinnojourer inte behövdes. Tyvärr dröjer det nog innan dessa kan försvinna. Därför behövs det en handlingsplan för att ändra attityderna till våld och misshandel. Det är sådana attitydförändringar som jag, herr talman, tycker att vi måste arbeta på för att nå framgång. Då kan man fråga sig vilket budskap vi i dag ger våra barn. Inom områdena film, video och TV har vi ett ökat utbud som medför större skillnader mellan pojkars och flickors beteende. Dagens hjältar är supermän. Deras segrar är självklara. Kraven på en kort och okomplicerad story ger inget utrymme för frågor om hur en seger är möjlig eller om den är rättvis. Man vinner om man är starkast, och man har rätt om man vinner. En våldskultur håller på att utvecklas som tillhandahåller ett mansideal byggt på våld och brutalitet. Det underlättar inte kampen mot misshandel och kvinnovåld. Vilka värderingar vill vi ha? Vilka värderingar vill vi ge våra barn? Är det Rambo som skall vara det nya idealet? Ibland funderar jag på om frågan om kvinnomisshandel egentligen är en kvinnofråga och på om det här inte borde vara en mansfråga. Borde inte män ta upp de här frågorna på ett helt annat sätt än som sker i dag? Man borde diskutera attityder och värderingar för att nå en förändring. På vilket sätt vill jämställdhetsministern bryta den nu förhärligade våldsideologin? Det är dagens barn och ungdomar som skall vidmakthålla och vidareutveckla demokratin i framtiden. Det är de som förhoppningsvis skall fortsätta jämställdhetsarbetet. Jag tror på en stark kulturell självkänsla. Jag tror att det är en förutsättning för att man skall kunna ta till sig och leva sig in i andra människors situation. Men vad är det som händer? De kommersiella radio och TV-kanalerna blir fler och fler. Vi matas i allt högre grad med programutbud av mindre god kvalitet. Samtidigt minskar verksamheten vid landets skolbibliotek, det är färre teaterföreställningar, färre konserter och folkbildningsanslaget krymps. Listan på försämringar för barn och ungdomar kan göras mycket lång. Jag menar att om den jämställdhet som vi så vackert talar om skall kunna utvecklas, måste vi satsa mer på barn och ungdomar. Flickor och pojkar lever i dag i skilda världar. Det gäller för oss vuxna att ge dem möjlighet till gemensamma upplevelser och gemensamma referensramar. Vi socialdemokrater vill bl.a. satsa på verksamheter för barn och ungdom som exempelvis kulturbudkavlar över hela landet och ökad mediekunskap i skola och på dagis. Detta behövs för att man skall kunna väcka nyfikenhet, starta debatter och öka förståelsen. Man skall kunna ta upp skillnaden mellan mäns och kvinnors situation. För att man skall kunna ändra på attityder måste man presentera konkreta förslag. Jag saknar tyvärr sådana förslag hos regeringspartierna när det gäller att starta debatten bland flickor och pojkar för att nå ett mer jämställt samhälle i framtiden.

Herr talman! Jag kommer att koncentrera mitt inlägg till en diskussion om kvinnors makt och inflytande i politiken. Att vi måste få ett större inflytande visar inte minst den debatt som sedan senaste valet har förts om ett kvinnoparti. Kvinnor är som bekant ett underrepresenterat kön i de beslutande församlingarna. När de finns där har de ofta inte heller den makt och det inflytande över besluten som rättmätigt tillkommer dem. Vad kan vi då göra? Vi kvinnor som finns i politiken har ett ansvar. Först till representationen. Fler kvinnor i alla åldrar borde engagera sig politiskt. Men där måste vissa hinder undanröjas. Med risk för att bli beskylld för litet grova generaliseringar vill jag uttrycka det så här: Den yngsta kvinnogruppen ser ännu inte behovet. Man tror att det är jämställt och bra nu, att jämställdhetsfrågorna är något som en äldre feministgeneration ägnar sig åt. Så resonerade jag också tills jag blev chef för Socialstyrelsen. Då lärde jag mig läsa jämställdhetens alfabet och började se orättvisorna. Det var liksom litet sent i livet. Jämställdhetsdiskussioner måste ständigt pågå i skolan och under övrig studietid. Vi som finns i politiken har ett ansvar för att peka på problemen och visa att det lönar sig att arbeta politiskt. Nästa generation är de som har gått ut i arbetslivet och står mitt i klämsituationen yrke, barnomsorg, privatliv i övrigt och kanske också äldreomsorg. De ser problemen men hinner inte engagera sig i förändringsarbetet. Därför anser jag att vi måste se över hur vi organiserar det politiska arbetet, men också arbetslivet, så att det blir möjligt för den här gruppen att delta. Det är viktigt också för att vi inte skall förlora de kvinnor och även yngre män som vi redan har i politiken. Privatlivets pris blir ibland för högt. Den tredje generationen kvinnor är den som jag tillhör. Femtio plus kallar man den. De ser problemen men tycker att det är för sent att engagera sig. Inget kunde vara felaktigare. Med den erfarenhet livet ger och den tid som man faktiskt nu börjar få över är det en gynnsam tid för politiskt engagemang. Men det fordrar en lyhördhet för andra generationers behov av politisk förändring. Yngres och äldres åsikter om vad som är bra för jämställdheten kan ju skilja sig åt. Då gäller det att sätta sig in i situationen för den grupp som besluten gäller. Som exempel kan nämnas rätten till tjänstledighet i tre år vid barnafödande. Jag tyckte först att det var en väldigt bra idé. Men när jag hade lyssnat på de yngre liberala kvinnorna insåg jag att detta var något som de inte ville ha. Det var ett hinder för den generationen att få ett arbete, att få arbetsgivare att våga anställa dem. Men engagemang i politiken räcker inte. Man måste också bli sedd. Därför måste kvinnor ingå i nomineringskommittéer, valberedningar. Män känner till män, medan kvinnor vet var de kvalificerade kvinnorna finns. När sedan kvinnor nått en politisk position och därmed har möjlighet att utöva makt och inflytande är det viktigt att utnyttja den möjligheten rätt. Man måste lägga upp en strategi och se var man har sitt stöd. Det här är män mycket duktiga på, kvinnor inte fullt så bra. Med tanke på kvinnopartidebatten gjorde jag med utredningstjänstens hjälp en analys av de flerpartimotioner av enbart kvinnor som väckts i riksdagen under innevarande mandatperiod. Det visade sig att 85 sådana motioner väckts hittills. Där kom ingen från enbart kombinationen s och v. Däremot kom 46 från det borgerliga blocket. Och vad som är än viktigare, 39 stycken var blocköverskridande. Vad handlar då de här motionerna om? De domineras av frågor kring kvinnors och barns hälsa och sociala situation. Det var 36 stycken. Regionalpolitik kom tvåa med 15 motioner och jämställdhetsfrågor och biståndspolitik hade vardera 6. Motioner inom områden som finans, näring och jordbruk lyste däremot med sin frånvaro. Det kan bero på att man här är för partiskiljande för att kunna göra något gemensamt eller på att det finns för få kvinnor som är kunniga och arbetar med de här frågorna. Jag kan också konstatera att det har gått ganska bra för de här motionerna, framför allt de som har gällt kvinnor, barn, hälsa och forskningspolitik. Den slutsats jag drar av den här genomgången är att kvinnor i politiken trots olika ideologiska utgångspunkter kan samarbeta i vissa frågor och nå framgång, men att de skiljer sig så mycket åt i andra frågor att man inte kan formulera ett gemensamt program. Där arbetar man i stället inom respektive parti. Det här är ett sätt att utöva inflytande i politiken. Det finns andra råd att tänka på också. Mitt kvinnoförbund och vårt liberala internationella kvinnonätverk har utarbetat en lathund med råd till kvinnor i politiken. Däri finns t.ex. råd som att kvinnliga politiker skall tänka på att man med kunskap kommer mycket långt, men att det finns en risk för att man fastnar i traditionellt kvinnliga frågor. Man skall därför tänka på att bryta sig in på områden där kvinnor är underrepresenterade. Om vi ser på fördelningen i våra utskott här i riksdagen visar det en mycket traditionell fördelning. Det är 51 % kvinnor i kultur-, utbildnings ocharbetsmarknadsutskotten, 47 % i social och socialförsäkringsutskotten, men i försvarsutskottet har vi 27 % och i skatte och finansutskotten 13 %. Till hösten hoppas jag att kvinnoandelen i de sistnämnda utskotten kommer att öka väsentligt. Det är något för partiernas nomineringskommittéer eller valberedningar att tänka på. Jag vill sluta med de två övriga råden vi har i vår lathund: Visa att du tycker om att samarbeta med män, men att det skall ske på jämställda villkor! Ge inte upp det du tror på, motståndaren är ofta tröttare än du tror!
Herr talman! Jag uppfattade att Barbro Westerholm, liksom jag själv, tycker att det är väldigt viktigt med attitydförändringar. Men Barbro Westerholm sade också att hon upplever att de yngsta kvinnorna inte ser behovet av jämställdhet på samma sätt som vi kanske gör och har gjort. Jag tycker att det är mycket viktigt att både unga män och kvinnor har rätt attityd när det gäller jämställdhet. När det då gäller det vårdnadsbidrag som ni pläderar för tycker jag att det är en signal som ger mycket felaktiga jämställdhetsintentioner. Om jag uppfattade Bengt Westerberg rätt tidigare menade han att förslaget om vårdnadsbidrag var likvärdigt med förslaget om en förlängd föräldraförsäkring. De åsikterna kan inte jag dela. Vårdnadsbidraget är, som jag ser det, en kvinnofälla. En förlängd föräldraförsäkring ger möjlighet för män och kvinnor att ta ett gemensamt ansvar för barnen.
Herr talman! Jag hade väntat mig frågan om vårdnadsbidraget. Jag har öppet deklarerat att jag tycker att det här är fel väg att gå. Jag tycker att de pengar det här kostar borde läggas på något annat. Men det här är en del i den familjepolitik som det borgerliga blocket har kommit överens om. Folkpartiet liberalerna har, tycker jag, nått två stora framgångar som de andra tre partierna kanske inte har varit så lyckliga över. Det är barnomsorgsgarantin och pappa/mammamånaden. När man inte har en egen majoritet handlar det om att ge och ta. Jag tycker att vinsten i det familjepolitiska paketet ändå överväger den nackdel som jag ser i vårdnadsbidraget, som jag betraktar som ett småbarnstillägg.
Herr talman! Jag tackar för svaret. Jag kan bara beklaga att Barbro Westerholm får ge upp det hon faktiskt tror på och som hon i sitt tidigare anförande nämnde var så viktigt. Det är inte lätt att rösta emot sin egen övertygelse. Men jag förstår att Barbro Westerholm kanske måste göra det.

Herr talman! Hela lönen, halva makten! Det kravet tycks vi alla ställa oss bakom. Det är också viktigt att makten utövas i demokratiska former och inte med våld. I ett jämställt samhälle misshandlar inte män kvinnor. Att vårt samhälle inte är jämställt visas tydligt av den statistik som finns över kvinnomisshandel. Siffrorna i den här statistiken är skrämmande. Ingegerd Sahlström var i sitt anförande också inne på att misshandelsbrotten ökar. Grovt räknat är en femtedel av de polisanmälda misshandelsbrotten familjevåld, som nästan helt domineras av män som misshandlar sina nuvarande eller tidigare hustrur, sambor eller fästmör. Detta är oerhört oroande. Det är ett allvarligt hot mot jämställdheten. Jag tycker själv framför allt att det är oroande med de anmälda våldtäktsbrotten som ökar så kraftigt. Man räknar med att var femtionde minut blir en kvinna i Sverige våldtagen. En kvinna i veckan i genomsnitt blir slagen och misshandlad till döds. Det motsvarar ungefär 50 personer. Om 50 personer om året skulle avlida och tusentals bli skadade på grund av en viss arbetsskada eller ett miljöproblem, skulle det av alla betraktas som ett oerhört allvarligt folkhälsoproblem eller ett miljöproblem. Då skulle enorma resurser sättas in för att rätta till dessa missförhållanden. Facken skulle vara aktiva, och forskningsresurser skulle omprioriteras för att försöka lösa problemet. Skulle folkhälsoproblemet dessutom enbart gälla män, skulle det verkligen ställas höga krav på att någonting gjordes från samhällets sida. När det nu gäller kvinnomisshandel betraktas det inte som ett stort folkhälsoproblem. Det betraktas knappast som ett samhällsproblem. Av alltför få betraktas det som ett jämställdhetsproblem. Det betraktas alltför ofta som ett privat problem mellan man och kvinna. Man brukar skylla på att det är alkohol och missbruksproblem som ligger bakom. Som jag känner det nu är det oerhört viktigt att vi får ytterligare belyst vad som ligger bakom kvinnovåld och sexualiserat våld. Den kvinnovetenskapliga forskningen måste utökas. Jag tycker också det är viktigt att forskningen om sambandet mellan pornografi och kvinnovåld måste intensifieras. Vid Uppsala universitet finns vid sociologiska institutionen en professur om forskning med inriktning på makt och kön samt våld riktat mot kvinnor. I vår kvinnomotion -- som vi kallar den för -- kräver vi att en ny institution byggs upp omkring denna professur och att forskningsmedel tillkommer denna institution för att förstärka forskningen på området. Jag undrar hur Bengt Westerberg ställer sig till frågan om intensifierad forskning på området vid Uppsala universitet. Det kan vara svårt att uttrycka sig i detalj, men i stort. Självklart är det viktigt att förstå de bakomliggande orsakerna till kvinnomisshandel och kvinnovåldet. Det är oerhört viktigt att vi stödjer och hjälper dem som är utsatta. Vi har under ett par års tid från Centerns sida motionerat om inrättande av sådana våldtäktskliniker som finns bl.a. i Norge och USA. Det är en fråga för sjukvårdshuvudmännen. De säger ofta att man inte har råd med sådant. Det som nu kan bli ett tillskott på området är den brottsofferfond som föreslås bli inrättad. Man måste undersöka om det går att ta pengar från brottsofferfonden till att stödja t.ex. våldtäktskliniker. Det kanske Bengt Westerberg också har synpunkter på. Det har gjorts väldigt mycket från regeringens sida. Vi har försöksverksamhet med livvakter för kvinnor. Det har tyvärr utnyttjats i väldigt få fall, bara två, såvitt jag vet. De specialutrustade väskorna och trygghetspaketen används i stor omfattning. Jag tycker att det är viktigt att de verkligen finns till förfogande när de behövs. Vi vill från Centerns sida att polisens uppmärksamhet mera fokuseras kring förövaren, gärningsmannen. Ingegerd Sahlström var inne på kvinnojourer. Jag vill betona vikten av brottsofferjourerna. Vi har i Centern som mål att ha minst en brottsofferjour i varje polisdistrikt och en kvinnojour i varje kommun. 3 miljoner kronor har Socialdemokraterna avsatt i sin budget, och det tycker jag är positivt och pådrivande. Vi hade liknande alternativ när vi var i opposition, särskilt under valåret. Det är viktigt att vi ständigt ser till att dessa jourer har pengar och får stöd.

Herr talman! Jag skulle vilja uppehålla mig vid två av de frågor som Ingbritt Irhammar tog upp. Jag skall börja med livvakterna. I och för sig var förslaget om livvakter ett förslag som vi accepterade. Det är synd att det är så få som utnyttjat den möjligheten, men vi kanske kan få en förklaring till det. Onekligen kan man ställa sig frågan: Vem är det egentligen som skall bevakas? Är det den som har blivit utsatt för våldet, eller är det den som utfört våldet? Jag tycker att det skulle vara betydligt bättre om livvakterna kopplades in på gärningsmannen. Det är väl inte kvinnan som skall behöva få dubbelstraff -- om vi uttrycker det så: dels vara utsatt för våldet, dels alltid bevakas. Om vi tillsammans kunde göra någonting för att se till att det är gärningsmannen som bevakas, tycker jag att det skulle vara ett stort steg framåt. Det är inte på något vis så att vi föreslår dessa 3 miljoner därför att det råkar vara ett valår. Men om Centern tidigare haft liknande förslag är det väldigt bra, för då hoppas jag på Ingbritt Irhammars stöd nu när vi kommer att behandla frågan under vårriksdagen. Jag tycker att det är väsentligt att vi stöttar jourerna framför allt nu när de har ett så stort behov av pengar. Kvinnojourernas arbete blir hela tiden mer omfattande. Kvinnorna som arbetar ideellt gör enorma insatser. Vi kan jämföra oss med Norge, och då kan man säga att situationen i Sverige är beklaglig. I Norge får 72 jourer 30 miljoner kronor i bidrag från den norska staten. Här hemma får riksorganisationen 1,9 miljoner och de lokala jourerna 3 miljoner för olika projekt. Det skulle sitta bra med ytterligare 3 miljoner under våren.
Herr talman! Först några ord om livvaktsskyddet. Det har vi från Centern inte föreslagit tidigare, men vi ställer oss inte negativa till försöksverksamheten. Det kanske är för tidigt att säga att det inte behövs därför att bara två har använt sig av det. Det kan krävas en litet längre tid innan man skrotar förslaget. Självklart måste uppmärksamheten fokuseras kring gärningsmannen. Det är också någonting som vi från Centern har betonat gång på gång. Men polisen säger att det är svårt. För att få ett så gott skydd som möjligt för de utsatta kvinnorna kan alla olika former av skydd behövas. För min egen del menar jag att betoningen bör ligga på att bevaka gärningsmannen. Det är oerhört tragiskt att så många kvinnor måste fly från gärningsmännen och blir utsatta för ytterligare inskränkningar i privatlivet genom att ständigt ha polisskydd. Det finns kvinnor som flyttar till en annan kommun och sitter där i en lägenhet för att skydda sig mot den misshandlande mannen. Det är ett annat problem som vi har tagit upp i vår kvinnomotion till årets riksdag. Vi tycker att möjligheten till en jourlägenhet i en annan kommun bör jämföras med möjligheten till sjukhusvistelse i en annan kommun, alltså att kommunen skall ersätta. Det är viktigt att kvinnojourer och brottsofferjourer ständigt får stöd och pengar. Det är ett ansvar för kommuner, landsting och stat.
Herr talman! Jag tror att jag och Ingbritt Irhammar i mycket är överens. Jag skulle helst se den här överensstämmelsen i förslag som går framåt i riksdagen. Att kvinnor måste flytta till annan kommun därför att de är förföljda är samma sorts problem som att de behöver livvaktsskydd. Det är hela tiden kvinnan, som redan är misshandlad, som måste flytta på sig, som måste ha en extra vakt. Det vore väl konstigt om vi inte tillsammans skulle kunna ändra på detta och faktiskt se till att det är gärningsmannen som skall få straffet, om vi får kalla det så. Jag hävdar med bestämdhet att det är mannen som misshandlar som skall ha vakt och som skall flytta på sig.
Herr talman! Vi är verkligen överens om vad som behövs och var insatserna bör fokuseras. Det får inte utesluta att alla resurser sätts in för att värna kvinnan. När det sedan gäller bidrag till kvinnojourer och brottsofferjourer är det angeläget att vi i riksdagen betonar vikten av att verksamheten kan fortsätta och att det ges stöd. Dessa verksamheter går ju inte att värdera i så och så många tusenlappar eller miljoner. Det grundläggande är ju att vi betonar vikten av att de får stöd. Jag vill då peka på ytterligare en möjlighet. Visserligen kan naturligtvis pengarna i den föreslagna brottsofferfonden inte räcka till allting. Den får ju inte användas som grisen Särimner. Men i vilket fall som helst skall man inte utesluta en eventuell möjlighet att stödja även jourverksamheten med medel ur denna fond, och det vill jag ha sagt.
Herr talman! Ingbritt Irhammar sade att våld mot kvinnor inte ses som ett samhällsproblem eller ett kvinnoproblem. Det var kanske ''a slip of the tounge'', men det gjorde ändå att jag kände ett visst behov av att försvara justitieministern. Jag tycker faktiskt att vår justitieminister har tagit fram ett väldigt bra och aktivt program mot våld mot kvinnor. Jag vill också berätta för Ingbritt Irhammar att vi moderater har tillsammans med kristdemokratiska kvinnor i Europa tagit fram ett gemensamt program med åtgärder mot våld mot kvinnor. Det är ett ganska offensivt program. Det innehåller t.ex. krav på tillämpning av kemisk kastrering, på utredning av kriminalisering av innehav av barnpornografi och även krav på lagstiftningsåtgärder mot prostitution. Det är faktiskt moderata och kristdemokratiska kvinnor från 18 europeiska länder som står bakom detta program. Så nog försöker vi att göra någonting. Jag hoppas att vi är ense om att vi skall göra så mycket som möjligt och att man inte skall uppfatta Ingbritt Irhammars inlägg som kritik mot justitieministern.
Herr talman! Jag har upplevt det så, att kvinnomisshandel inte alltid har setts som ett stort och allvarligt samhällsproblem. Tack vare att vi politiker har krävt förbättringar på området kommer det nu också åtgärdsprogram. Jag tänker då på hur vi från Centern har motionerat i väldigt många år om just trygghetslarm, om ökade resurser till brottsoffer och kvinnojourer, om besöksförbud, om skärpning av besöksförbudslagen, om hjälp till våldtäktsoffer och andra brottsoffer. Detta är ju faktiskt centermotioner, och det känner jag en viss stolthet över. Det har visserligen motionerats från andra partier, men det är centermotioner som har bifallts och som nu leder till just åtgärdsprogram. Men hela samhället måste inse vikten av detta problem.

Herr talman! Jag ber om ursäkt för att jag begär ordet igen, men det var när Ingbritt Irhammar gav intryck av att vi inte tog frågorna om våld mot kvinnor på allvar som jag tycker att jag ändå måste upplysa om att vi i högsta rad gör det. Charlotte Cederschiöld nämnde om de åtgärder som justitieministern redan har föreslagit. Därtill har vi, precis som kvinnotribunalen här i Stockholm i mars förra året önskade, tillsatt en kvinnovåldskommission som för närvarande arbetar. Dessutom finns en nyligen tillsatt prostitutionsutredning som skall se över situationen. Det är ju drygt tio år sedan som en sådan översyn senast gjordes. I direktiven till våldskommissionen tas bl.a. frågan om särskilda våldtäktskliniker upp. Utredningen kommer att med förtur titta på just den frågan. Jag räknar med att utredningen redan nu under våren lägger fram ett delbetänkande. Utgångspunkten för kommissionsdirektiven är jämställdhets eller kvinnoperspektivet och den obalans när det gäller maktfördelning som finns mellan kvinnor och män, vilket som sitt yttersta uttryck tar detta övervåld mot kvinnor som är alltför vanligt i samhället. Herr talman! Låt mig också mycket kort kommentera frågan om livvaktsskydd för kvinnor. Det är klart att vår önskan är att det inte skall behövas livvakter. Att det bara behövs i några få fall är ju ingenting som vi har anledning att beklaga. Tvärtom är det bra om andra åtgärder kan ha god effekt. Men i yttersta nödfall är det viktigt att kunna ta till detta instrument. Jag vet inte hur det praktiskt skulle gå till om man i stället skulle sätta livvakterna att vakta på de män som hotar. Den person som behöver skydd och som själv vädjar om att få detta skydd måste kunna få det. Det är viktigt att denna åtgärd finns som ett komplement till en lång rad andra åtgärder på detta område.
Herr talman! Nu har både socialministern, representanter från Moderaterna och vi i Centern visat på hur allvarligt vi alla ser på kvinnomisshandel och att vi verkligen tar frågan på allvar. Det gläder mig att höra att det eventuellt kommer ett förslag ganska snart när det gäller våldtäktskliniker, eftersom behovet är stort. Bengt Westerberg svarade dock inte på hur han ser på en ökad satsning på forskningen så att man verkligen kan förstå de bakomliggande orsakerna, om det finns något samband t.ex. mellan pornografi och våld. Jag är övertygad om att det behövs ytterligare insatser. Jag vill gärna att Bengt Westerberg också kommenterar problematiken kring det förhållandet att kvinnor inte kan få bidrag från sina hemkommuner när de vistas i en jourlägenhet i en annan kommun. Man borde jämställa jourlägenheter med vistelse på sjukhus för att ytterligare värna dessa kvinnor som tyvärr måste fly från gärningsmännen.
Herr talman! Professuren i Uppsala är ett resultat av den förra jämställdhetspropositionen, och den är ganska nyligen tillsatt. Jag vågar inte i dag ha någon bestämd uppfattning om huruvida det behövs knytas ytterligare resurser till denna professur. Men skulle det kunna bidra till arbetet mot övervåldet mot kvinnor är vi självfallet beredda att pröva frågan. Våldskommissionen skall nu ta ett mycket brett grepp på dessa frågor. Man skall se på vad socialtjänsten, polisen, domstolarna och hälso och sjukvården kan bidra med på detta område. Vi får se vilka konkreta förslag som Våldskommissionen så småningom kommer att presentera. Ingbritt Irhammars avslutande fråga vågar jag nu inte kommentera, eftersom jag inte känner till förhållandena. Men jag skall gärna undersöka närmare vari problemet består, om det är någonting som kräver åtgärder från regeringens sida.

Herr talman! Vi har kunnat höra många vackra ord om jämställdhet här i dag. Vi har också hört många önskemål om förändringar, som det inte är någon konst att ställa sig bakom. Däremot är problemet dess värre att regeringens politik i dag i många fall går stick i stäv med dessa önskemål. Om man sammantaget ser på olika sakområden ur ett kvinnoperspektiv blir utvecklingen helt klar och försämringarna tydliga. Jag skall ta upp ett område som oftast inte kopplas ihop med s.k. kvinnofrågor men som ändå har otroligt stor betydelse för kvinnors livsvillkor. Det är bostadspolitiken. Jag måste säga, herr talman, att jag är mycket besviken över att det hos de borgerliga regeringspartierna inte finns någon vilja att diskutera bostadspolitik under allmänpolitiska debatten. Så var det också förra året, och det är väldigt tråkigt. Om man ser till hur den borgerliga regeringen har handskats med bostadsfrågorna är det kanske inte så konstigt. Den borgerliga idealsituationen på bostadspolitikens område är uppenbarligen att det inte skall finnas någon politik alls. Det betyder att bostaden skall bli en handelsvara vilken som helst, där marknaden skall avgöra var, när och hur man skall bygga och för vem man skall bygga. Bostadsmarknaden blir ett effektivt instrument för klasskiktning och ökade orättvisor. Och det är kvinnorna som blir förlorarna. De har lägre lön och får därmed nöja sig med vad andra har ratat, om de inte har en man som kan försörja dem. Kvinnorna har större ansvar för hem och familj. Därmed vistas de mer i bostaden. Det är också kvinnorna som till största delen ansvarar för hemmets skötsel och som får ta de nackdelar som dåligt planerade bostäder ger. Man kan gott säga att kvinnor bor mer än män. Om det är något område som lämpar sig riktigt illa för renodlade marknadslösningar så är det bostadspolitiken. Lämnar vi marknadskrafterna fria, lämnar vi också kvinnorna i sticket. Den sociala bostadspolitik som vi under socialdemokratisk ledning har bedrivit i Sverige har varit framgångsrik. Därför är det upprörande att de borgerliga partierna nu är beredda att rasera allt detta. Det gäller inte bara bostadens utformning utan hela samhällsplaneringen. I en rad beslut sedan regeringsskiftet har kommunerna avhänts möjligheterna till en god planering. Spekulation och exploatering leder till meningslös resursförstöring. Det har väl inte minst de senare årens fastighetsaffärer visat. Drömmen om den fungerande marknaden är helt orealistisk. För köttfärs eller för slalompjäxor kan väl marknadsmekanismerna fungera. Men bostadsvalet styrs ju av så mycket annat, såsom närheten till skola, allmänna kommunikationsmedel och sociala nätverk. Den enskilde konsumenten kan inte göra mycket åt trafikplanering, val av byggnadsmaterial eller hur ett kök är planerat. Huset står där det står och den yttre miljön ser ut som den gör. Har man tur så stämmer det med ens önskemål. Som bostadskonsumenter är vi hänvisade till andras beslut om vad vi har att välja emellan. Det är viktigt att bostaden är välplanerad och att bostadsområdet är trevligt. Med en avreglering riskerar vi att snabbt tappa det vi har vunnit genom byggforskning, ökade kunskaper om samhällsplanering och om hur en bostad praktiskt och rationellt skall utformas. Att släppa loss oplanerat och avreglerat byggande skulle inte öka bostadskonsumenternas makt. Det skulle bara ge oss sämre bostäder att välja på. Varför kan vi inte lära av våra grannländer? I Norge kunde man efter att ha tagit bort byggreglerna konstatera att bostäderna blivit så dåliga att det efter tio år var nödvändigt med nya regler. Det är viktigt att vi får klart för oss konsekvenserna av alla de beslut som fattats inom bostadspolitiken sedan regeringsskiftet. De är fattade av ideologiska skäl på det här området liksom på andra välfärdsområden. Hur har systemförändringarna påverkat kvinnors och barns situation? Kommer t.ex. lågavlönade ensamstående kvinnor med barn att få välja ett dåligt boende, inte därför att de vill ha det, utan därför att deras ekonomiska förutsättningar inte ger utrymme för något annat? Hur kommer framtidens samhälle att se ut när kommunerna inte har de rätta instrumenten för samhällsplanering? Detta måste vi få klarhet i innan ännu fler olyckliga beslut fattas. Den kontrollstation som regeringspartierna enades om för att över huvud taget kunna komma överens i bostadspolitiken behöver införas omgående.

Herr talman! Jämställdhet kan ha många olika infallsvinklar. En är frågor som underlättar vardagslivet för kvinnor och män. Där har konsumentfrågorna en viktig plats. Svenska konsumenter har haft en mycket gynnad ställning. Man frågar ofta varför vi inte har en livaktigare konsumentrörelse i vårt land. Svaret är helt enkelt att det inte varit lika nödvändigt här som i en del andra länder. Vi har haft starka institutioner och en lagstiftning som har värnat om konsumentens trygghet. Det har helt enkelt inte varit lätt att sälja odugliga varor till svenska konsumenter. Hemmets forskningsinstitut tillvaratog kvinnornas krav på lättskötta och funktionsdugliga hem. Konsumentverket höll efter fabrikanter av alltifrån hårtorkar till trehjulingar och borrmaskiner, smärkningen gav oss säkra elektriska apparater osv. Men nu är mycket utav detta hotat. Det kommer att innebära ännu större krav på oss kvinnor att lägga ner tid, möda och intresse på något så onödigt och ointressant som att vara misstänksamma. Vi använder redan nu en mycket stor del av vår tid till konsumtionsarbete. En försvagning av konsumentpolitiken lägger ytterligare bördor på oss kvinnor. Varför skall man slå sönder det som fungerar bra? Jämlikheten och friheten har ökat genom jämställdhets och konsumentpolitiken. Vi har fått många starka konsumenter som vet sina rättigheter. Det är konsumenter som har fått utbildning i skolan och stöd av konsumentorganisationerna. Den verksamheten behöver byggas ut och stärkas i stället för att brytas sönder. Det är inte lätt att vara konsument i dag, snarare tvärtom. I dag kommer reklamen in i våra hem på ett mer påträngande sätt än någonsin förr. Det är inte lika lätt att avstå från reklam i TV som det är att hoppa över reklamen i dags och veckopress. Ändå visar det sig att många människor använder reklamavbrotten i TV-programmen till att byta kanal eller till en paus i TV-tittandet. Det är stort slöseri att lägga så mycket resurser på reklam, resurser som i stället kunde användas till information och konsumentupplysning. I stället för köpövertalning kunde man vädja till konsumenternas rationella behov och kvalitetsanalys. Tyvärr har reklamen också blivit mer könsdiskriminerande, detta trots att vi trott att det bara varit en tidsfråga innan vi skulle få en lag mot könsdiskriminerande reklam. Hur länge skall vi vänta på den lagen? Ett resultat av en fungerande konsumentpolitik är jämförpriserna som vi har haft i 20 år. Det finns nu en risk att de försvinner på vissa varor fr.o.m. sommaren 1995. Det beror på att EU:s regler skall gälla enligt EES-avtalets tidsplan. Det innebär att varor i standardiserade förpackningar inte behöver märkas med jämförpriser. I dag vet vi att tre av fyra konsumenter tittar på jämförpriser när de handlar. Kunderna tycker att de fyller en viktig funktion, och användningen av dem ökar. Eftersom handlarna också är positiva till jämförpriser kan vi hoppas att få behålla dem även i framtiden. I så fall kan man räkna detta som en följd av Konsumentverkets långsiktiga, aktiva arbete. I detta perspektiv är det oroande att Konsumentpolitiska kommitténs majoritet har lagt ett förslag som innebär stora förändringar i konsumentpolitiken. Kommittén föreslår att delar av finansieringen av den statliga konsumentpolitiken skall ligga på näringsliv, kommuner, enskilda konsumenter och konsumentorganisationerna. Att fler departement i framtiden skall ha ansvar för konsumentpolitiken kan knappast innebära en effektivare konsumentpolitik. Det blir i stället ökad byråkrati. Vem skall ta helhetsansvar för den verksamheten? Vi vet ju hur det har blivit med bostadspolitiken. Ännu har inte någon minister deltagit i bostadsdebatterna, trots den katastrofala situationen på bostadsmarknaden. Dagens samhälle kräver med andra ord inte mindre utan mer konsumentutbildning och konsumentinformation. Det betyder att regeringen måste säga nej till Konsumentpolitiska kommitténs organisationsförslag. Förslaget stärker inte konsumenteras ställning, tvärtom. Vi socialdemokratiska kvinnor vill ha starka och medvetna konsumenter. Det gynnar kvinnorna och jämställdheten.

Herr talman! De flesta av oss har uppfattningen att FN:s viktigaste uppgift är att förebygga och förhindra att flyktingsituationer uppstår. Varje flykting är en påminnelse om ett misslyckande, ett misslyckande för det internationella samfundet som inte förmått medla mellan de stridande och att upprätthålla respekten för mänskliga rättigheter. Situationen i Bosnien visar med stor tydlighet hur viktigt det är med samarbete och samsyn mellan länderna i Europa både nu och i framtiden. De flesta partierna här i riksdagen betonar också vikten av ett europeiskt samarbete och en europeisk samsyn på flyktingar och flyktingskapet. Särskilt viktigt tycker vi att det nordiska samarbetet är, men hur ser det ut? Sverige har inte samma inställning som våra nordiska grannar i synen på uppehållstillstånd när det gäller de bosniska flyktingarna. Danmark har gett tillfälliga uppehållstillstånd som ges för sex månader i taget upp till två år. Vad som händer efter tvåårsgränsen vet ingen i dag. Den närmar sig. För oss är det naturligtvis intressant att se hur den danska regeringen tänker göra. Skall den förlänga de tillfälliga uppehållstillstånden ytterligare ett år, eller skall man ge permanenta uppehållstillstånd? Norge har också gett tillfälliga uppehållstillstånd med ett klart ställningstagande om att de skall återvända till hemlandet när skyddsbehovet inte längre finns. I Norge pågår dessutom en intressant diskussion som kan innebära förändringar i dess flyktingpolitik. Sverige har gått en egen väg och gett bosniska flyktingar permanenta uppehållstillstånd, bl.a. med motiveringen att de som vill återvända kan göra det. Varför gick det inte att enas om en gemensam nordisk hållning i fråga om uppehållstillstånden? Det gick bra att enas om visumtvång. Vad händer med svensk flyktingpolitik om vi inte samarbetar, eller om vi har ungefär samma syn på flyktingpolitiken som våra nordiska grannar och övriga europeiska länder? Vi kan inte ensamma bestämma dagordningen. Jag är väl medveten om att invandrar och flyktingkommittén har i uppdrag att diskutera och komma med förslag om tidsbegränsade uppehållstillstånd. Det är en komplicerad fråga. Det är desto mer förvånande att Birgit Friggebo lägger fram ett förslag om tidsbegränsade uppehållstillstånd i den diverseproposition som levererades strax före juluppehållet. Dessa tillstånd skall enbart gälla vid naturkatastrof eller ekologisk katastrof. Jag kan också tycka att det kan vara berättigat med begränsade uppehållstillstånd i de situationerna. Men jag tycker också att möjligheten skall finnas att ge tidsbegränsade uppehållstillstånd vid väpnade konflikter och allvarliga kriser. Det finns många frågor att lösa runt tidsbegränsade uppehållstillstånd, det är jag medveten om, t.ex. hur återvändandet skall ske, om det skall vara frivilligt eller om det skall vara tvingande, hur man under tiden skall ta hand om barnen, o.s.v. Herr talman! Det har också kommit alltmer alarmerande information om situationen i Kosovo. UNHCR har vädjat till Europas länder att åtminstone under vintern inte sända tillbaka några flyktingar till Kosovo. Enligt många rapporter har situationen i provinsen hårdnat. Trakasserierna har ökat och den allmäna situationen för människorna är mycket svår. Personal från Invandrarverket och utlänningsnämnden har varit i Kosovo två gånger under det senaste året. Man hade nu tänkt resa igen men har inte fått visum. Jag är medveten om att vi inte har lagliga möjligheter att bevilja grupper av människor temporära uppehållstillstånd, men möjligheten till verkställighetsstopp finns ju. Det har också kommit mer och mer information, och också kartläggning, om sexuella övergrepp på framför allt muslimska kvinnor från Kosovo. Våldtäkter har begåtts av serbisk polis eller paramilitära grupper. Det handlar inte om enstaka våldtäkter, utan om systematiska övergrepp som ett led i förtrycket, eller en form av tortyr. Detta kommer inte alltid fram vid de utredningar som görs av Invandrarverkets handläggare. Att kvinnorna har svårt att tala om övergreppen är inte så svårt att förstå. Vad som har hänt kommer oftast fram efter många besök på läkarmottagningarna och vid samtal med sjukvårdspersonalen på förläggningarna. Det här tillägget har Sverige ställt sig bakom enligt vad Birgit Friggebo sade i en interpellationsdebatt den 13 januari, och att den tolkningen av Genevekonventionen skall tillämpas av svenska myndigheter vid prövning av enskilda ärenden. Det stämmer inte. Visserligen har SIV beviljat våldtagna kvinnor från Bosnien flyktingstatus, men våldtagna kvinnor från Kosovo får avslag på sina ansökningar. Vari ligger skillnaden om polis våldtar kvinnor i Bosnien och polis våldtar kvinnor i Kosovo? Myndighetsperson som myndighetsperson, våldtäkt som våldtäkt, Lagstiftningen är solklar på den här punkten, sade Friggebo, i ett lokalradioprogram i Örebro för kort tid sedan. Alltså borde de sexuella övergreppen av myndighetspersoner ge uppehållstillstånd åt dessa kvinnor.

Herr talman! Ny demokratis flyktingpolitik börjar väl så småningom bli bekant för kammarens ledamöter. Jag skall därför bara helt kort rekapitulera det som ni hört många gånger förut. Vi vill ha en flyktningpolitik som bereder den som har ett skyddsbehov i enlighet med FN:s Genèvekonvention en tillfällig fristad i Sverige till dess man kan återvända till sitt hemland. Vi anser att den som flyr från sitt land på grund av inbördeskrig, svält eller naturkatastrofer skall hjälpas i de nödlidande människornas närhet. Målet för flyktingpolitiken skall vara precis det som FN säger, nämligen repatriering, inte kvarstannande. I Sverige tror vi, inte minst genom medias felaktiga information, att asyl innebär att man skall få stanna kvar för gott. Så är det inte. Asyl är ett vänteläge i avvaktan på att den som har ett skyddsbehov utanför sitt land skall kunna återvända. Det vi sagt verifieras av många. I motionen ''Svensk flyktingpolitik'' citerar jag Thorwald Stoltenberg, nuvarande medlare i Jugoslavienkonflikten och som fr.o.m. den 1 januari 1990 var FN:s flyktingkommissarie i Genève. Han sade i en intervju år 1990: ''Det är miljöförstöringen, fattigdomen och de stora folkvandringarna som är problemen. Folkvandringarna klarar vi inte med asyl. Men nu är det en gång för alla så att ekonomiska problem skall mötas med bistånd i de länder där de finns, det är bara politiska flyktingar som skall få asyl i ett annat land. Det framgår också klart att FN-konventionen från 1951 som fastslår att endast de som har välgrundad fruktan för förföljelse skall få asyl som politiska flyktingar. Det är inte hygglighet att släppa in människor som egentligen är emigranter -- de hindrar de politiska flyktingarna från att få en nödvändig fristad. Det handlar inte om att stoppa politiska flyktingar från att komma in, det handlar i stället om att hindra folk som efter grundlig utredning inte är flyktingar och som hotar att fylla upp så att politiskt utsatta inte har någonstans att ta vägen.'' I motionen har jag också citerat Jonas Widgren, chef för centret för migrationspolitisk utveckling i Wien. Han har nyligen på uppdrag av den parlamentariska invandrar och flyktingkommittén redovisat en jämförelse av tolv länders asyl och invandringspolitik . Han säger i en intervju från år 1992: ''I dag har Sverige en alltför generös flyktingpolitik jämfört med andra länder och låter asylsökande stanna utan tillräcklig anledning. Vi borde starta med reglerad invandring i stället, styrd av svenska intressen.'' Åke Wedin, docent i historia, som tillsammans med framtidsforskaren Eskil Block skrivit boken ''Flyktingpolitik i analys'', säger så här i en debattartikel i tidningen Arbetet i februari 1994. Artikeln är för lång för att kunna återges i sin helhet i ett anförande på 6 minuter, men så här säger Åke ''I dagens värld med ca 20 miljoner flyktingar och lika många till som är flyktingar inom sitt eget land, s k internflyktingar, har de allra flesta flytt undan svält, umbäranden och krig. Bara en mycket liten del av dem har asylskäl enligt Genèvekonventionen, även med de tillägg till denna som många länder liksom Sverige har gjort. U-ländernas problem löses inte genom utvandring till i-länder. Bistånd är där en rimligare väg. Och lösningen på krigsflyktingarnas problem är katastrofhjälp i närområdet med siktet inställt på ett återvändande så snart detta är möjligt.'' ''Men så finns det människor som för sin personliga säkerhets skull måste beredas asyl i något land anslutet till Genèvekonventionen.'' ''Till det har Sverige fogat ytterligare två kategorier, nämligen krigsvägrare och personer med ''Asylinstitutionen är alltså inte till för dem som flyr undan krig, svält och umbäranden. De skall hjälpas i andra former.'' ''Vi vet redan när de kommer, att de saknar skäl, men de har rätt att få sin ansökan prövad. De har också rätt att överklaga och praktiskt taget alla avslag överklagas. Under de 1,5 till 2 år som utredning och överklagande tar, håller vi med mat och logi.'' ''Christina Rogestam insåg redan i december 1991 att krigsflyktingarna från det forna Jugoslavien inte annat än undantagsvis hade asylskäl och försökte hejda det lavinartade inflödet. Tre kvartal senare infördes viseringsskyldighet för Kosovoalbaner. Då hade 40.000 hunnit komma hit. Verkligheten bekräftade hennes bedömning.'' ''I boken föreslår jag en lösning. Den springande punkten i förslaget är att asylansökan inte skall lämnas in i Sverige utan i utlandet, via FNs flyktingsekretariat eller svensk ambassad. Från ett grannland ej anslutet till Genèvekonventionen dit man lyckats fly. Även från hemlandet när det är möjligt. Som det nu är måste man ha råd att ta sig till Sverige för att få lov att söka asyl hos oss. Den som bara kan ta sig över gränsen mellan Somalia och Kenya får inte söka, men det får den som kan ta sig över ''gränsen'' mellan Somalia och Sverige. ''Så länge inget görs kommer dagens system att binda svindlande belopp och därmed hindra att mera adekvata insatser görs på annat håll. Så t ex klarade FNs flyktingsekretariat under 1993 överlevnaden för mer än tre och en halv miljon människor i f d Jugoslavien till en kostnad av 3,36 miljarder kronor, eller 932 kronor per person och år. För det varje asylsökande i Sverige kostar, skulle vi kunna ge mat och logi åt 100 krigsflyktingar i f d Jugoslavien. Men när flyktingsekretariatet i somras bad om mera pengar för att klara ytterligare 200.000 människor, blev vårt svar att vi i stället skulle ge 52.000 bosnier uppehållstillstånd i Sverige. Till en kostnad av 5 miljarder kronor. För 200 miljoner hade man klarat de 200.000 Flyktingsekretariatet bett om pengar till. Och för hälften av de fem miljarderna skulle man ha klarat 2,5 miljon människor till i närområdet eller ha kunnat ge mer än bara mat och logi åt alla dem som redan togs om hand. Skola, sjukvård och annat.'' ''Systemets försvarare säger sig kämpa för asylinstitutionen, men systemet är så gistet att det i praktiken rör sig om näst intill okontrollerad invandring. Och allmänhetens uppfattning struntar etablissemanget i. En undersökning i våras visade att nästan två tredjedelar eller 64 procent av Sveriges befolkning ansåg att vi borde ta emot färre ''flyktingar'' än vad vi gör. Det finns en alldeles påtaglig risk för att människor inte riktar sin ovilja mot vår illa skötta politik, som verkligen förtjänar det, utan mot asylsökande och invandrare som ingen skuld har i vårt aviga system. Och som inte kan klandras om de utnyttjar det.'' Herr talman! Alla dessa uttalanden visar ju att Ny demokrati har rätt. Men varför är det så förbaskat svårt att inse och erkänna detta? Och hur skall man tackla medias roll? Media borde ha en helt annan roll i det här sammanhanget än man har nu.

Herr talman! En av de första åtgärder inom flyktingpolitiken som den nya regeringen vidtog var att ändra det s.k. 13 december-beslutet som gällde de facto-flyktingar. Det var en formell förändring, men i praktiken blev det inga förändringar. Samtidigt har praxis successivt ändrats. Sanningen är, herr talman, att färre bedöms i dag vara i behov av skydd än under den tid då 13 december-beslutet gällde. Hela asylbedömningsapparaten fungerar i dag väldigt hänsynslöst. Utlänningslagen används bokstavligt och inte till sin anda. Internationella konventioner bryts ständigt. Det sätt som asylbedömningar görs på i dag strider mot tanken bakom asylrätten. Den ursprungliga tanken med rätten till asyl var att politiska ''aktivister'' skulle ges möjlighet att erhålla skydd i annat land. Därför passade judarna inte in i asylrätten när de kom på 1930-talet. De var inte politiska aktivister, sade man, utan ''de känner bara vantrevnad i sitt land Tyskland''. Tongångarna även i dag i vårt land är jämförbara när det gäller aylsökande från Kosovo: att de är lycksökare och att deras asylskäl inte räcker. Vi skickade tillbaka judarna och tog även initiativ till att med ledning av deras pass sortera ut dessa lycksökare vid gränsen. Sedan kom Genèvekonventionen efter andra världskriget, och dess tilläggsprotokoll. Den tar med sådana grupper som judarna var då och Kosovoalbanerna är i dag. Konventionen säger att asyl skall ges när en grupp utsetts till målgrupp för förföljelse från staten. I vår utlänningslagstiftning har vi sedan gjort försök att kategorisera asylsökande i olika grupper. För de olika grupperna kräver vi olika starka skäl för att erhålla asyl. Dessa försök att sortera in flyktingar i grupper motverkar det Birgit Friggebo flera gånger sagt här i kammaren att det är skyddsbehovet som skall vara vägledande. Det var ju också huvudargumentet för att ta bort tidsgränserna för dem som fått vänta länge på besked, att de skulle få stanna om inte annat talade emot. Skyddsbehovet för exempelvis Kosovoalbaner, som man kan beteckna som ''offer'', kan naturligtvis vara lika stort som det är för politiskt aktiva.

Denna hårdnande attityd sprider sig som en cancersvulst i samhället. Människor som i vanliga fall inte skulle behandla sina medmänniskor ovärdigt anser det fullt legalt att behandla utlänningar illa. En annan verkligt svensk företeelse i flyktingmottagandet är vår bedömning av hur många asylsökande vi kan ta emot. Bedömningen utgår egentligen helt ifrån dimensioneringen av mottagarapparaten. Man har kommit fram till ca 30 000--40 000 asylsökande per år. Av den anledningen vidtas alla olika åtgärder för att hindra människor från att komma till vår gräns och söka asyl. Det finns en både uttalad och underförstådd strävan bland majoriteten av dagens politiker att ha full kontroll över inte bara vilka som får stanna utan även över hur många som söker asyl. Man vill i stället ta in kvoter av flyktingar. Det kanske mest tragiska i den politiken är det som kallas att sända signaler, signaler om att det inte är lönt att fly till Sverige, för därifrån blir man sänd tillbaka. Det är tragiskt därför att asylsökande offras som signalbärare och råkar många gånger väldigt illa ut vid återkomsten.

Herr talman! För något år sedan dominerades den offentliga debatten av att det kom för många till Sverige. I dag domineras debatten av vädjanden för asylsökande om att få stanna här i Sverige. Jag skall inte dölja att jag sympatiserar mer med den debatt som förs i dag än den som fördes för något år sedan. Den visar att det finns ett brett stöd för humanism i Sverige och en värdig behandling av asylsökande och flyktingar. Det är också intressant att notera den attitydundersökning som presenterades i höstas. Den hade beställts av regeringen. En befarad ökad främlingsfientlighet kunde inte bekräftas där. Det var snarare så att man kunde notera en större öppenhet och framför allt en större tolerans mot mångfald när det gäller olika kulturmönster. Det motsäger anklagelser om en ökad rädsla för att den svenska kulturen skall gå förlorad. Herr talman! Nu börjar bosnierna att etablera sig i egna bostäder i kommuner runt om i Sverige. Alla rapporter visar att det går mycket bra. Flera kommuner började att förbereda sig redan förra sommaren innan avtal hade tecknats med Invandrarverket. Nu tecknas avtal i rask takt. Jag är stolt över vårt land. Det finns en väldig lyhördhet och dådkraft när det gäller att genomföra olika beslut. Frivilligorganisationer i stora mängder deltar nu i mottagandet, bl.a. med uppbyggande av nätverk av olika slag. De ''gamla'' jugoslaverna här i landet har visat sig vara en stor resurs. Projektet bosnier hjälper bosnier är mycket värdefullt. Många av flyktingarna själva söker nu aktivt på egen hand arbete och bostad. Visst innebär mottagandet en kraftansträngning när det gäller integrationsåtgärder, sjukvård, skola osv. Men nu är det viktigt att bosnierna kommer ut i samhället och kan börja sin språkträning i svenska. Det gäller att hitta praktiska former för det. Senast i dag i tidningen såg jag att Stockholms kommun tänker använda sig av några folkbildningsorganisationer för att klara av svenskutbildningen snabbt. Beklagligt nog reserverade sig socialdemokraterna och vänsterpartisterna och tyckte att det bara är kommunerna själva som kan klara av detta. Nästa viktiga steg är naturligtvis att man kan börja försörja sig och få ett arbete. I årets budget har regeringen mer handgripligt tagit fasta på att även invandrare med yrkesutbildning och akademisk utbildning har svårt att få jobb här i Sverige. Det har lagts fram ett förslag om 5 000 platser per månad för s.k. invandrarpraktik, dvs. att man skall kunna pröva på och visa vad man går för. Den här praktiken är gratis för arbetsgivare. Det är beklagligt att detta inte har vunnit anklang hos alla partier i riksdagen. Socialdemokraterna föreslår avslag. Deras motvilja mot den mycket lyckade ungdomspraktiken lyser nu igenom också när det gäller invandrarpraktiken. I det här sammanhanget kan det kanske finnas anledning att ta upp diskussionen om s.k. Sverige har haft en mycket lång tradition av aktiv integrationspolitik, dvs. våra invandrare skall vara delaktiga i vårt samhälle. De skall ha samma skyldigheter och samma rättigheter som alla andra. Nu har vi en stor grupp människor här, 40 000-- 50 000 personer, som skall stanna i vårt land under lång tid därför att det är krig hemma i deras eget land. Diskussionen för nu fram till att regeringen på egen hand skulle ha ändrat inriktningen av integrationspolitiken genom att ge dessa människor temporära uppehållstillstånd. Vänsterpartiet föreslår att vi som regelrätt system skall ha treåriga uppehållstillstånd. Ny demokrati går ännu längre talar om att man skall vara här på nåder i upp till tio år. Jag är litet förvånad över att Maud Björnemalm säger att regeringen på egen hand skulle ha ändrat denna inriktning utan att riksdagen har fattat beslut och utan att vi genomgående har diskuterat den här politiken. Jag tycker för min del att det är uteslutet att vi i vårt mycket utvecklade samhälle här i Sverige kan acceptera att stora grupper människor under mycket lång tid lever vid sidan av samhället. Jag tror att detta kommer att bli en av de viktigaste frågorna att diskutera under de närmaste åren. Hur skall vi kunna behandla våra flyktingar på ett värdigt sätt? Herr talman! Det finns ett ont gift som sprider sig i Europa. Främlingsfientligheten riskerar att trasa sönder våra samhällen. Detta är en fråga som står högt på den politiska dagordningen. Det finns olika projekt inom ramen för Europarådet. Även Nordiska rådet förbereder sig för detta, och vi här i Sverige har aktiviteter av olika slag. Det är också viktigt att det inte bara stannar vid ord och deklarationer. Det är en imponerande samling förslag och beslut som har kommit från regeringen under de senaste åren för att motverka främlingsfientlighet och rasism.

För att förebygga främlingsfientlighet är det också viktigt med saklig information. Under våren kommer alla hushåll i Sverige att få en sådan information. Men många attityder bildas i vardagslivet genom kontakter människor emellan. Varje människa har här ett eget ansvar för att inte sprida myter och osanningar. Ett särskilt ansvar har naturligtvis de som är opinionsbildare i vårt samhälle, bl.a. här i riksdagen. Herr talman! Det är viktigt att debatten om flyktingpolitiken bygger på saklighet när det gäller skälen till att de asylsökande kommer hit och till att flyktingar får stanna, men även när det gäller skälen till att de inte får stanna. Debatten lider ibland av okunskap och överdrifter. Det har vi sett mycket av när det gäller information om varför människor kommer hit. Jag vill erinra om den diskussion som vi hade om kosovoalbanerna under 1992. Då bedömde många att det fanns en akut risk för krig nere i Kosovo. Det var skälet till att människor kom. Då kände jag mig ganska ensam när jag försvarade den politiken. Det finns många uppgifter om hur det är i Kosovo. Det sägs ibland att tusentals barn har förgiftats och dödats av serberna. Det sägs att det sprängs hus och bostäder. Det finns många oroande uppgifter om att alla riskerar att dödas när de åker hem. Man riskerar upp till 15 års fängelse för desertering. Man riskerar att sändas till kriget i Bosnien och tvångsrekryteras i den serbiska armén. Herr talman! Inget av detta har bekräftats av de många internationella undersökningar som har vidtagits nere i Kosovo. Jag förstår att det är svårt för enskilda människor som inte dagligen följer rapporteringen att se igenom sådan här information. Naturligtvis är det samtidigt sant att hundratusentals människor har avskedats från sina arbeten, utsatts för ständiga husrannsakningar, inställelser på polisstationer, slag, hugg och trakasserier. Vi har ett oroande inslag av återupptagna politiska rättegångar mot vissa grupper av intellektuella. Herr talman! Mot den här bakgrunden skall Invandrarverket och Utlänningsnämnden fatta individuella beslut och bedöma de enskilda personernas behov av skydd. Hittills är det 3 000 personer från Kosovo som har fått stanna med sådana skäl. Herr talman! Jag återkommer litet senare.

Herr talman! Det är svårt att på sex minuter hinna med vad man vill säga. Jag vill återvända till frågan om sexuella övergrepp. Sådana finns inte angivna som ett begrepp i vår lagstiftning, och det är bra att UNHCR har gjort ett sådant tillägg. Det är också bra om våra tillståndsmöjligheter följer den rekommendationen. Genèvekonventionen är inskriven i vår utlänningslag men så är inte fallet med detta tillägg om sexuella övergrepp. Lagstiftningen är alltså inte så solklar som Birgit Friggebos politiske sakkunnige angav i ett radioprogram. Min fråga till Birgit Friggebo är därför om hon tänker föreslå riksdagen ett tillägg i utlänningslagen om att sexuella övergrepp är ett asylskäl. Jag har också ytterligare en fråga. Birgit Friggebo känner nu stor sympati för dem som vädjade om en förändrad syn på kosovoalbanerna. Situationen förändras ju och hårdnar i Europa och i Kosovo. Skall jag tyda Birgit Friggebos sympatiyttring så, att det nu är lättare för kosovoalbanerna att få bifall till sin ansökan och att man nu är beredd att ta hänsyn till den situation som föreligger?

Herr talman! Jag kunde inte riktigt avsluta mitt anförande. Jag ville också säga att det sker en individuell bedömning när det gäller kosovoalbaner och att det naturligtvis finns skäl att ge uppehållstillstånd även för kosovoalbaner. Det är viktigt att det från myndigheternas sida sker en seriös men också observant prövning i de enskilda fallen, särskilt mot bakgrund av att många av dem nu har vistats i Sverige under lång tid. Jag vill än en gång här i kammaren upprepa att regeringen inte har fattat något som helst praxisbeslut när det gäller kosovoalbanerna. Myndigheterna har ansett sig vara fullt informerade och med ledning av den lagstiftning som vi har kunna fatta besluten på egen hand. När det sedan gäller kvinnor som blivit våldtagna har man möjlighet att i Sverige ge uppehållstillstånd på sådana skäl. Jag tycker att det har varit bra att UNHCR i höstas förtydligade detta, som man i Sverige har tillämpat under en längre tid. Jag tycker också att det är viktigt att man är observant på dessa frågor. Maud Björnemalm frågade också om vi skall göra ett tillägg till utlänningslagen. Vi har ju nu en stor utredning som skall studera dessa frågor, och den bör ta upp också detta. Men jag är litet förvånad över att just Maud Björnemalm frågade om vi skall göra ett sådant särskilt tillägg, eftersom ni i alla olika program som kommit fram under den senaste tiden har tyckt att man skall utmönstra alla kriterier i utlänningslagstiftningen och behöver ha bara en enda skyddsregel. Det finns alltså här litet olika signaler från socialdemokraternas sida. Tycker socialdemokraterna nu att man skall strunta i att vidta särskilda åtgärder för den grupp som kanske ha svårast att få arbete?
Herr talman! Min fråga om tillägg till utlänningslagstiftningen ställdes mot den bakgrunden att Daniel Anderson, som är politiskt sakkunnig hos Birgit Friggebo, i ett radioprogram har sagt att lagstiftningen är solklar på denna punkt och därvid även läste upp vad som ingår i Genèvekonventionen. Genèvekonventionen finns intagen i vår asyllagstiftning, men det finns inget enskilt skäl rubricerat sexuella övergrepp, och det var mot den bakgrunden som jag ställde min fråga. Man fick den uppfattningen att regeringen skulle komma tillbaka till riksdagen med ett förslag om att ta in detta i lagstiftningen. Jag vet mycket väl att det ingår i kommitténs uppdrag att se över lagstiftningen, och det skall vi naturligtvis göra. Jag tycker vidare självfallet att man skall göra insatser för alla som är arbetslösa. De måste ges möjligheter att komma ut på den vanliga arbetsmarknaden, och det skall naturligtvis också gälla invandrare. Vad jag ställer mig frågande till är vad det kan föra med sig när man låter arbetsgivarna få invandrarna gratis samtidigt som de får betala för att låta svenska ungdomar få en praktikplats. Jag tycker att man måste ta sig en ordentlig funderare på vad detta kan föra med sig i form av främlingsfientlighet. Det är viktigt vilka signaler man skickar ut.
Herr talman! Jag deltog för ett tag sedan i en mycket lång diskussion här om sexuella övergrepp mot kvinnor, och jag klargjorde mycket tidigt vad som gäller i det avseendet. Även på den socialdemokratiska regeringens tid gavs det svar här i riksdagen om att man i dessa fall skall tillämpa Genèvekonvention. I detta ingick också att man skulle ta ställning till om sexuella övergrepp förekommit och att det kunde vara ett skäl för att få uppehållstillstånd. Jag tycker att det är viktigt att vi inte genom misstänkliggöranden urholkar detta utan håller på det. Nu har också flyktingskommissarien bekräftat att man även internationellt anser att sexuella övergrepp kan vara ett skäl för att få uppehållstillstånd. Låt oss vara överens om det och om att det är viktigt att myndigheterna är observanta på denna fråga. Vad sedan beträffar insatser för arbetslösa gäller som riktlinje för arbetsmarknadsmyndigheterna att man skall ta särskild hänsyn till ungdomar, arbetshandikappade och invandrare. Frågan är om socialdemokraterna vill gå ifrån stadgandet om särskilda insatser för dem som har det allra svårast att komma in på arbetsmarknaden. Det har ju visat sig att de olika åtgärder som står till förfogande, t.ex. förhöjda rekryteringsstöd, inte har varit verkningsfulla, och det är dessa som socialdemokraterna nu vill använda. De kommer dock inte att ge några som helst resultat. Vilka signaler när det gäller främlingsfientligheten ger det att vi inte skall göra några särskilda insatser för invandrare, som alltså skall få fortsätta att gå arbetslösa och leva på allehanda bidrag? Jag tror att det är viktigt att vi låter människor som har yrkesutbildning och akademisk utbildning få visa upp sig och bli prövade. De kan ju precis som när det gäller ungdomspraktikplatserna leda till att de sedan får fasta jobb och kan försörja sig och bidra till utvecklingen av Sverige.